Herr talman! Per-Ola Eriksson har rätt i att Sveriges problem skapades för länge sedan, då det var en socialdemokratisk regering. Men den borgerliga regeringen har ju klantat till problemen rätt ordentligt. Herr Eriksson ställde frågan: Skall vi kommendera fram en ny penningpolitik? Även om frågan kanske var ställd mer till Göran Persson, i kraft av hans tilltänkta enorma inflytande, vill jag besvara den. Nej, vi skall givetvis inte härifrån kommendera fram en penningpolitik. Men vi skall se till att Riksbanken, som sorterar under riksdagen, får en klok och stark chef. Det sker i höst. Vi måste se till att det överallt finns en insikt om att det är Sveriges affärer, tillväxten i Sverige, kraftfulla och riktiga politiska åtgärder, som kommer att avgöra hur det går med den svenska kronan, med den långa räntan och med allt det som är penningpolitikens produkter. I fråga om arbetslöshet vill jag först säga att ett jobb i stället för en arbetslös person -- utöver vad det betyder för alla människor som är arbetslösa i stället för att arbeta -- betyder i snitt ungefär 200 000 kr för staten och kommunerna. Det är alltså stora poster. Ni resonerar så bakvänt om alla saker. Nu säger man t.ex. att det är ett problem att det kommer tillbaka människor till jobben, därför att de var sjukskrivna förut. Sjukfrånvaron har nästan halverats mellan 1989 och 1993, och det fusk som förekom i slutet av 80-talet bidrog i hög grad till att svensk industri fick så stora problem. Nu talar man om de problemen, som man skulle ha talat om då. Då inträffade nämligen det som var den största smällen i Sverige, dvs. massutvandringen av jobb från Sverige -- de riktiga jobben, som skapar välstånd. Om man hade agerat då i stället för nu i den frågan, hade kanske Volvo tillverkat sin framtidsmodell i Sverige och ingen annanstans. Kanske Volvo inte ens hade sålts till fransmännen. Jag säger det här därför att det belyser hur viktigt det är att agera i tid. Kom ihåg en sak: människor är rationella. Om politikerna är irrationella och fattar dumma beslut reagerar människorna rationellt. Om man t.ex., som vi har gjort under lång tid i Sverige, talar om för människor att det är i stort sett lika bra att vara sjuk som att arbeta, är det klart att de sjukskriver sig -- de är rationella, en del av dem. Detta var ett problem. Jag säger det nu, därför att för regeringspartierna gäller det hela tiden att agera i nuet. Vi talar om problem som uppstod för flera år sedan. Se upp nu framöver, Per-Ola Eriksson!

Herr talman! Jag tror att Ian Wachtmeister och jag kan vara överens om att ett viktigt steg för att få fart på svensk ekonomi är att förbättra betingelserna för näringslivet, för de mindre och medelstora företagen. Genom att investeringar kommer i gång, produktionen ökar och fler människor har sysselsättning, får vi också in mera pengar till statskassan och till kommunerna i form av skatteintäkter. Det här är en långsiktig och mödosam väg att gå, men de steg som vi tar för att förbättra skatte och avgiftsvillkoren för småföretagen, för att öka resurserna till investeringar i infrastruktur -- som riksdagen tidigare har fattat beslut om och långsiktigt pekat ut hur det skall ske de närmaste åren -- är den typ av åtgärder som behövs för att vi skall kunna lyfta Sverige ur de ekonomiska problemen. Sedan kommer ett saneringsprogram. Vi måste spara i statens finanser. Vi måste prioritera om och hushålla. Då är sanningens minut inne. Lever man upp till de vackra ord som vi politiker -- även Ian Wachtmeister ibland -- använder, nämligen att man skall ta ansvar? Det återstår att se. Jag hoppas att så kommer att bli fallet. Sedan vidtas en rad olika åtgärder för att förbättra transfereringssystemen och skapa större rättvisa mellan olika löntagargrupper. Det har sagts tidigare i debatten om arbetet med ny arbetslöshetsförsäkring. Det är en utomordentligt viktig rättvisereform, som är efterlängtad. Den har vi väntat på länge. Det är över 20 år sedan Thorbjörn Fälldin första gången aktualiserade den frågan, och snart har vi den på riksdagens bord för ett beslut. Då får vi en arbetslöshetsförsäkring som täcker alla människor i det här samhället, så att inte -- som nu -- många står utanför systemet och faller mellan stolarna. Det är viktigt att Ny demokrati deltar i det arbetet. Sedan är det riktigt, som Ian Wachtmeister säger, att vi har ett besvärligt budgetläge. Ökningstakten på skuldsättningen är naturligtvis oroväckande. Vi har passerat 1 000 miljarder kronor i statsskuld i sommar -- det är viktigt att vi passerar 1 000 miljarder kronor i statsskuld men åt rätt håll! Det är viktigt att kurvan efter några år kan plana ut, att vi kan börja betala av och se till att vi får ordning och reda på ekonomin. Här är vi på god väg. Men det finns då anledning att inte ge upp. Bara för att vi ser vissa ljuspunkter i ekonomin just nu, konjunkturen förbättras och företagen säljer mer på export får vi inte avhända oss ansvaret att sanera i de offentliga utgifterna. Det arbetet har vi inlett.

Herr talman! Även jag vill hälsa Göran Persson välkommen till finansutskottet. Det allvarligaste tecknet på den svenska ekonomins bekymmersamma läge är den mycket höga arbetslösheten. När 600 000 människor i vårt land står utanför den ordinarie arbetsmarknaden handlar det om lika många unika människoöden. Oro för framtiden och den egna eller familjens ekonomi präglar den arbetslöses tillvaro. Inte minst för ungdomar är det ett brutalt möte med ett samhälle som genomgår en mycket besvärlig omställningsprocess. Jag tycker att det är bra att Ian Wachtmeister tog upp ungdomsproblemen. Han undrade vad som gjordes för att lösa dem. Leijonborg berörde en del av det. En annan sak som jag gärna vill nämna är den utredning som ungdomsminister Inger Davidson har tillsatt och som handlar just om ungdomars levnadsvillkor och framtidsutsikter. Det är en utredning som jag själv leder och som just skall titta närmare på ungdomars möjligheter att etablera sig i vuxenlivet, speciellt när det gäller arbete och bostad. Något som jag skall grunna på är varför det finns länder i Europa som har en ungdomsarbetslöshet som är lika hög som arbetslösheten för den övriga befolkningen och vad som skiljer de länderna från Sverige, som har en ungdomsarbetslöshet som är dubbelt så hög som arbetslösheten för genomsnittet. I denna debatt talas det mycket om olika vägar för att få i gång tillväxten och därmed skapa förutsättningar för nya jobb. Men vad menar vi med tillväxt? Kds menar att ekonomisk utveckling inte kan eller får mätas enbart utifrån ett snävt BNP-begrepp. En verklig ekonomisk utveckling måste innebära tillväxt av våra totala tillgångar, vår nationalförmögenhet. Då måste vi räkna in miljö och naturresurser, det mänskliga kapitalet, produktionskapitalet samt de finansiella tillgångarna. En tillväxt av vår nationalförmögenhet är därför en välfärdsökning endast om hänsyn tas till miljön, människors hälsa och livskvalitet. Som kristdemokrat tycker jag det är viktigt att vi som politiker också tar ansvar för innehållet i ''tillväxten'' och styr den till en långsiktigt hållbar utveckling. Ett sätt är att flytta över en del av skattetrycket från arbetskraften till miljöfarliga utsläpp och energi -- en s.k. Att skapa ekonomisk utveckling är inte heller en fråga om att enbart vrida på några ekonomiska rattar. En väl fungerande marknadsekonomi förutsätter ett samhälle med en grundläggande etisk samsyn. Marknadsekonomin bygger nämligen på frivilliga, ofta informella, civilrättsliga avtal människor emellan. Rättsmedvetande, hederlighet och personligt ansvarstagande är viktiga fundament, som sänker de s.k. transaktionskostnaderna i ekonomin och därmed bidrar till en bättre effektivitet. Det är mot bakgrund av detta som det är glädjande för mig som kristdemokrat att höra att Nobelstiftelsen har gett 1993 års nobelpris i ekonomi till Douglas C. North, som forskar i just spelreglerna för ekonomisk tillväxt. Priset bekräftar hur viktigt spelregler, rättstänkande, etik och institutioner är i en fungerande ekonomi. Vi kristdemokrater har lyckats få in dessa resonemang i regeringens finansplaner -- inte för att vi tror att skrivningar i sig är tillräckliga och alltid löser problemen utan för att vi hoppas att de ickemateriella faktorernas betydelse för den ekonomiska utvecklingen skall tränga in i och prägla den ekonomiska och politiska debatten. Så var det med miljöperspektivet. Det var ett udda resonemang, tyckte många ekonomer förr i tiden. I dag är det allmängods i den ekonomiska debatten. Herr talman! Socialdemokraterna driver ofta tesen att regeringen bara stramar åt i ekonomin. Detta är felaktigt. Regeringssidan för en politik som innebär att vi både gasar och bromsar. Exemplen på offensiva, stimulerande insatser är många: ROT programmet för byggsektorn, en kraftig upprustning av vårt järnvägs och vägnät, fler utbildningsplatser, mer resurser till forskningen, en ambitiös arbetsmarknadspolitik och ett omfattande program för att stärka ny och småföretagande. Men för att klara budgetunderskott, ränta och inflation -- och därmed på sikt jobben -- krävs att statsfinanserna saneras. En mer expansiv finanspolitik är därför för närvarande inte möjlig. Jag kan försäkra Göran Persson att vårnadsbidraget kommer att finansieras inom det saneringsprogram som regeringen och riksdagen har slagit fast. Men att tro att enbart tillväxt i ekonomin skulle reda ut budgetproblemen är och förblir att likt strutsen sticka huvudet i sanden. Som kristdemokrat tycker jag att det finns ytterst starka etiska skäl för att få ordning på statens finanser. Att vältra över en växande skuld och räntebörda på kommande generationer är enligt vårt synsätt djupt oetiskt. På tal om etik måste jag få kommentera Ian Wachtmeisters påstående att det inte händer någonting på biståndsområdet. Om inte Ian Wachtmeister hade skickat sin suppleant på finansutskottets studieresa hade han fått vara med om ett mycket intressant samtal i Genève med Sveriges folk i dessa internationella hjälporgan. Han hade då fått höra hur tufft Sverige och de nordiska länderna driver just effektivitetsfrågorna när det gäller biståndspolitiken via FN-organen. Det gör vi i Sverige utan att släppa engagemanget för de människor som skall ha del av biståndet, engagemanget för människor som har det sämre ställt. Ian Wachtmeisters påstående beror antingen på okunnighet -- och då bör det rättas till -- eller på cynism, och då är det allvarligt. Herr talman! Sedan början av 80-talet har neddragningar gjorts i statens transfereringar till kommuner och landsting. Utan tvivel kommer det att ställas stora krav på kommun och landstingspolitiker under de närmaste åren när prioriteringar skall göras i verksamheten. Som kristdemokrater har vi den fasta övertygelsen, att även i ett trångt samhällsekonomiskt läge måste vården om våra gamla och sjuka värnas. Enligt Konjunkturinstitutets prognos för de närmaste åren kommer kommunernas ekonomiska situation att försämras ytterligare 1994 och 1995. Det är nämligen då som skatteunderlaget börjar slå igenom på kommunernas ekonomi. Det får inte råda någon som helst tvekan om färdriktningen när det gäller saneringen av de offentliga finanserna och att även kommuner och landsting måste vara med och ta ansvar när de strukturella obalanserna skall rättas till. Däremot måste vi kunna resonera om takten i den förändring som nu sker i kommuner och landsting. Jag vill gärna uttrycka min oro över situationen inom främst vården och äldreomsorgen. Under 1994 låter vi också 4,2 miljarder kronor, som enligt krisuppgörelsen med Socialdemokraterna skulle ha gått över till statskassan, stanna kvar i kommunsektorn för att den omställningsprocess som nu pågår skall kunna ske i en lugnare takt. Inför nästkommande år anser jag att regeringen på nytt måste överväga hur kommunernas ekonomiska situation skall hanteras. Vi i kds kommer att arbeta för att sådana ekonomiska villkor skapas att vården och äldreomsorgen kan hållas på en hög nivå. Herr talman! Den låga inhemska efterfrågan har av Socialdemokraterna och nu av Göran Persson utmålats som orsaken till den höga arbetslösheten. Vi har för litet pengar och köper därför för litet, vilket gör människor arbetslösa, heter det. Därför föreslås en momssänkning på 5 procentenheter för att öka hushållens köpkraft. Jag hoppas att kammaren uppmärksammade Göran Perssons anförande. Han nämnde där inte med ett ord Socialdemokraternas paradnummer nr 1 -- momssänkningen på 5 procentenheter. Jag misstänker att det var ett förbiseende. Eller var detta något medvetet? Det kan vara intressant att få höra Göran Perssons svar på det. Självfallet slår en sjunkande privat konsumtion hårt mot sysselsättningen. Men en närmare studie av hushållens disponibla inkomst och den låga efterfrågan visar att det inte finns något starkt samband mellan dessa. Under 1992 ökade den disponibla inkomsten med 3 % medan den privata konsumtionen sjönk med nästan 2 %. Människor fick alltså mer pengar under förra året. Ändå minskade konsumtionen. Detta berodde alltså inte i första hand på att de inte hade pengar utan på att de valde att spara och sanera sina skulder. Detta talar för att hushållens konsumtion och sparande till stora delar styrs av annat än av hur mycket pengar de har, t.ex. osäkerheten inför framtiden. Jag skulle vilja fråga Göran Persson om han är säker på att en momssänkning skulle öka den privata konsumtionen. Vi vet ju att det inte var bristen på pengar som ströp den privata konsumtionen 1992. Om det är osäkerheten för framtiden som är orsaken måste Göran Persson förklara för mig hur ett ökat budgetunderskott på tiotals miljarder kronor, som Socialdemokraterna föreslår, inte skulle öka människors osäkerhet för framtiden. När underskottet och räntan stiger är det väl troligt att hushållen tvekar inför att öka sin konsumtion. Då finns det ju risk att vi bryter den stigande optimism inför framtiden hos hushållen som vi faktiskt kan se i olika undersökningar. Herr talman! Samtidigt som Socialdemokraterna talar om de stimulanser som man är beredd att vidta är man betydligt mer dunkel när det gäller besparingar. Hittills har man mest ägnat sig åt att kritisera regeringen utan att visa upp de egna korten. Herr talman! Socialdemokraterna har nu en ny talesman i ekonomiska frågor. Nu saknas bara politiken.

Herr talman! Först vill jag också till Stefan Attefall säga tack för välkomsthälsningen. Jag ser fram emot ett arbete i utskottet där vi konstruktivt skall försöka att lösa frågor tillsammans. Det är väl dock i ett sådant arbete på sin plats att man reder ut var man står, moraliskt och etiskt, i vissa grundläggande politiska frågor. Attefall gick snabbt förbi den differens som finns mellan regeringens politik, som ju kds är en del av och ansvarig för, och den valrörelse som kds drev. Valrörelsen var en hyllning till vårdens folk, till alla dem som där gör sin arbetsinsats. Det var en uppställning för de svaga och gamla. I regeringsställning har Stefan Attefall och hans parti bidragit till en politik som innebär att närmare 80 000 kommunalt anställda och landstingsanställda försvinner under den här perioden. Det besparingsprogram som Stefan Attefall står bakom kommer att innebära att ytterligare 60 000 anställda i kommun och landsting tas bort, i huvudsak inom vården. Jerzy Einhorn, en partikamrat till Stefan Attefall som vi alla har stor respekt för, har hanterat det moraliska dilemmat med det budskap som ni levererade i valrörelsen och den politik som ni nu driver på så sätt att han inte kandiderar för omval. Inför framtida samarbete med Stefan Attefall skulle det vara intressant att höra hur han hanterar detta moraliska dilemma.
Herr talman! Göran Persson frågade om differensen mellan det som vi sade i valrörelsen och det vi gör. I valrörelsen sade vi att vi skulle kämpa för en god vård och omsorg, inte minst för de allt fler äldre som vi kommer att få under 90-talet. Bl.a. därför har vi fått till stånd utredningen HSU 2000. Den tittar just på hur man långsiktigt skall lösa de mycket besvärliga och bekymmersamma problemen med allt fler äldre och allt färre i arbetsför ålder. Vi kan gärna erkänna att vi inte bedömde att den svenska ekonomin var så dålig som den har visat sig vara. Det är ett bekymmersamt läge. Vi brottas självfallet med frågorna. Men vi vet också att det alltid kommer att vara de som har det sämst som drabbas hårdast om vi inte sanerar de offentliga finanserna. När vi har inflationsekonomi, spekulationsekonomi och när det är dåliga ekonomiska tider finns det alltid människor som kan sko sig och som gynnas. Det såg vi under 80 Vi försöker prioritera vården och äldreomsorgen även i det här trånga ekonomiska läget. Därför låter vi de 4,2 miljarderna vara kvar i kommunsektorn. Därför håller vi ögonen på detta. Kds jobbar också aktivt i kommun och landsting för att prioritera äldreomsorgen. I Stockholm träffades exempelvis en uppgörelse som innebar att just äldreomsorgen garanteras att inte drabbas av ytterligare besparingar under nästa år. Det är ett exempel på konstruktivt agerande från kds sida i kommuner och landsting. Jag frågade Göran Persson hur han förklarar att han glömde paradnumret om momssänkningen i sitt anförande och hur han förklarar att en momssänkning verkligen skulle ge en ökad privat konsumtion, med hänsyn till erfarenheterna från 1992. Dessa frågor sprang han förbi. Jag hoppas att han återkommer till dem i sin replik. Jag tycker att detta är ett mycket intressant resonemang. Där finns ju faktiskt en av de stora skillnaderna mellan regeringens och Socialdemokraternas politik. Är det rätt metod att stimulera ekonomin med den typ av momssänkningar som ökar underskottet, eller är det fel metod? Det är en mycket intressant diskussion att föra. Jag skulle vara glad om Göran Persson kunde utveckla sina tankegångar på det området.
Herr talman! Jag skall gärna utveckla den tankegången. Jag skall inte bli svaret skyldig. Den situation som vi har haft i år när det gäller privat konsumtion är unik. Den har inneburit en massarbetslöshet. Det varnade vi för föregående höst. Det var en för stark åtstramning. Attefall och hans kolleger i kammaren höjde momsen, bensinskatten, andra skatter och stramade åt ekonomin. Vi sade: Man kan inte göra det samtidigt som man låter kronan flyta fritt. Vi går in i en situation då vi går från lågkonjunktur till depression. Sluta med detta! Detta var vårt råd. Ett av våra förslag var att man skulle ha en generell momssänkning, inte för att få konsumtionen att öka utan för att få den privata konsumtionen att inte falla fullt så mycket. Detta avvisade ni, och arbetslösheten kom som ett brev på posten. Hundratusentals arbetslösa är resultatet av den inhemskt ordnade lågkonjunkturen. För detta bär Stefan Attefall och hans kds-kamrater en stor del av ansvaret. Jag skall nu återkomma till vårdfrågan. Jag frågade hur Stefan Attefall hanterade den moraliska och etiska frågan när det gällde valrörelsens tvärsäkra budskap om vårdpersonalen och regeringens hårda attacker på samma personalgrupp. Stefan Attefall svarade att man har tillsatt en utredning som långsiktigt skall titta på frågan. Men det är ju nu som 90 000 sparkas i landets kommuner. Sedan säger Stefan Attefall: Vi har inte råd. Vi måste sanera finanserna. Stefan Attefall hörde väl vad jag nyss läste upp från Dagens Industri. Det handlade om skattesänkningar på flera hundratals miljoner kronor för vart och ett av de svenska storföretag som har aktieägare. Detta har Stefan Attefall råd med, men inte att se till att det finns personal som vänder gamla och sjuka på natten på våra långvårdsavdelningar. Det är ju den här skriande obalansen mellan ert tal om moral, etik och rättvis fördelning och ert praktiska handlande som har fått Jerzy Einhorn att gå åt sidan. Jag frågade Stefan Attefall hur han hanterade detta moraliska dilemma. Det blev han mig svaret skyldig på. Han kan rimligen inte hänvisa till statliga utredningar och allmänt ekonomiskt, politiskt tal. Det är gärningarna som Stefan Attefall skall dömas för. Vi är många som känner hemortsrätt i de värden som den svenska kyrkan står för. För mig sammanfattas det bäst i uttrycket: bären varandras bördor. Jag vill verkligen på djupaste allvar och med stor smärta säga att det vi nu upplever i Sverige är rakt motsatt utveckling. De starkaste slipper bära bördorna, och de svaga får bära dubbelt så mycket. Det var inte meningen, Stefan Attefall. Det är detta moraliska dilemma som Stefan Attefall har skyldighet att redovisa hur han förhåller sig till.
Herr talman! Jag skall gärna reda ut de moraliska aspekterna på detta. De moraliska aspekterna är att vi kristdemokrater jobbar på alla områden för att undvika att den ekonomiska situationen blir värre än den var när vi fick ta över regeringsmakten. Det pågår ett långsiktigt arbete för att sanera svensk ekonomi. De problem som har byggts upp under lång tid måste åtgärdas för att vi skall få resurser över till våra gamla och sjuka. Om det finns någon kommun där man inte har resurser att vända de gamla och sjuka, skulle jag gärna vilja prata med de kommunpolitikerna om hur de prioriterar den verksamheten jämfört med fritid, kultur och andra verksamheter i kommunen. Jag menar att så inte är fallet. Men jag är också orolig över situationen, därför flaggar jag också för att de här frågorna måste följas mycket noggrant. Men jag konstaterar också att socialdemokraterna inte har så mycket mera pengar än vad regeringen har. Socialdemokraterna pratar mycket om den smärtsamma men nödvändiga neddragningen för 1993 på 7,5 miljarder. Inte heller Socialdemokraterna har haft pengar att återföra detta till kommunsektorn i sina budgetförslag. Från Socialdemokraternas sida är man tyst, och man väljer att bara kritisera utan att komma med egna förslag. Göran Persson säger själv, och det sade kongressen också, att det krävs besparingar i framtiden. Vi har dock fortfarande inte sett några besparingsförslag från socialdemokratins sida. Jag noterade också, vilket är intressant, att när Göran Persson här tog upp diskussionen om momssänkning så sade han att det var ett förslag om en generell momssänkning. Är det inget förslag längre? Det är en mycket intressant fråga. Göran Persson använde imperfekt. Han nämnde det inte ens i sitt eget tal. Kan vi då konstatera att socialdemokraterna har släppt den frågan och därmed erkänt att det inte är en framkomlig väg framöver? Vi vet att det inte var brist på pengar som ökade hushållens konsumtion i fjol. Därför vet vi att det inte finns så tydliga samband mellan stimulans av det slaget och ökad privat konsumtion. Sambanden är svårare än så och beror mera på den långsiktiga tilltron till den ekonomiska utvecklingen. Jag menar att vi är på rätt väg. Enkäter bland hushållen visar att optimismen börjar öka och att man faktiskt börjar se ljus i tunneln. Och det är kanske inte ett mötande tåg, som man möjligen har trott tidigare.

Herr talman! Debatten har nu tydligen nått sin religiösa del -- bären varandras bördor och andra goda råd. Jag vill bara säga till Stefan Attefall att han inte behöver bära mina bördor. Det räcker nog med dem han har själv. Göran Persson mästrar och instruerar alla här, och han tror visst redan att han har börjat bära svenska folkets bördor från kanslihuset. Men vi är inte där än. Herr talman! Räntan på statsskulden, herr Attefall, är i dag 90 miljarder kronor. Medelsvensson, en vanlig svensk, tjänar 170 000 kr om året. 1,8 miljoner människor skulle behöva arbeta för att få ihop till räntan på den skuld som svenska politiker har dragit på landet. Det arbetas redan. Det räcker inte, skulden finns där. Vi behöver 1,8 miljoner nya jobb. All inkomstskatt som de jobben ger behöver vi för att betala. Då förstår man hur mycket det rör sig om. Kds och alla möjliga andra höll på att svimma till höger och vänster, religiösa eller inte, när vi i Ny demokrati -- som råkar komma från verkligheten -- sade att vi måste skära i statsfinanserna med 196 miljarder. Det ansågs vara ett så förfärligt förslag. Nu kan vi se att det var i allra högsta grad behövligt. Sedan har vi realismen. Stefan Attefall nämnde ROT-sektorn och att det var så bra att man hade gjort satsningar. Den s.k. villa-ROT som innebär att folk får reparera sina villor och göra vissa avdrag är faktiskt ganska dum. Det är för låga belopp, och procentsatserna är felaktiga. Det lönar sig fortfarande att jobba svart. Regeringspartierna skulle kunna få råd ifrån väldigt många människor. Det finns fullt av rådgivare i Sverige. De håller just nu på att reparera sina villor svart, kan jag tala om. När man vidtar åtgärder för att rätta till någonting måste man vara realist, och man måste ofta ta steget fullt ut. Ni hamnar ofta i sådana här halvmessyrer som tyvärr inte hjälper er någonstans. Herr talman! Sedan kom herr Attefall in på etiken. Han sade något om att jag skulle ha sagt att det inte händer något på biståndssidan. Jo då, ni effektiviserar biståndet. Jag fick då välja mellan okunnighet och cynism. I mitt fall väljer jag en seriös analys. Ni effektiviserar fel sak. Det är inte bättre att man är fruktansvärt effektiv när man gör en dumhet. Jag säger att ni måste ändra inriktningen på biståndet så att det avspeglar Sverige och världen år 1993. Den biståndspolitik vi har, förlåt herr talman, är faktiskt utformad av Pierre Schori, och det gör väl ingen människa glad -- inte ens kds.
Herr talman! Ian Wachtmeister påstår att vi har kommit till den religiösa delen av debatten. Jag är glad om jag kan bidra till att debatten hamnar på en något högre nivå än vad den har varit hittills. Vi talar om att effektivisera biståndet, och Ian Wachtmeister säger att vi effektiviserar fel saker. Nej, vi effektiviserar rätt sak. Vi effektiviserar användningen av de biståndsmedel som vi försöker hjälpa människor i andra länder med. Det handlar inte om att överge ambitionen. Det handlar däremot om att alltid försöka söka vägar för att pengarna skall användas så effektivt som möjligt. Självklart sker det också misstag inom biståndspolitiken, liksom inom alla andra områden, t.o.m. inom Ny demokrati. Men det handlar om vad man har för ambitioner. Ian Wachtmeisters ambition är tydligen att så fort det sker något misstag inom biståndspolitiken så är det en ursäkt för att dra ner på biståndet. Vi har besvärliga ekonomiska problem i Sverige. Men vi har också ett ansvar för vad som händer utanför landets gränser, både för vår egen skull vad gäller framtida konfliktbilder i världen, framtida hotbilder, miljöproblem m.m. och för att vi har ett moraliskt ansvar för våra medmänniskor i andra länder. Detta gör att det faktiskt är rimligt att Sverige, som fortfarande är ett av de rikare länderna i världen, satsar närmare en procent av våra tillgångar till u-landsbistånd. Vi skall dock göra det så effektivt som möjligt. I det avseendet kan jag väl påstå att vi har förändrat biståndspolitiken ganska rejält jämfört med Pierre Schoris dagar. För första gången har det nu kommit tydliga politiska signaler till vårt folk som jobbar med bistånd om att man skall använda pengarna effektivare. Man skall följa upp mycket bättre. De signalerna har tidigare inte nått ut till personalen på ambassader och i olika internationella hjälporgan. Ian Wachtmeister saknar tyvärr den här inlevelseförmågan, tycker jag. Den finns i många stycken när det gäller vad som händer i Sverige. Men jag tycker att han brister på det här området. Det hoppas jag att han kan rätta till. Kanske även Ian Wachtmeister kan lära sig någonting under sina år i riksdagen. Det vore tacksamt om det här vore ett sådant lärospån.
Herr talman! Det är inget fel på min inlevelseförmåga, det kan jag garantera. Det är inte heller något fel på min fantasi. Det är inte heller något fel på mitt förstånd. Jag hör vad Attefall säger, och jag vet vilka problem ni har. Vad jag talar om är att biståndet måste ändras när det gäller inriktningen och omfattningen. Omfattningen handlar om pengar, och det är ekonomidebatt i dag. Biståndet måste också ändras beträffande anknytningen till verkligheten. För att vara ännu tydligare än vad jag var kan jag säga att det inte hjälper om vi blir effektivare på att köra över pengar till hemliga konton för korrumperade diktatorer så att det går fortare än tidigare. Det är det jag säger. Om man gör fel, blir det inte bättre av att man gör fel effektivt. Vi skall ändra alltihop. Världen ser annorlunda ut, och vi bör prioritera det på ett annat sätt. Stefan Attefall vet mycket väl vad jag menar. Min ambition är att hushålla med folks pengar. Kom ihåg, herr talman och alla andra, att vi faktiskt är satta här för att hushålla med folks pengar. Folk är inte anställda av oss. Vi är anställda av dem för att hushålla med deras pengar. Då gäller det att kritiskt granska vad som görs, inte bara låta det hela rinna på och säga att vi är så tjusiga, vackra, trevliga, gulliga och ger bistånd hit och dit. Biståndet skall granskas. Jag påstår att det går att ge dubbelt så mycket bistånd för hälften av pengarna. Så är det med allting som inte har granskats förut. Herr talman! Vidare en ny fråga till Stefan Attefall -- denna gång om vårdnadsbidragen. De är ju, minst sagt, er baby. Nu skall de fram. Jag har tidigare frågat hur de skall finansieras. Ni får inte någon finansiering från Westerbergs sida. Han menar att om det blir en finansiering kommer han att sitta och sura i ett annat hörn och få igenom något annat. Då får svenska folket betala en gång till för världens mest generösa familjepolitik. Vi i Ny demokrati har sagt att idéen med vårdnadsbidraget är all right. Men vårdnadsbidraget skall givetvis finnas i stället för något annat. Det går inte att lappa på med den också. Ni har inte råd med det. Hur har ni det i brottningsmatchen med de andra partierna?
Herr talman! Först gäller det frågan om bistånd. Jag ställer upp på att diskutera innehållet i biståndspolitiken, etc. Men vi skiljer oss åt i uppfattningen om omfattningen. Det kan vi bara konstatera. Jag kommer ihåg en debatt som Ian Wachtmeister hade med Alf Svensson i Sundsvall för drygt ett år sedan. Då ställde Alf Svensson en konkret fråga till Ian Wachtmeister och undrade vad han menade. Ian Wachtmeister rapade upp det ena exemplet efter det andra som inte gällde. Förmågan att veta vad som är problem inom biståndet är inte så väl utvecklat hos Ny demokrati. För att visa på att jag inte bara ogillar Ny demokratis uppfattningar, kan jag säga att jag skall gärna lyssna på de förslag som Ian Wachtmeister har när det gäller ungdomspolitiken och ungdomsfrågorna. Jag kan höra vad det finns för idéer som jag kan ta till mig i det utredningsarbete som jag jobbar med just när det gäller ungdomars inträde i arbetslivet och på bostadsmarknaden. Slutligen har vi frågan om vårdnadsbidraget. Det pågår en process i regeringskansliet om finansieringen av vårdnadsbidraget. Den kommer att sluta lyckligt, precis som alla andra processer har gjort. Det finns självfallet olika uppfattningar om finansieringen. Men jag kan försäkra att finansieringen kommer att rymmas inom saneringsprogrammet. Personligen delar jag litet grand uppfattningen i den kritik som Ian Wachtmeister har mot att plötsligt freda föräldraförsäkringen i dessa frågor. Men, som Ian Wachtmeister vet, skall man samarbeta får man ge och ta. Det är med det mottot som problemen i regeringskansliet löses, samtidigt som man klarar av ett långsiktigt saneringsprogram för de offentliga finanserna. Jag tycker att Ian Wachtmeister och andra skulle kunna vara litet mera imponerade över detta, i stället för att klaga över att en kompromiss ibland inte blir helt perfekt. Det viktiga är att färdriktningen hela tiden går åt rätt håll. Det uppmärksammas mer och mer. Vi har tagit på oss ett stort beting i fråga om besparingar och finansiering av reformer. Vi gör nämligen inte som t.ex. socialdemokraterna gjorde i 1985 års valrörelse. De pratade om att en framtida tillväxt skulle finansiera saker och ting. Vi tar det hela krona för krona i budgetarbetet. Det kommer Ian Wachtmeister att få se resultatet av snart. Då får han ta ställning till det.

Herr talman! Det här har varit en ganska intressant debatt, alldeles speciellt det som hände i slutet. Stefan Attefall talade då om att han har samma åsikter som Ian Wachtmeister i motsats till Bengt Westerberg vad gäller finansieringen av vårdnadsbidraget. Vi får se var det slutar. Debatten har givetvis handlat om ekonomi på makronivå. Det har handlat om statsskulden, budgetunderskottet, räntorna och arbetslösheten. Det har varit mycket intressant. Debatten har visat på skiljelinjerna, nämligen att alla katter inte är grå. Det finns vita katter och svarta katter. Röda och blå finns det väl inte. Det finns olika uppfattningar. Det är bra att skiljelinjerna visas. Vi skall naturligtvis inte söka strid för dess egen skull. Men vi skall inte dölja var motsättningarna finns. Jag tycker att denna debatt har visat detta. Jag tänkte också prata om ekonomisk politik, men på ett annat plan. Därmed har jag inte sagt att det som hittills sagts inte är viktigt -- det är det. Men det går att se detta på litet olika nivåer. Jag tänkte resonera litet grand om ekonomisk politik med utgångspunkt i ett vardagsperspektiv. Jag känner naturligtvis en mängd människor hemma i Sjuhäradsbygden. De talar med mig, och jag talar med dem. Jag träffar regelmässigt en grupp människor eller resonerar med dem i telefon. De talar om vad som fyller deras vardag, tankar och verklighet. Jag skall ta ett exempel. Det är en kvinna. Hon är ensamstående, och hon arbetar som sömmerska på en av de konfektionsfabriker som fortfarande finns kvar i mina hemtrakter. Hon tjänar ungefär 10 200 kr i månaden. När hon har betalat skatt har hon 7 300 kvar. Hennes hyra är 4 300 kr. När hon har betalt hyran har hon 3 000 kvar. Det går inte. Hon måste skaffa sig en ny lägenhet. Den måste kosta minst 1 000 mindre för att hon skall klara det hela. Men den lägenhet hon skall skaffa sig måste finnas i ett hus som är byggt före 1980. Är det ett hus som är byggt senare eller renoverat senare med hjälp av statliga lån kommer hon om något år inte att klara situationen. De 3 miljarder kronor som skall dras in från bostadssektorn skall dras t.ex. från de hus som har räntesubventioner. Huset måste alltså vara byggt före 1980. Vi säger att hon får tag på en lägenhet som kostar 3 000 kr i månaden. Men så råkar hon ut för det som så många andra tekoarbetare i Sjuhäradsbygden har gjort. Hon blir arbetslös. Då får hon 80 % i akassa. Det har ni fixat till i er ekonomiska politik. Då får hon ungefär 8 000 kr. Sedan skall hon betala skatt. Då har hon 5 6000 kr kvar. Sedan kostar den nya lägenheten 3 000 kr. Då har hon 2 600 kr kvar. Var det inte min moderate kollega som sade att man skall kunna leva på sin lön? Jo, det var det. Men hur skall hon kunna leva på sin lön med den ekonomiska politik som ni för? I bjärt kontrast till detta skall jag tala om vad ni har gjort. Ni har vidtagit så många åtgärder för att gynna kapitalägare och annat rikt folk att jag måste ta fram en minneslapp. Ni har sänkt skatten för gåvor. Ni har sänkt skatten på arv. Ni har sänkt förmögenhetsskatten. Får ni sitta kvar i regeringsställning, kommer ni att slopa förmögenhetsskatten 1995. Ni har sänkt skatten på aktievinster. Förra veckan fick vi reda på att ni skall ta bort den helt. Ni har sänkt reavinstskatten vid försäljning av aktier. Ni har sänkt skatten på kapitalförsäkringar. Ni har sänkt skatten på privata pensionsförsäkringar. Tror ni att den kvinna jag talar om -- hon som tjänar 10 200 kr, sömmerskan från Borås -- har fått något av detta? Svaret är naturligtvis nej. Men det är ni som har fört denna politik, samtidigt som ni säger att man skall kunna leva på sin lön. Samtidigt som ni har gjort detta har ni höjt inkomstskatten för vanliga löntagare. Ni har gjort det dyrare att bo, och -- Stefan Attefall -- ni har gjort det billigare att campa! Det är vad ni har gjort -- dyrare att bo och billigare att campa. Detta är orättvist! Det är inte riktigt i ekonomiskt avseende heller. Bortse från rättvisa -- ni har kanske svårt att fundera i de termerna -- och se det hela från strikt ekonomisk synpunkt. Det är oförnuftigt att föra en sådan politik. Hur tror ni att ni skall kunna begära av svenska folket -- vanliga löntagare -- att de skall bära bördorna, när ni undantar rikt folk, de som har aktier och kan tjäna pengar på att göra ''klipp'', och sänker skatten för dem? Samtidigt höjer ni skatten för den ensamstående sömmerskan. Detta är inte rättvist. Det är inte riktigt, och det är faktiskt inte ens rättfärdigt. Det är precis motsatsen: Det är orättvist. Det är ekonomiskt dumt, och det är orättfärdigt. Det är ni borgerliga ledamöter i denna kammare som står för detta.

Herr talman! Vi kan aldrig enbart spara oss ur den här krisen. Det har sagts många gånger av olika företrädare för vårt parti att vi måste både gasa och bromsa. Det är nämligen inkomsterna som är den stora boven. Vi har ju någorlunda kontroll över utgifterna, och det besparingsprogram som alla här tidigare har talat om är nödvändigt. Men vi gör ingenting. Det talas om kris, kris och åter kris. Medierna förstärker detta ytterligare. Vad får det för effekt? Jo, psykologiskt får det effekten att även de som har råd att göra normala inköp inte gör dessa utan avvaktar. Vad leder då det till? Jo, först och främst måste vi ta tillfället i akt med tanke på de framgångar som trots allt förekommer. Det talas ju om en konjunkturvändning och om ljuset i tunneln. Men det gäller också att tala om för allmänheten att det nu är dags att göra de investeringar som ni ändå har tänkt göra. Det räcker inte med detta. Vi måste också ta litet drastiska grepp här. Vi måste ta till stora saker så att människor vaknar. Vad är det då för någonting som utgör den kanske största delen av svenskt näringsliv men som i dag i stort sett är på väg att dö ut? Jo, det är byggverksamheten. Det har tidigare i debatten talats litet grand om den ROT-satsning som vi ju vet trots allt har misslyckats. Varför har den misslyckats? Jo, därför att vi har tagit i för litet. Det finns ett mycket verkningsfullt instrument, men det har talats mycket litet om det i den här debatten. Det gäller momsen och dess effekter. Momsen kan verkligen innebära snabba åtgärder. Jag föreslår därför att vi för att få fart på byggandet, som för närvarande är den största hävstången i svenskt näringsliv, under en kort och begränsad tid helt slopar momsen på byggandet. Jag har försökt att få fram de här siffrorna så effektivt och exakt som möjligt, och det är sannerligen inte lätt. Men så sent som kl. 10.00 i dag fick jag från Riksskatteverket uppgiften att momsen avseende hela byggsektorn 1992 var 13,6 miljarder. Det är naturligtvis förfärligt mycket pengar. Men jag påstår samtidigt att vi får tillbaka de pengarna, och förmodligen med en viss vinst. Det måste alltså till drastiska tag för att vi skall kunna få en förändring till stånd. Jag hoppas att vi får i gång en debatt om dessa saker. Jag har inte genom diskussioner med kolleger eller inom statsapparaten skaffat mig dessa uppgifter, utan jag har varit ute på fältet. Jag har varit ute hos byggföretagen och talat med fackliga företrädare. Jag har talat med så många som jag över huvud taget kan tala med. Beskedet är ganska entydigt. Det talas om den enda vettiga åtgärden för att få ordentlig fart. Jag tror att det skulle vara en psykologisk kick för hela samhället och dessutom tror jag att vi skulle kunna få en vändning som inte bara gäller den internationella konjunkturdelen utan också, och framför allt, vår inre marknad. Det är där vi har de stora problemen, och det är där vi måste hitta en lösning. Sedan har vi arbetslösheten, som ju är direkt kopplad till detta. Byggfacket har i dagarna skickat ut en intressant utredning, där det talas om att slopa halva momsen på byggandet. Man har gjort några antaganden. Om nämnda åtgärd skulle leda till en ökning om 11 % beträffande byggverksamheten, skulle det skapa 45 000 nya arbeten. Nettoeffekten för staten skulle bli - 6,7 miljarder. Men om ökningen blev 18 % skulle antalet arbetstillfällen bli 74 000. Det skulle innebära ett nollresultat för staten. Jag är i alla fall helt övertygad om att vi, om vi tog nämnda grepp och totalt slopade momsen på byggandet under en begränsad tid, skulle få mer än 18 % ökning. Detta skulle få en annan intressant effekt, nämligen att hyrorna i nyproduktionen också skulle minska kraftigt. Det stora problemet är ju att vi inte klarar nyproduktionen därför att kostnaderna blir för stora. Om vi sänker kostnaden så drastiskt, minskar vi också drastiskt hyreskostnaden för det som byggs under den här perioden. Det här får alltså effekter i många ändar. Den korta taletid som står till förfogande räcker inte till för allt som man vill säga. Helt kort vill jag dock nämna att vi i vårt parti har lagt fram olika förslag som också skulle vara till hjälp när det gäller att minska arbetslösheten. Det gäller t.ex. att konjunkturanpassa arbetstiden genom att lagligen besluta att facket och företagsledningen till 80-- Konjunkturerna svänger ju hela tiden, men arbetstiden ligger hela tiden fast. Låt förnuftiga människor få en ram för att fatta de här besluten lokalt. Vi har även föreslagit att dispens beviljas när det gäller LAS för att kortsiktigt få ut arbetslösa i arbete. Men de förslagen finns det ju möjligheter att diskutera senare.
Herr talman! Jag tycker att några av Bo G Jenevalls tankar är intressanta. Jag tror att det finns alla skäl i världen att diskutera dem. Men jag skriver inte under på exakt allt som han sade. Bo G Jenevall har dock ett trovärdighetsproblem. Han säger ju att han i det här fallet vill vidta åtgärder i form av en sänkning av den s.k. byggmomsen. Men Bo G Jenevall tryckte på jaknappen när vi hade att fatta beslut om indragningar inom bostadssektorn. Han har bidragit till att bostadssubventionerna minskats med 3 miljarder kronor bara på de fastigheter som har räntesubventioner. Däri ligger Bo G Jenevalls problem. Tydligen kan man ge med ena handen och ta med den andra. Men det är inte säkert att det blir så effektivt. Självfallet finns det problem. Sverige har bett sina medlemsföretag att titta i sina orderböcker för att se vad som finns där samt att beräkna hur många byggnadsarbetare som blir arbetslösa i Västsverige. Det handlar alltså inte om prognoser, utan man har tittat i sina orderböcker. Nämnde ordförande har haft kontakt med alla företag som är medlemmar Byggmästareföreningen i västra Sverige, och han säger att i höst och i vinter kommer 50 % av byggnadsarbetarna i Västsverige att bli arbetslösa. Jag har kontrollerat uppgiften med Byggnads avdelning 13. Arbetsgivare och arbetstagare är helt ense. Jag tycker således att Bo G Jenevalls tankar är intressanta. Det finns skäl att fundera över dessa saker. Men, Bo G Jenevall, trovärdigheten är som sagt inte särskilt stor. Man kan inte göra både--och, utan man måste bestämma sig.
Herr talman! Jag brukar försöka hålla mig borta från argumentation om vad som är trovärdigt eller inte och om detta med att trycka på knappar hit och dit. Men i bostadsutskottet, där jag numera sitter med, företräder jag ett majoritetsbeslut i utskottet -- faktiskt tillsammans med Socialdemokraterna -- som gäller andra åtgärder i de här sammanhangen. Jag delar också den uppfattning som kommer till uttryck i det beslut som fattats i finansutskottet, där jag tidigare satt med, nämligen att det är nödvändigt med besparingar för att åstadkomma den totala besparingseffekten i samhället. Det här är en svår problematik. Jag vill hela tiden blicka framåt och försöka att i någon mån bidra till att vi gör någonting positivt. Det finns väldigt många positiva tankar hos enskilda människor i det här huset, men det är alltid politiken och de politiska hindren som gör att de inte blir genomförda. Jag tycker att det var roligt att höra att Arne Kjörnsberg var positiv till den tanke jag framförde. Låt oss då inrikta oss på det och diskutera den praktiska sidan för att se om vi kan komma fram till en lösning som verkligen ger effekt.
Herr talman! Bo G Jenevall, i den här kammaren sitter politiker som har att utöva politik. Kom inte dragande med att det går politik i frågorna! Detta är politik. Den ensamstående sömmerskan som jag talade om, som har en hyra på 4 300 kr och inte klarar det, utan måste flytta till en mindre lägenhet, måste välja ett hus som är byggt före 1980. Hus byggda efter det året kommer att drabbas av Bo G Jenevalls ja-tryckning. Det innebär att hyran kommer att gå upp där 1994, 1995 och 1996. Bo G Jenevall, det är politik. Det är det som räknas för människor i vardagen. Ekonomisk politik är inte bara teorier. Det är inte bara statsskuld, suboptimering och vad det är ni talar om. Detta är verkligheten i vardagen för människor. Det är det man måste resonera om. I varje fall uppfattar jag min uppgift som företrädare för ett antal socialdemokratiska väljare i Sjuhäradsbygden på det sättet.
Herr talman! Det är just det som är problemet, att det är politik. Jag tror inte att människor som står utanför politiken uppskattar det särskilt mycket. Jag blir mycket förvånad när vi får referensen till den här sömmerskan. Jag tycker att det är tänkvärt. Men det jag talade om var att ge kanske 74 000 människor av dem som i dag är arbetslösa ett arbete. Den här sömmerskan kanske har en man som är byggnadsarbetare och är arbetslös. Jag tror att de tillsammans skulle bli mycket glada om han kunde komma ut i arbete. Då skulle de gemensamt få en bättre ekonomi. Arne Kjörnsberg talade om verkligheten. Jag tillåter mig påstå att jag kanske står den litet närmare, eftersom jag kom in senare i politiken än Arne Kjörnsberg gjorde. Jag har alltså varit i näringslivet hela mitt yrkesliv. Jag ser frågan från den pragmatiska sidan. Det vet jag att Arne Kjörnsberg innerst inne också gör. Men politiken skapar politiska hinder. Vi har en situation där vi inte har råd med det. Göran Persson talade i dag om samförstånd, vilket jag hoppas att han menade någonting med, även om han senare tog avstånd både från moderater och nydemokrater. Samförståndet kanske inte var så mycket värt. Men låt oss försöka samverka. Det är landet det gäller. Att få fart på ekonomin och därmed arbetena måste vi sätta i första rummet.

Herr talman! Det är lätt att få uppfattningen att ekonomi är någonting som enbart män sysslar med. Men som både Arne Kjörnsberg och Johan Lönnroth tidigare har visat drabbar dålig ekonomi i högsta grad även kvinnor; den sömmerska som blir arbetslös eller den omskolade bibliotekarien som inte får jobb. Jag skulle i den här ekonomidebatten vilja gå till ett, som jag uppfattar det, tungt dokument, nämligen regeringens regeringsförklaring, som vi fick vid riksdagens öppnande. Där framförde statsministern: ''Sveriges förnyelse är en utmaning för hela folket. Den kräver av oss alla hårt arbete, sparande och sunda långsiktiga investeringar.'' Det 15 sidor långa talet innehåller väldigt många ord om fortsatta ''reformer'', fortsatt hårt arbete. Men trots att det här talet är påfallande långt saknas viktiga ord eller begrepp. Kan ni gissa vilka? De begrepp jag efterlyser är rättvisa och solidaritet. Dessa begrepp är nödvändiga att ha som utgångspunkt när man efterlyser och faktiskt kräver att landets invånare skall spara, arbeta hårt och trots detta kanske ändå få sämre ekonomisk standard. Men begreppet rättvisa, som faktiskt innehåller bara åtta bokstäver, är tydligen alltför långt för att få plats i en moderat regeringsförklaring. Därför, herr talman, är det med större glädje som jag har tagit del av ett annat dokument i ekonomiska frågor, nämligen det s.k. biskopsbrevet från maj 1993. Det har titeln Rika och fattiga, ett brev från svenska kyrkan om rättfärdighet och moral i global ekonomi. Utgångspunkten för det här dokumentet är det jubelår som Svenska kyrkan firar i år. Namnet kommer från hebreiskans ''jobel'', ett vädurshorn som användes för att blåsa in ett friår vart femtionde år. Ursprunget finns skildrat i Tredje Huvudtankar för friåret var personlig frihet, respekt för naturen och ekonomisk återupprättelse. Särskild kritik riktades mot dem som gjort sig oskäliga vinster på de fattigas bekostnad. Slavar skulle friges. I biskopsbrevet lyfter man fram de globala orättvisorna. Man lyfter fram hur de fattiga länderna dignar under skuldbördan och blir allt fattigare. Klyftan mellan fattiga och rika växer. Samma grundproblem återfinner vi dock inom Sverige. Även här växer faktiskt klyftorna. Det bibliska friåret gick tillbaka till en djup livs och samhällserfarenhet. ''Om alltför många blivit fattiga eller medellösa och rikedomen samlas på bara några få, avstannar den ekonomiska utvecklingen. Alla förlorar.'' Det biskoparna efterlyser är ett ordentligt uppvaknande med föresatsen att göra helt om, hebreiskans teschuvah, som betyder just omvändelse. Det är nödvändigt för den rika världen i förhållande till den fattiga. Herr talman! Jag skulle vilja göra frågeställningen ännu mer konkret vad gäller ekonomisk och social rättvisa i dagens Sverige. Till min hjälp hade jag i dag helst velat ha en gammaldags svart tavla och en vanlig skolkrita, så att jag på ett enkelt sätt hade kunnat göra en balansräkning. På den ena sidan kunde man sätta upp hur regeringen har slösat, på den andra hur man har sparat. Jag tror att det skulle bli mycket enklare att se hur man har slösat bort resurser på dem som faktiskt har pengar och medel i dag, medan man har sparat på dem som har det sämre ställt. Tiden tillåter bara några enstaka nedslag bland dessa frågor. Jag kan exempelvis nämna JAS satsningen, som kostar minst 60 miljarder. För militärens övning Orkan blev notan över 300 miljoner. Ett av de senaste exemplen är utförsäljningen av statliga aktier -- Celsius -- där ''gåvan'' från svenska staten till privatpersoner och banker slutade på närmare en miljard. Vi har sänkt aktieskatt, sänkt förmögenhetsskatt och sänkt skatt på gåvor, privatisering av skolor, m.m. Vårdnadsbidraget har nämnts. Ett annat bra exempel är att man kommer att underlätta för ekonomiskt välbeställda familjer att skaffa sig pigor. Detta var bara några exempel. Det finns fler. Vad har vi på den andra sidan? Jo, sänkning av arbetslöshetsersättning och sjukersättning, karensdagar. Vi har neddragningar på komvuxstudier. Vi har rädslan hos synskadade och andra handikappade för att drabbas av förändringar på arbetsrättens område, där man skall göra det möjligt för arbetsgivaren att sparka den som har ett handikapp och inte är fullt producerande. Det finns många andra exempel inom sjukvård, inom socialtjänst och inom äldreomsorg och barnomsorg. Vi har som sagt ett samhälle som utvecklas alltmer ojämlikt och därför inte heller blir särskilt ekonomiskt framgångsrikt. Den här listan kan alltså göras mycket lång. Jag vill här inte upprepa alla övriga exempel som Johan Lönnroth och även Arne Kjörnsberg har framfört. Men det är mycket klart hur regeringen medvetet har satsat på att de som har skall få mer och att från dem som inte har skall det tagas. Herr talman! Jag vill till sist ställa en fråga till regeringen, som dock lyser med sin frånvaro, så det får bli till regeringens talesmän här i riksdagen, vilka inte heller verkar vara alltför många just nu. Frågan gäller biskopsbrevet -- jag vill återkomma till det. Hur har ni tagit del av biskopsbrevet? Delar ni biskoparnas tankar om nödvändigheten av rättfärdighet och moral i global ekonomi? Ämnar ni omsätta det i praktiken för att åstadkomma social och ekonomisk rättvisa i Sverige?

Herr talman! I den samhällsdebatt som vi för i dag kan man spåra två olika synsätt. Båda dessa har som mål att vända de ekonomiska kurvorna uppåt, dem som indikerar tillväxt. Det ena synsättet domineras av tankar på stimulans av konsumtionen på bekostnad av sparandet. Det andra synsättet domineras av en mobilisering av de tillväxtskapande faktorerna i samhället. Företrädarna för det förra synsätt hävdar att en konsumtionsökning ökar den inhemska efterfrågan, vilket i sin tur ökar sysselsättningen. Därigenom minskas behovet av arbetsmarknadsinsatser. Den uppoffring som krävs för att nå det uppsatta målet är, säger man, en minskning av sparandet. I övrigt förutsätter man att allt annat förblir lika. Vad som är intressant när man skall bedöma detta synsätt är att se om uppoffringen, ett starkt minskat sparande, är rimlig, är värd sitt pris i relation till de tänkta effekterna. Jag menar att det inte finns något sparutrymme att ianspråkta. När det inte finns, ökas utlandsskulden. På det sättet har man ännu en gång övervältrat kostnader från dagens till morgondagens generationer, något som pågått alltför länge. Låt mig först reda ut hur jag ser på det totala sparandet i samhället. Jag skulle vilja säga att det består av två komponenter, som är lika viktiga när vi skall bedöma den uppoffring av sparandet som det här är tal om. Den ena komponenten är det ''reala sparandet'', dvs. investeringarna i ekonomin. Den andra är det ''finansiella sparandet''. Principiellt är sparandet inget annat än ett mått på hur de ekonomiska resurserna disponeras över tiden. Avsätter man resurser till reala investeringar, minskar man konsumtionen i dag, samtidigt som man öppnar möjligheter för ökad konsumtion i framtiden. Eftersom ingen tänker sig att minska dagens konsumtion, är det ju motsatsen som eftersträvas. Det synes inte vara aktuellt för förespråkarna för det första synsättet att brandskatta det ''reala sparandet''. Beträffande det ''finansiella sparandet'' kan vi notera att detta är liktydigt med bytesbalansens saldo. Uppstår det ett underskott i detta saldo, dvs. är det ''finansiella sparandet'' negativt, då måste det täckas genom nyupplåning utomlands. Resultatet av ett sådant förfarande blir att utlandsskulden ökar och med den ökar också räntebelastningen, vilket i sin tur minskar utrymmet för framtida tillväxt. Låt oss då se på sparandet för att bedöma utrymmet. När det först gäller det ''reala sparandet'' kan vi konstatera att detta, med undantag för några enstaka år, har minskat sedan mitten av 70-talet. Att minska det ytterligare till förmån för ökad konsumtion vore enbart att skjuta på problemen och förstora dem. Beträffande det ''finansiella sparandet'' har vi sedan 1976 haft ett bytesbalansunderskott, dvs. ett negativt ''finansiellt sparande''. Förra året var detta drygt 2 %, och det har pendlat mellan 2 % och 3 % av BNP under snart 20 år. Med dessa siffror i perspektiv av synsättet att ianspråkta sparandet för att stimulera konsumtionen måste man konstatera att det är totalt orealistiskt. Det finns inget sparande att ianspråkta. Tvärtom har vi sedan länge en sparandebrist i landet. Noterar man därtill att vårt totala sparande, som bör ligga på OECD och EG nivå, 19--20 %, nu successivt sjunkit så att det 1992 låg på ca 14 %, inser man att detta inte är en framkomlig väg. Det andra synsättet, representerat av regeringspartiernas företrädare, bygger på en målmedveten strategi för tillväxt som grund för välfärd och sysselsättning. Enligt denna skall det löna sig att arbeta och att investera för framtiden. Riktlinjerna för den ekonomiska politiken enligt detta synsätt är bl.a.: Att skapa ett gott företagsklimat. Att bekämpa arbetslösheten såväl kortsiktigt som långsiktigt. Att bekämpa inflationen som förutsättning för lägre räntor och återskapad tillväxt. Att minska underskottet i de offentliga finanserna. Allt detta kan vi åstadkomma bara genom att öka sparandet, inte genom att minska det. Herr talman! Synsättet att nu stimulera konsumtionen genom att ianspråkta ett sparande som redan är för lågt är inte realistiskt. Det innebär enbart en återgång till den politik som till stora delar förorsakat den kris vi nu har. Att återgå till den vore förödande.
Herr talman! Det var ett intressant resonemang. Jag är rädd att jag inte hängde med hela tiden, men jag skall försöka översätta det till verkligheten, den verklighet som vi befinner oss i nu. miljarder kronor. Det är ett jättebelopp. Jag sysslar med dessa frågor varenda dag, och jag kan inte greppa det, men jag kan göra en jämförelse. Nu är statsskulden 1 051 miljarder kronor -- det var den för fjorton dagar sedan. Den har alltså ökat med drygt 500 miljarder. Det är 17 gånger så mycket som försvaret kostar. Så mycket har herrarna lånat upp på två år, och ni talar om att spara! Nästa år kommer ni att få låna 45 miljarder kronor, mer än vad försvaret kostar, för att betala ut i akasseersättning och kontant arbetsmarknadsstöd. Man ställer ett krav på dem som skall få dessa pengar: De får inte arbeta. Detta är inte bra och sund ekonomi, detta är inte sparande. Det är att slänga i väg pengarna när man i stället kunde använda dem för offensiva satsningar, kompetenshöjning, utbildning och kunde låta företagen göra direktavskrivningar. Att i det här desperata läget sänka momsen är -- jag erkänner det -- en chansning när man har 600 000 arbetslösa. Ingen i denna kammare har egna minnen av hur det förhöll sig förra gången. När det är så måste man, förlåt mig, chansa. Det ni har gjort är att ni har ökat statsskulden med 500 miljarder kronor på två år. Det visar sig att det inte fungerar. Detta var mitt sätt att försöka översätta herr Grauers -- jag erkänner -- mycket intressanta tankar till den ekonomiska verkligheten i Sverige hösten 1993.
Herr talman! Arne Kjörnsberg framställer statsskulden som något slags gemensamt konto i debatten om sparandet. Jag kan i stora delar hålla med honom om att man kan ifrågasätta varför statsskulden har skenat i väg på ett så okontrollerat sätt som den faktiskt har gjort. Ett viktigt svar på detta är just det förhållandet att vi under 70 och 80 talet avsatte för litet pengar till sparande, för litet pengar till de välståndsskapande krafter som ligger i investeringar i samhället. Vi konsumerade för mycket, vi tog ut för mycket för vår dagliga konsumtion och vi undvek att se allvaret i detta. Effekten blev precis den som Arne Kjörnsberg här nämnde: Vi fick en galopperande statsskuld. I det läge som vi nu har finns det inget annat att göra än att använda den som ett slags resultatutjämningspost i väntan på att de nya initiativ som regeringen har tagit börjar fungera och verka i samhället. Endast på det sättet kan vi rätta till ekonomin och få balans i den.
Herr talman! Det stora övergripande problemet, herr Grauers, är att ni skrev programmet Ny start för Sverige mitt under brinnande högkonjunktur när hjulen snurrade så fort som de någonsin kunde. Sedan tillämpar ni det programmet i den djupaste lågkonjunktur som vårt land har upplevt efter andra världskriget. Det är där problemet ligger. Samtidigt som världskonjunkturen går ner stramar ni åt extra mycket här hemma. Då hjälper det inte att sänka skatten för dem som kan sälja aktier eller för dem som sparar i privata pensionsförsäkringar. De är för få och kan därför inte bidra till att höja efterfrågan. Vi har t.ex. en fabrik i Tibro som tillverkar möbler. På ett annat ställe ligger en butik, där folk skall handla möblerna. Men folk vågar inte köpa några möbler, därför att man tror att läget kan bli ännu värre nästa år. Då kan inte möbelfabriken i Tibro tillverka flera möbler. Krångligare än så är det faktiskt inte. Nationalekonomiska teorier i all ära, men detta är vad det handlar om. Det är därför som man i Sveriges möbelcentrum Tibro har en arbetslöshet på mellan 30 % och 40 %. Jag hade kunnat ta upp tvättmaskiner eller någonting annat som exempel. Nu råkade jag ta möbler, men detta är allmängiltigt. Ni har stramat åt för hårt. Därför blir människor arbetslösa, därför skenar underskottet i budgeten och därför stiger statsskulden.
Herr talman! Jag kan avslöja för Arne Kjörnsberg att vi kände till vart utvecklingen var på väg, när vi skrev vårt program Ny start för Sverige. Vi försökte att upplysa om att Sverige var på väg åt fel håll, men Arne Kjörnsberg och hans partivänner ville inte höra på detta. I stället målade man upp en bild av att vi nu hade nått vändpunkten, att vi skulle gå vidare och att allt var ljust och bra. Så visade sig sedan inte vara fallet. Jag noterar med beklagande att vi hade rätt. Arne Kjörnsberg beskrev en verklighet från Sjuhäradsbygden. Jag tvivlar inte alls på att den verklighetsbeskrivningen är riktig, men problemet är fortfarande att det tar tid att införa de instrument som behövs för att rätta till ekonomin i Sverige. Man skall komma ihåg att vi har förlorat ett par hudra tusen jobb på att svenska företag har etablerat tillverkning utomlands. Varför? Jo, de -- precis som vi moderater -- insåg att med den politik som då fördes i Sverige var det inte möjligt att ha en produktion här i landet. Dessa företag trodde på sina produkter och man beslutade sig för att förlägga produktionen i rätt land, där den var lönsam och där klimatet var lönsamt.

Herr talman! Under de närmaste åren kommer den höga och än så länge stigande arbetslösheten att vara det övergripande problemet i svensk ekonomi. Socialdemokratiska företrädare har anklagat regeringspartierna för att ha orsakat den höga arbetslösheten eller åtminstone för att ha låtit den skjuta i höjden. Det finns enskilda socialdemokrater som t.o.m. har påstått att regeringen vill ha hög arbetslöshet. Självkritik och ödmjukhet däremot lyser helt och hållet med sin frånvaro. Ändå vet vi att det var 1989/90 som alla kurvor började peka åt fel håll i svensk ekonomi -- långt innan den nuvarande regeringen tillträdde. Och när arbetslösheten steg 1990 satte den socialdemokratiska regeringen inte in åtgärder. I Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning, att regeringen skulle satsa på arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att dämpa effekterna av lågkonjunkturen. I november 1990 sade Villy Bergström: ''Det är tragiskt att socialdemokraterna överger den fulla sysselsättningspolitiken och går in för öppen arbetslöshet.'' När det på våren var 14 000--15 000 varsel per månad var Allan Larsson njugg mot AMS. Och man borde ha stimulerat efterfrågan 1991, därför att sedan skulle det vara för sent. Men så skedde inte. Vi minns i stället Allan Larssons berömda vändpunkt i valrörelsen 1991. Expertgruppen för arbetsmarknadspolitiska utvärderingsstudier bekräftar den här bilden i betänkandet Politik mot arbetslöshet . Expertgruppen skriver: ''När arbetslösheten i Sverige steg från en mycket låg nivå andra halvåret 1990 ökade inte antalet personer i åtgärder. Inte heller under 1991 ökade de arbetsmarknadspolitiska insatserna i sådan utsträckning att en kraftig uppgång i arbetslösheten undveks. Perioden 1990/91 kan därför ur svensk arbetsmarknadspolitisk synpunkt karaktäriseras som att åtgärderna sattes in sent och i begränsad omfattning.'' I dag säger Villy Bergström att socialdemokraterna kommer att få skörda den politik de själva initierat, om de kommer till makten 1994. Det s-regeringen borde ha gjort 1990/91 tvingades den tillträdande fyrpartiregeringen att göra i ett ogynnsammare läge. Men det fanns inget val. Den öppna arbetslösheten kunde inte få fortsätta att rasa i höjden utan att man satte in kraftfulla arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Regeringen har utnyttjat arbetsmarknadspolitiken maximalt i kampen mot arbetslöshetens gissel. Herr talman! Budgetunderskottet är nu så stort att det är omöjligt att tänka sig stimulanser via ytterligare underbalanseringar. Vi kan helt enkelt inte riskera räntehöjningar och fortsatt försvagad krona. Det vore ett risktagande av oförsvarligt mått. Dagens situation är så olik allt vi tidigare har erfarenhet av att ett användande av keynesianska instrument vore ett dumdristiskt experiment. Att saneringsprogrammet för statens finanser måste genomföras står i dag klarar än någonsin. Om det är något som skapar oro bland ekonomins aktörer, är det statens budgetunderskott och upplåningsbehov. Det är viktigt att det står klart -- bortom alla tvivel -- att ambitionerna inte kommer att sänkas när det gäller ansträngningarna att få ordning på statens finanser. Alla bedömare är i dagsläget överens om att Sverige nu går in i en tillväxtfas. I det läget borde alla goda krafter i samverkan sträva åt samma håll. Förra veckans partiledardebatt här i kammaren pekade tyvärr i en annan riktning. Socialdemokraternas partiledare stängde dörrarna till samverkan. Dagen efter beskyllde Dagens Industris ledarskribent riksdagen för att missa chansen att ta ledningen i en konstruktiv debatt. Grälsjukan vilade tung över parlamentet. Och då hade vi ändå alla fått en blomsterhälsning från Handelstjänstemannaförbundet med en förhoppning om att det här året skall komma att präglas av samförstånd i stället för konfrontation. Störningar i det politiska läget skapar oro inom ekonomin. Det är därför som överorden och retoriken borde få stå tillbaka för en konstruktiv diskussion om den nödvändiga politiken. Förra hösten ledde en yttre fiendes attacker på vår valuta till gemensamma tag. Budgetunderskottets och arbetslöshetens storlek borde i dag var tillräcklig anledning för nya gemensamma tag. Jag är övertygad om att det skulle hälsas på samma positiva sätt av svenska folket som för ett år sedan. Herr talman! Ingen regering kan skapa riktiga jobb. Men varje regering har ansvar för att skapa förutsättningar för riktiga jobb. Det är denna uppgift som nu måste få högsta prioritet i regeringens och riksdagens arbete det närmaste året.
Herr talman! Rose-Marie Frebran, för två år sedan var den öppna arbetslösheten 2,5 %. Nu är den 10 %. Under dessa två år har vi haft en borgerlig regering. Regeringsunderlaget består till en del av Rose-Marie Frebran. Skyll inte på mig! Det är ni som har ansvaret. I kompletteringspropositionen i våras skrev finansministern -- under förutsättning att ni får fortsätta att driva er ekonomiska politik -- att om fem år, dvs. år 1998, skall 11 % stå utanför arbetsmarknaden. Det är inte jag som påstår detta, utan det är ni. Det är finansministern som påstår detta, och nu kommer ni och ber om att vi skall stödja en sådan politik. Hälsningen från HTF handlar om att vi skall försöka hitta konstruktiva lösningar vad gäller arbetsrätten. För ett år sedan, när vi förhandlade om krispaketen, var vi överens om att dessa frågor skulle hanteras i förtroendefull anda. Vad skedde? Jo, regeringen hade kräftskiva, eller vad det var för sorts skiva, på Harpsund. Sedan gick man ut med ett pressmeddelande, där man utan att ha resonerat med oss socialdemokrater talade om hur det skulle vara. Ni är inte så pass mycket kvinnor och karlar att ni ens kan stå för underskrivna överenskommelser. Sedan kommer ni och säger: Vi hoppas att frågorna skall hanteras i förtroendefull anda. Ni begär faktiskt litet väl mycket. Att det skall vara bortom varje tvivel hur budgetunderskottet skall hanteras, är inte särskilt trovärdigt, när ni veckan innan ger ungefär 600 miljoner kronor som en skänk från ovan till nuvarande aktieägare i ABB, Astra och Procordia. Begär inte att vi skall ställa upp på en politik som innebär att man skall skänka pengar till redan förmöget folk! Ni kommer aldrig att få oss att ställa upp på det.
Herr talman! Jag vill börja med att kommentera det sistnämnda, aktieskatten. Som jag sade har varje regering ett ansvar för att skapa förutsättningar för jobb. De skattepengar som tas in på aktier skapar inga jobb, men de pengar som kvarstår i näringslivet kan investeras. Man kan satsa eget kapital, och på det sättet skapa nya jobb. De förändringar som nu på olika sätt genomförs är till för att skapa bättre förutsättningar för företagen. Trovärdigheten när det gäller det socialdemokratiska alternativet finns inte ens hos alla inom det egna ledet. Jag vill gärna återge vad DN: Självfallet går det inte att regera landet utifrån Socialdemokraternas budgetalternativ, som bygger på odefinierade besparingar men rejäla skattehöjningar både för privatpersoner och företag. Villy Bergström, som jag tidigare hänvisade till, underkänner också den socialdemokratiska skuggbudgeten. Det går inte att ta landet ur krisen på ett oansvarigt sätt. Han har ändå den tilltron till Socialdemokraterna att de, om de kommer tillbaka i regeringsställning, inte kommer att driva en sådan politik, utan att de då kommer att föra en stram budgetpolitik. Som sagt, om olyckan skulle vara framme, får man verkligen hoppas att det blir på det sättet.
Herr talman! Först en praktisk fråga. Det kan förefalla oartigt att resa sig upp och gå omkring här i kammaren, men det är en förutsättning för att jag skall höra vad meddebattörerna säger. Det var därför som jag gick fram här. Annars skulle jag tvingas att vara oartig och svara på något helt annat än vad min ärade meddebattör tar upp. Rose-Marie Frebran säger att en regering har ansvar för att skapa jobb, och att man inte skapar några jobb genom att ta in skatter på aktievinster. Rose-Marie Frebran, att ge en skänk från ovan på 30 miljarder kronor, vilket motsvarar tre fjärdedelar av statsbidraget till kommunerna, till dem som redan är aktieägare skapar inga jobb. Låt då pengarna i stället vara kvar i näringslivet för att dessa jobb skall kunna skapas! Ställ krav på företagen! Ni bara delar ut pengarna. De som redan nu äger aktier i Procordia, Astra och ABB, ger ni drygt 600 miljoner kronor. Detta är en del av de 30 miljarder kronorna som ni skall sprida ut över landets aktieägare. Sedan rear ni landets gemensamma egendomar. Om man hade fått köpa aktier för 10 000 kronor i Celsius den 3 juni, hade man den första börsdagen därefter, den 12 juni, kunnat sälja dem för 14 400 kronor. Då hade man tjänat 4 400 kronor på nio dagar utan att göra ett skapandes grand. Detta är regeringens sätt att gödsla de redan rika.
Herr talman! Jag vill gå in på den principiella frågan när det gäller aktiebeskattningen. Vi har i dag en dubbelbeskattning. Jag vill fråga Arne Kjörnsberg beträffande den principen: Vill Socialdemokraterna ha kvar dubbelbeskattningen? Tänker Socialdemokraterna riva upp ett beslut om att ta bort dubbelbeskattningen?

Herr talman! Rose-Marie Frebran talar inkännande om arbetslöshetens gissel och om behovet av nya jobb. Men jag undrar hur dessa nya jobb skall se ut. Man kan tänka sig den fråga som kds har drivit väldigt hårt, nämligen frågan om vårdnadsbidragen. På vilket sätt skapar de nya jobb? Vad jag har förstått har kds tidigare talat om en neddragning av antalet anställda -- man skall kunna avskeda ytterligare personer inom kommuner och landsting -- som ett tänkbart sätt att finansiera reformen. På vad sätt skapar detta nya jobb? Är det möjligheten för rika familjer att ha anställda pigor i hushållet som skapar dessa jobb? Jag tror i så fall att det finns betydligt bättre vägar att skapa nya jobb. Frebran, eftersom jag efter mitt anförande inte fick svar från någon regeringsrepresentant. Men inom kds är man ju normalt sett mycket intresserad av kyrkliga förehavanden. Har Rose-Marie Frebran möjligen tagit del av det biskopsbrev som jag nämnde? Har Rose-Marie Frebran några åsikter om behovet av att genomföra en social och ekonomisk rättvisa i den internationella ekonomin samt också i Sverige, eller är detta inte något av intresse för en kds-politiker?
Herr talman! Vi kristdemokrater har inte föreslagit vårdnadslön och inte heller varit med om att arbeta fram regeringens förslag om vårdnadsbidrag i syfte att skapa nya jobb i Sverige.

Det är rimligt att skapa denna större rättvisa. Den har inte med jobben att göra. Vi har aldrig någonsin sagt något om att man här skall kunna dra ner på personal. Jag sade själv här i kammaren i våras vid den kommunalekonomiska debatten att de 4,2 miljarderna som kommuner och landsting får nästa år bör användas till att senarelägga uppsägningar av övertalig personal eller tidigareläggning av investeringar som skapar goda förutsättningar. När det gäller biskopsbrevet har jag inte tagit del av detta. Det är inte något som har kommit till oss i egenskap av riksdagsledamöter. Jag vet inte hur biskopsbrevet har spridits. Jag har bara läst om att detta brev finns, men jag känner inte till dess innehåll. Jag skulle mycket gärna vilja ta del av brevet, och antar att det går att få tag i det. Men jag kan alltså inte nu reagera på innehållet.
Herr talman! Effekten av vårdnadsbidraget lär för många familjer bli en fördyring, eftersom vissa familjer kommer att få en betydligt dyrare barnomsorg. Om man är ensamstående har man över huvud taget inte möjlighet att utnyttja systemet. Därför tvivlar jag på att bidraget ens har en rättvisande funktion. Däremot är det klart att kds i ett tidigt skede talade om finansieringen. Den skulle inte ske genom att man aktivt avskedade personer, men man skulle kunna klara kostnaden genom att familjernas behov och intresse av kommunal barnomsorg skulle minska och åstadkomma ett ''naturligt'' bortfall av personal. Kds måste tydligt ange hur man skall finansiera vårdnadsbidraget. Väldigt få av oss andra här har sett de fördelar som Rose Marie Frebran talade om. Nej, Rose-Marie Frebran, biskopsbrevet har inte spritts av sig självt. Däremot går det utmärkt att ta kontakt med Svenska kyrkan och Ärkebiskopsämbetet i Uppsala. Om kds-gruppen här i riksdagen har svårt att ordna den saken, hjälper jag väldigt gärna till. Jag kan även förse regeringen med ett exemplar. Svenska kyrkans dokument om rika och fattiga och om rättfärdighet och moral i global ekonomi är väl tillämpbart när det gäller att åstadkomma social och ekonomisk rättvisa i vårt land. Jag utgick från att detta dokument var väl känt av ledande borgerliga politiker.
Herr talman! Eva Zetterberg talade om ett eventuellt naturligt bortfall av barnomsorgspersonal genom införandet av vårdnadsbidraget. Detta kan man inte säga med absolut säkerhet. Det blir familjerna som får avgöra. Minskar behovet av kommunal barnomsorg, måste man naturligtvis slimma sin organisation. Varför finns då den kommunala barnomsorgen? Jo, för föräldrarnas och barnens skull. Den finns inte för att skapa kommunal sysselsättning. Alltså är den inte någonting som vi skall bestämma. Den kommunala barnomsorgen finns till såsom en service åt föräldrarna. Det är de som skall avgöra. Visst måste vi finansiera införandet av vårdnadsbidraget i initialskedet. Men det beslutet fattar vi tillsammans med de andra regeringspartierna. Det är i regeringen som diskussionen nu förs. Vi måste tillsammans komma fram till hur vi skall göra. Det är ingen mening med att jag står här och säger hur jag tycker att bidraget skall finansieras. De fyra regeringspartierna håller på att resonera sig samman om detta och kommer att presentera ett förslag till finansiering. De kommer inte att lägga fram ett ofinansierat förslag om vårdnadsbidrag. Bidraget kommer inte att leda till en fördyring för någon familj. För de familjer som inte använder vårdnadsbidraget till egenvård utan köper heltidsbarnomsorg av t.ex. kommunen skall resultatet självklart bli plus minus noll, dock inte om det är fråga om deltid.

Herr talman! Vid den allmänpolitiska debatten i oktober 1991 befarade jag, med hänvisning till den ekonomiska politik som redovisades i regeringsförklaringen att ''det var uppenbart att det var löntagarna som skulle få bära bördorna och att de som hade det bäst skulle få skattelättnader''. Nu har vi facit för dessa två år och kan konstatera att orättvisan blir allt tydligare. Det mest anmärkningsvärda är att regeringen har dubbla budgetbudskap. Regeringen hävdar att det för att sanera landets ekonomi är nödvändigt att göra besparingar som går ut över gamla, arbetslösa och sjuka. Från den 1 juli i år får en vanlig löntagare som är arbetslös mellan 1 000 och 4 000 kr mindre i månaden i ersättning. De högavlönade, som har från 190 000 upp till flera miljoner kronor i lön kommer från den 1 januari 1994 att få bidra med endast 148 kr i månaden i höjd inkomstskatt. Höginkomsttagare och förmögenhetsägare har fått sänkta skatter. Senast måndagen den 4 oktober lade regeringen fram förslag om sänkt skatt på aktievinster. Förslaget saknar fullgod finansiering. Detta förslag samt förslaget om att kvitta förluster i firma mot löneinkomster inbjuder dessutom till skatteplanering. Det blir med andra ord lättare att fuska. Trots att staten har fått minskade kostnader för räntebidragen på grund av lägre ränta, hävdar regeringen att bostadssubventionerna måste sänkas med tre miljarder kronor för att sanera ekonomin. Staten får lägre kostnader, men hyresgästerna får högre. Samtidigt säger samma regeringen att man skall införa ett vårdnadsbidrag till en kostnad av drygt två miljarder kronor. Bidraget är inte finansierat. T.o.m. Dagens Nyheter hade i måndags upptäckt att vårdnadsbidraget gynnar högavlönade men missgynnar lågavlönade och ensamstående. Man kan fråga: Vilken är logiken i regeringens ekonomiska politik? Det är givet att en rekordstor arbetslöshet, ett budgetunderskott på ca 217 miljarder kronor, en statsskuld på 1 000 miljarder kronor samt minskad tillväxt kräver åtgärder. Det kräver också snabba åtgärder. Men det måste finnas en fördelningspolitisk rättvisa i de åtgärder som föreslås och beslutas. Vi socialdemokrater är mycket kritiska mot den politik som förs. Vår politik innebär en kraftfull satsning på sysselsättningen och ekonomin. Kampen mot arbetslösheten måste sättas främst. Investeringarna måste öka rejält. Tillväxten måste stimuleras. Nya jobb måste tillskapas i näringslivet inom alla sektorer. När vi nu har börjat få i gång hjulen, måste dessutom budgetunderskottet minska för att vi skall kunna försvara och bevara välfärden. Som rättviseåtgärd krävs att också höginkomsttagarna bär sin del av bördan. Därför har vi i motioner lagt fram förslag om höjning av skatten för höginkomsttagare. Vi har under förra riksmötet framlagt förslag på alla de områden som jag här har räknat upp, men den borgerliga majoriteten har röstat ner förslagen. Dessa våra förslag har fått ett ökat stöd bland ekonomerna. Nu senast vid Studieförbundet Näringsliv och Samhälles konferens i Stockholm den 11 oktober om det ekonomiska läget hävdades att det behövs snabba åtgärder för att undvika en fördjupning av depressionen i Sverige. Räntorna behöver sänkas. Utbudet i ekonomin behöver förbättras, och efterfrågan måste stimuleras. Det är bara regeringen som framhärdar med sin åtstramningspolitik och hoppas att exportindustrin skall bli den räddande plankan. På grund av den sänkta kronkursen gynnas givetvis exportindustrin. Men det löser inte det stora problemet med arbetslösheten och ekonomin, eftersom den inhemska marknaden bromsas. Nedgången fortsätter i bl.a. byggsektorn och den kommunala sektorn, och arbetslösheten kommer t.o.m. att öka. Vi kan nu se resultatet av två års regeringspolitik. Ekonomin är i en mycket svår obalans, och regeringen bör därför dra konsekvenserna av sitt handlande och lägga om ekonomin i den riktning som vi socialdemokrater föreslår. Allt fler ekonomer instämmer i våra förslag. Det är hög tid att även regeringsföreträdarna gör det.

Herr talman! Någon, jag säger inte vem, har träffande sagt: ''En demokratisk stat är ett land där var och en har rätt att säga sin mening. Men där ingen är tvungen att höra på.'' Blickar jag ut över kammaren, finner jag att flertalet riksdagsledamöter tydligen uppfattar demokratin på detta sätt. Delfi. Jag passade naturligtvis på att fråga det i dimmor insvepta oraklet hur vi i Sverige skall komma till rätta med vårt stora budgetunderskott. Något klart besked hade jag inte väntat mig. Svaret blev: ''Lång natts färd mot kall gryning.'' Tyvärr har nationalekonomerna en del av skulden till vårt växande underskott. Under l970-talet hävdade en rad kända ekonomer, bl.a. Erik Lundberg och Assar Lindbeck, att de som var oroade över budgetunderskottet bara var trista kamrerare och bokhållare. Under en debatt på ''Att se på budgetunderskottets storlek istället för det samhällsekonomiska läget när man tar ställning till finanspolitiken är som när en berusad person går fram till en termometer och finner att den visar 24 grader och utropar: ''Å fan är det redan midnatt!''' En ledande politiker som då tog nationalekonomernas ord på allvar var ingen mindre än Gösta Bohman, som vanligtvis är mycket kritisk mot ekonomer, inte minst mot mig. I moderaternas partimotion l976 sades om budgetsaldot att det var ett ''dåligt och skäligen ointressant'' mått på hur ekonomin fungerade. Och i en intervju l978 förklarade Bohman att underskotten inte var någon avgörande fråga för framtiden . Men efter l979 års val förklarade Bohman offentligt att budgetunderskottet var ett bekymmer. Om ett lands budgetunderskott har stor eller liten betydelse beror givetvis på hur underskottet har uppstått och på ett lands ekonomiska situation. Har sålunda ett land samtidigt en stor statsskuld, betyder ju varje underskott att denna skuld fortsätter att växa. Sverige har i dag det största budgetunderskottet och den största statsskulden per invånare i västvärlden. Därför förvånar det hur lätt finansministern tycks ta på detta problem. Vid varje framlagd budgetprognos påstår hon att läget är under kontroll, oavsett hur felslagna prognoser som tidigare levererats. Det innebär ofrånkomligen, som Harry Schein påpekade i sin krönika i DN i måndags, att orden ges en ny och ofta motsatt innebörd, precis som i Orwells berömda bok ''l984''. Det vore intressant att veta om finansministern även i efterhand anser att hon haft läget under kontroll. Då är det fråga om en ny betydelse av begreppet kontroll. Vår statsfinansiella situation är självklart utomordentligt allvarlig. Nu pekar prognoserna på att statsbudgetens underskott fortsätter att stiga. Och även om budgetunderskottet skulle sjunka budgetåret l994/95, fortsätter statsskulden att växa. Det kommer den att göra så länge vi har ett budgetunderskott. Det betyder att statsskulden om ett par år är över 2 000 miljarder kronor och kommer att växa ännu mer innan vi har fått balans. Mot den bakgrunden är det en illusion att tro att räntorna skall nämnvärt sjunka. Räntorna sjunker inte bara därför att många kräver det. Snarare väntar en uppgång allteftersom statens upplåningsbehov ökar. Finansministern, liksom riksbankschefen, påstår att kronan är undervärderad. Men kronan är varken undervärderad eller övervärderad. Den ärvärderad av marknaden -- just till den kurs som den har i dag. Naturligtvis kan varje människa, således även en finansminister,tyckaatt kronan är undervärderad. Men det bryr sig inte marknaden om. Vad marknaden bryr sig om är vårt jättestora budgetunderskott och vår enorma statsskuld, att Internationella valutafonden sagt att besparingarna i statsbudgeten bör uppgå till minst 20 miljarder kronor per år och inte l0 miljarder kronor, som är regeringens linje. Nu hävdar en del ekonomer att vi inte lever över våra tillgångar. Och det är klart att vi inte gör när vi har en arbetslöshet på över en halv miljon människor. Men det allvarliga är att vi har gjort det. Därför har vi en stor statsskuld, som inte motsvaras av en lika stor ökning på tillgångssidan. Jag har ett förslag till besparing: Dra in flerbarnstillägget! Tillägget kostar l,3 miljarder kronor per år, men det finns ingen anledning att i dag ha kvar detta tillägg. Det kom till l982, när nativiteten var låg, och kostade då blott l25 Under senare år har så många barn fötts att vi har ett reproduktionstal på 2,1, vilket krävs för att uppnå en konstant befolkning. Kostnadsmässigt finns ingen anledning att öka barnbidraget när barnantalet ökar, eftersom den genomsnittliga kostnaden per barn blir lägre när barnantalet ökar. I dag -- det vet också herr talmannen -- fyller finansministern 50 år och firas på annat håll. Själv började jag mina studier i nationalekonomi för 50 år sedan. Så även för mig är det en högtidsdag, trots att ingen i regeringen, efter alla dessa mina år av studier i nationalekonomi, lyssnar på vad jag säger, inte ens när jag redan i januari förra året föreslog att den svenska kronan borde flyta. Men när, herr talman, i mänsklighetens historia fick förnuftet råda över prestigen? -- Sällan, varför jag härmed slutar mitt utmätta 6-minutersanförande.

Herr talman! Låt mig i denna till bristningsgränsen fyllda kammare uttala att det var ett nöje att lyssna till herr Hegeland. Jag tycker att hans anförande borde ha kommit först i dagens debatt, inte sist. Då hade vi vunnit mycket av spänst och fräschör i vår diskussion i dag. Jag tycker med anledning av de båda jubileerna, herr Hegelands 50 år inom nationalekonomins område och fru Wibbles 50-åriga levnadslängd, att Hugo Hegeland skulle ge sitt anförande till henne att läsa. Jag är övertygad om att herr Hegeland liksom jag kommer att få det fantastiska tillmälet ''en av Sveriges uslaste politiker'' med kommentaren ''det är tur att han inte har något inflytande på politiken''. Men det får andra stå för. Mitt omdöme är i stället att herr Hegeland är en charmant och begåvad politiker, mycket intressant att höra.

Herr talman! Herr Hegeland var ledsen för att man från regeringshåll inte lyssnar på honom. Jag förstår att det är en tröst som inte är särskilt mycket värd, men herr Hegeland: Jag lyssnar! Jag hoppas att resan till Grekland var lärorik, men inte behövde herr Hegeland åka till Grekland och lyssna på orakel för att få reda på att budgetunderskott är livsfarliga. Det har bl.a. jag påpekat. Jag förstår att herr Hegeland inte bryr sig om det, men även min företrädare -- om jag får skryta litet grand -- Gunnar Sträng, som representerade Södra Älvsborg i 39 år, har påpekat det. Det har säkerligen också herr Hegeland hört. Gunnar Sträng såg till att han, om han skulle betala ut 1 kr, hade inkomster motsvarande 1:02 kr. Om den nuvarande finansministern, som säger att Gunnar Sträng tillhör de överskattade finansministrarna, skall betala ut 1 kr, tar hon in 60 öre. 40 öre springer hon ut och lånar någonstans. Det är skillnad på finansministrar och finansministrar.
Herr talman! Om jag hade vetat att Arne Kjörnsberg hade svaret på hur budgetunderskottet skall nedbringas till noll, hade jag inte rest till Grekland. Men nu reste vi inte till Grekland enbart för det. Dessutom är det inte lika roligt att fråga någon som är så öppenhjärtig som Arne Kjörnsberg som att fråga oraklet där nere, alltid insvept i dimmor. Sierskan kallades för övrigt Det är mycket riktigt att Gunnar Sträng sade att han ville ha budgetbalans, vilket han kritiserades för av ekonomerna. Jag sade också att ekonomerna har gjort ett misstag, så om detta är vi helt eniga. Jag var rädd för att Arne Kjörnsberg plötsligt skulle ha ställt sig upp och instämt helt i mitt anförande -- då hade jag väl åkt ut ur partiet. Jag får också tacka för det som Ian Wachtmeister sade, trots att jag inte uppfattade någonting.

Herr talman! I undersökning efter undersökning har det belagts att miljön är bland de frågor som människor tycker är allra viktigast i Sverige. Och den insikten är glädjande, eftersom vi står på randen av en global katastrof, en katastrof som vi kan undvika bara genom att handla -- nu, i Sverige och i andra länder. Och vi i Sverige har traditioner att värna. För inte så länge sedan räknades nationen Sverige som ett av föregångsländerna på miljöområdet. Enligt World Watch Institutes senaste årsrapport intar vi emellertid inte längre denna tätposition. Är inte det konstigt, herr miljöminister? Efter valet fick vi ju en regering där Centern sade sig vara det nya miljöpartiet. Det skulle skapas trendbrott och systemskifte i miljöpolitiken, och förorenarens betalningsansvar tas på allvar. Livets verkliga kretslopp skulle genomföras. En regering med ett Folkparti som sade sig vara naturens största vän, de gröna värdenas försvarare. Nu skulle både långbensgroda och vitryggig hackspett få sitt berättigade värn. En regering med ett nytt parti, kds, som var obesudlat av tidigare ställningstaganden och därför försökte tävla med Centern om vem som egentligen var mest miljöparti. En regering med Moderata samlingspartiet, som inte lät som ett miljöparti precis men ändå krävde höjd koldioxidskatt till 46 öre per kilo koldioxid. Herr talman! Denna konstellation borde väl vara den yttersta garanten för att bibehålla -- ja, t.o.m. stärka -- Sveriges miljöposition i världen. Men hur har det blivit? Vad har sedan hänt? Hur kommer det sig att denna enligt egen utsago mest kompetenta regering, med så höga ambitioner, har flyttat Sverige från tätpositionen i den internationella rangordningen när det gäller miljöteknikutveckling? Centerns systemskifte blev ett namnskifte, från omställningsplaner till kretslopp. Och kretsloppet i sig reducerades till insamlingsmål för plåtburkar och producentansvar för förpackningar och papper. Jordbrukets kretslopp blev det inte mycket av. Nya subventioner och allt större kostnader för statskassan, samtidigt som omställningen till ett mera miljöanpassat jordbruk har motarbetats. Borttagna avgifter på handelsgödsel och bekämpningsmedel medför allt mindre kostnadsansvar för miljön inom jordbrukssektorn. Av Folkpartiets gröna linje ser vi ingenting. Ni har medverkat i förändringen av jordbrukspolitiken, och ni har också medverkat till avregleringen av skogsbruket. Ni har svikit era ideal. Propositionen om den biologiska mångfalden, som vi möjligen får presenterad här sedan, har vi väntat på länge. Den har dröjt. Den borde vara Folkpartiets flaggskepp. Men jag förstår att oenigheten har varit stor. Mitt i allt det här står kds och vill så väl. Men i slutändan röstar ni ändå för alla dessa dåliga eller undermåliga miljöförslag. Sänkningen av dieselskatten med 5 öre är ett sådant exempel. under EG:s miniminivå. Kds talar med kluven tunga. Dan Ericsson, politikens moraliska anseende stärks inte precis genom sådana som er här i riksdagen. Det gäller både på miljöområdet och också t.ex. på sjukvårdens område. Herr talman! Regeringens vinnare i miljöpolitiken är Moderaterna. Visserligen kunde inte Moderaterna hålla löftet om en höjning av koldioxidskatten utan sänkte den i stället, tvärtom mot vallöftet. Men i övrigt har Moderaterna lyckats få samtliga andra regeringspartier att backa från sina ambitioner, och jag tycker att det är duktigt gjort. Herr talman! Vad Sverige behöver nu mitt i lågkonjunkturen är en offensiv satsning på miljövård, en utveckling av lagstiftningen och de ekonomiska styrmedlen. Trots att samtliga regeringspartier i valrörelsen sade det här och förde fram det som sina vallöften -- och den ambitionen upprepades i de första regeringsdeklarationerna -- har nästan ingenting hänt. Till skillnad från regeringen är vi beredda att utveckla de ekonomiska styrmedlen. Vi har lagt fram förslag om det i riksdagen, men majoriteten har röstat emot. Vi kommer att fortsätta att driva de här frågorna, med en kombination av lagstiftning, ekonomiska styrmedel, information och forskning samt frivilliga överenskommelser. Jag undrar vad regeringen egentligen vill med sin miljöpolitik. För mig är miljöfrågorna inte bara ett partitaktiskt käbbel, därför att de handlar om vår egen livsmiljö och framtidens livskvalitet. Här krävs samarbete över partigränserna och över blockgränsen på ett konstruktivt sätt. Det har vi sett alldeles för litet av i regeringen, och det är kanske inte så konstigt, med fyra så disparata regeringspartier, där Moderaterna alltid drar det längsta strået, trots att miljöministären, märke C, är fördubblad.

Herr talman! Miljöpolitik är till väsentliga delar långsiktig politik, där det gäller att komma till rätta med industrialismens och slit och slängsamhällets avigsidor på miljöområdet. Miljöproblemet är också ett globalt problem på många områden, vilket man ibland glömmer i den svenska miljödebatten. Vi i Ny demokrati är för en långsiktig, målinriktad miljöpolitik, där folket är med på noterna och där miljöpolitiken går att genomföra i samklang med den ekonomiska verkligheten. Den globala miljöpolitikens mål skapas på konferenser likt den i Rio, där man kom fram till Agenda 21. Agenda 21 som dokument har ett bra innehåll i stort, men man kan fråga sig om dessa konferenser ger någon förbättrad miljö i förlängningen. Ser man på resultatet av de cirka 140 miljökonferenser som hållits tidigare, är resultatet magert. En del förespråkar lägre nivåer på kraven, så att alla kan efterleva kraven. Något bör göras så att det blir globalt resultat, det är alla med om. Hur man skall nå dit kan vi kanske diskutera. Det alla minns från Riokonferensen var att USA ej gick med på vissa begränsningar av koldioxidutsläppen, vilket egentligen är ärligt av dem att säga ifrån. Vår miljöminister Olof Johansson kritiserade detta. Miljöministern talar med kluven tunga, enligt min åsikt, för veckan före Riokonferensen gav miljöminister Olof Johansson oljekraftverket i Stenungsund klartecken att starta upp. Det kraftverket släpper ut 1-5 miljoner årston koldioxid, vilket betyder att Sverige ökar sitt koldioxidutsläpp med upp till 10 %. I EG-perspektiv bör vi sträva efter att ha samma riktlinjer, så att vår konkurrenskraft ej försämras på vår största marknad. Vi anser att genom att vara med och påverka med vår erfarenhet kan vi hjälpa till med att förbättra miljön inte bara i dagens EG område utan också förbättra vår egen miljö. Vi vet ju att i dag kommer 80-85 % av vatten och luftföroreningar från andra länder till Sverige. Detta faktum för mig in på vårt krav att sätta till resurser för att hjälpa staterna på andra sidan Östersjön att komma till rätta med gamla misstag. I Sverige bör vi sätta upp långsiktiga miljömål, så att företagen och forskarna får en realistisk chans att åtgärda inför nya normer. Vi anser att man skall vara försiktig i användandet av miljöavgifter och miljöskatter, även om de ibland kan vara bra som styrmedel, för utan tillväxt i företagen blir det svårt att få resurser för miljöförbättrande åtgärder. Miljöavgifter som företeelse har egentligen formen av en handel med avlatsbrev, där man kan köpa sig fri från sin miljöförstöring. I alla fall får jag den tanken när Naturvårdsverket säger att det kommer in cirka 15 miljarder i form av miljöavgifter och miljöskatter och går ut 2,5 miljarder tillbaka till miljöåtgärder. Så över till problemet med Öresundsbron. Vi anser att man bör sätta i gång omedelbart att bygga den. Nu är det billigt att bygga, och den svenska exporten och turistnäringen behöver bron så fort som möjligt. Här är det Centern som är proppen, av miljöskäl. Vi anser inte att politiker skall lägga sig i hur bron skall byggas, men bland alla de cirka 20 alternativen finns ett förslag av konsortiet som heter C10S som så gott som eliminerar frågan om brist på saltvatteninflöde m.m. Det är förvisso något dyrare. Men med tanke på den försening Centerns handlande åstadkommer och de kostnader den för med sig är det tveksamt om det är försvarbart att vänta. Om Socialdemokraterna hade varit litet mer miljömedvetna i uppgörelsen med danskarna hade de inte gått med på en sänktunnel, eftersom en sådan kräver en hel del muddring med marinekologiska nackdelar som följd. Det hade varit bättre med en borrad tunnel. Om man valt en sådan hade också svenska företag kunnat vara med och lägga anbud på att bygga tunneln. Nu är det bara danskarna som har möjlighet att bygga den. Det är en annan bieffekt av det hela. Det sägs i debatten att bilavgaserna är ett stort miljöproblem. I Sverige har vi 8,7 bilar per kvadratkilometer. Med anledning av trafikutskottets resa till Tyskland väljer jag att jämföra med förhållandena i Tyskland. Där har man 110,9 bilar per kvadratkilometer. Jag frågade en förbundsrepresentant, Dr Norbert Rieder, hur man ser på problemet. Han svarade att man inte ser det som något större problem, eftersom 50 % av bilarna redan nu har katalysator. Ca 40 % av våra bilar har katalysator. Med detta inlägg vill jag inte säga att bilavgaserna inte är ett problem, men det bör tonas ned till realistiska proportioner. Det gäller att föra en långsiktig politik, där man tar fram idéer om hur man skall lösa problemen i stället för att bara prata om dem.

Herr talman! Regeringsdeklarationer är ofta intressanta dokument. De är kanske inte intressanta så mycket för sina litterära kvaliteter -- de utgör inte direkt några finstämda exempel på nutida svensk prosa -- men de brukar åtminstone vara omsorgsfullt utformade. Någon har tänkt efter, och man har förmodligen pratat med varandra och haft förhandlingar om formuleringar. Det är ofta intressant att titta i gamla regeringsförklaringar och se hur det blev. Jag skall inte göra det nu. Jag skall titta i den senaste och konstatera vad regeringen har för uppfattning om hur man skall gå framåt. Det nämns att Sverige skall vara pådrivande i det internationella miljövårdsarbetet. Det är ju alldeles utmärkt. Frågan är hur vi skall bli tillräckligt pådrivande i detta arbete. I deklarationen sägs inget särskilt om vilka verktyg vi skall använda, annat än att Riokonferensens beslut och klimatkonventionen följs upp. Riokonferensens beslut innehåller ju väldigt mycket. Det är naturligtvis nödvändigt med en rangordning. Vi kan inte av regeringsdeklarationen sluta oss till regeringens uppfattning om vilka uppgifter vi bör ta oss an först och med störst energi. Är det möjligt att regeringen kommer med förslag om någon form av internationell miljöskatt? Det hade varit intressant att få veta. Det nämns också i regeringsdeklarationen att miljöskulden inte får öka. Det är oklart om regeringen därmed menar vår egen miljöskuld, eller om det är jordens totala miljöskuld som inte får öka. Det är naturligtvis det senare, även om inte heller vår egen miljöskuld skall öka. I morse kunde vi höra på radion att mätningar av ozonlagrets tjocklek över Sydpolen åter har visat att det finns stora svårigheter. Uppgifter från Nya Zeeland antyder att situationen är värre än någonsin. Det är en situation som vi vet kommer att bli värre än någonsin. Situationen kommer alltid att förefalla värre i framtiden än vad den är nu. I detta fall är läget alltså utomordentligt allvarligt. De internationella överenskommelser som vi träffat hittills räcker uppenbarligen inte. Vad gör vi själva? Vilka möjligheter att styra utsläppen från exempelvis verksamhet med skrotning av kylanläggningar har vi utnyttjat? Jag tror att det finns oerhört mycket att göra, och det måste göras snabbt. Det kommer att finnas en mycket god marknad för framtida teknik på detta område. I Kina skaffar sig en stor del av hushållen kylskåp som om tio år kommer att börja skrotas. Tala om marknad när en befolkning på 1,4 miljarder skall skrota sina kylskåp! Det nämns i regeringsdeklarationen att länderna kring Östersjön har ett gemensamt ansvar för vattenmiljön. I morse kunde vi höra på radion också om radioaktiva utsläpp i vattnet från de gamla sovjetiska kärnkraftverken. Jag tror att svensk teknik skulle kunna hjälpa till på ett mer konkret sätt än hittills. Skogspolitiken i Baltikum är intressant för oss. Också på det området skall svensk verksamhet gå in. Frågan är på vilket sätt det skall göras. Kommer vi att göra om våra egna misstag när vi hjälper balterna och minska den biologiska mångfalden i deras skogar? Vad man än kan säga om de baltiska staternas miljöpolitik, så inte har de exploaterat sina skogar i sådan grad att det har hotat den biologiska mångfalden. Den verkar tvärtom vara större där än på motsvarande ställen i Sverige. Jag påstår inte att det som skett i de svenska skogarna är frukten av en medveten politik, men faktum kvarstår. Det finns något som är värt att bevara i Baltikum. Hur kommer svensk skogspolitik att lyckas med det? Vari skall våra hjälpinsatser bestå? Insatserna för kärnsäkerheten i östra Europa nämns också i regeringsdeklarationen. Här finns ett enormt arbete att göra. Det finns rena skräckhistorier om hur man i Norra ishavet har sänkt containrar med radioaktivt avfall. Det finns skrönor som berättar att man fick skjuta på containrarna med pansarbrytande ammunition för att få dem att sjunka under ytan. Jag kan inte undgå att reagera på det Max Montalvo sade om att politikerna inte skall lägga sig i hur Öresundsbron skall byggas. Visst skall vi det! Bilavgaserna är vårt största enskilda utpekbara problem, och det kommer att vara så under lång tid framåt. Vi kommer att företa en något kuriös behandling av frågan om Öresundsbron här i riksdagen i höst, miljöministern. Trafikutskottet håller för närvarande på med sitt betänkande om Öresundsbron. Enligt kammarens plan skall ärendet debatteras den 1 december. Vi får väl utgå från att majoriteten gör som i fjol och godkänner att bron skall byggas. Var kommer miljöprövningen in?
Herr talman! Vi har olika syn på vem som skall lägga sig i vad, Jan Jennehag. Om experter som kan dessa frågor gör sina bedömningar, tror jag för min del att vi politiker kan göra våra bedömningar av om det är rimligt att bygga bron.
Herr talman! Det är självklart att vi skall ta experters råd, men projektet skall definitivt underställas en demokratisk beslutsprocess när det gäller att föra det i hamn. Jag tycker att vi har tillräckligt många exempel i historien på hur det kan gå när man utan en sådan process följer experters råd. Jag nämnde kärnkraftsverksamheten i Baltikum i mitt anförande. Jag är övertygad om att det är de yppersta av alla experter som har konstruerat dessa anläggningar. De var inte helt lyckade. Beslutet om hur vi dimensionerar vår trafikapparat är politiskt. Frågan om hur bron skall byggas kräver definitivt ett politiskt ställningstagande.

Herr talman! Fyrklöverregeringen har verkat i två år. Det har varit en period av stora och ärvda ekonomiska problem, vilket vi har hört i den föregående debatten här i dag. I en sådan situation finns det stora risker för att mjuka värden får stå tillbaka och att problem på exempelvis miljöområdet skjuts på framtiden genom att man t.ex. tillåter att miljöskulden till kommande generationer får växa. Det är vad aktuella beräkningar visar att den hittills har gjort. Den har ökat med 7 miljarder om året. Det är det underlaget som ligger till grund för det ställningstagande som regeringen gjorde i årets finansplan, nämligen att miljöskulden inte får öka. Det är ett förpliktande uttalande som handlar om vårt eget land och vårt handlande här. Regeringen planerar därför att till vårriksdagen lägga fram en proposition där vi summerar effekter på miljöskulden. Dessförinnan kommer vi med en omfattande beskrivning av hela det område som Riokonferensen tog upp. Den hoppas vi vara klara med före jul. Den är baserad på vad hundratalet remissinstanser har sagt. Givetvis är kärnan här Agenda 21, dvs. hur man skall transformera det globala perspektivet till det lokala och göra detta till verklighet i dagens svenska vardag. För att möta de hot som alltid finns i en svag ekonomisk utveckling har regeringen hårdare än tidigare regeringar markerat hur viktigt det är att sammanfoga ekonomi och ekologi. Startpunkten kom efter tre månader med den gröna bilagan till 1992 års finansplan. Det var ingen tillfällighet att vi lade in den just i finansplanen. Det markerar att detta är hela regeringens uppfattning. Det handlar i hög grad om ekonomisk politik, och inte om att såsom traditionellt göra miljöpolitiken till någon sorts restpost eller än värre till sektorpolitik. Därutöver finns uttalandet i årets finansplan om miljöskulden. Vi arbetar med att på område efter område sätta pris på miljön. Tyvärr hade inte särskilt mycket hänt under 80-talet på miljöområdet. Det var först i början på 90-talet, efter den miljöavgiftsutredning som vi pressade fram, som vi så småningom fick t.ex. koldioxidskatten. Jag skall gärna ge exempel på hur effektivt det är med ekonomiska styrmedel. De som minns krispaketet från förra hösten -- ett exempel på samverkan, om man så vill -- kommer ihåg att jag förordade att vi inte bara skulle höja bensinskatten utan också differentiera den i ökad utsträckning. I dag kan vi avläsa de snabba resultaten. Efter åtta månader, från januari till augusti, har på grund av denna ökade differentiering mellan blyad och oblyad bensin användningen av den blyade bensinen minskat från 20 % till 7 %. Det är ett typiskt exempel på att man kan uppnå mycket snabba och effektiva resultat genom att använda ekonomiska styrmedel. Samma utveckling kan vi avläsa när det gäller förändringen med olika klasser av dieselbränsle med olika miljöegenskaper. Vi har snabbt flyttat oss mot miljöklass 1. Det är klart att miljöklass 1 är sämre än bioengergi. Vem håller inte med om det? Men den är klart bättre än klass 2 och 3. Jag förstår därför inte riktigt de synpunkter som framfördes i Detta borde ha gjorts för länge sedan. Det gäller inte minst beslutet att differentiera bensinskatten på ett annat sätt. Då hade vi kommit ifrån det livsfarliga miljögiftet bly i våra tätorter som drabbar de små barnen, de som lever i avgasrörshöjd. Detta är bra exempel på att om vi sätter pris på miljön kan vi också åstadkomma snabba resultat. Det är inte enbart fråga om dessa åtgärder. Det finns rader av exempel på arbeten som vi har satt igång, vilket också borde ha varit gjort för länge sedan. Avfallsskatten är ett bra exempel. Arbetet är nu inne i utredningsfasen och beredningsfasen. Det är en uppföljning av kretsloppsidéerna, där den tidigare regeringen, trots att det var en enpartiregering, misslyckades med att komma fram till något förslag. Så var det ju, Margareta Winberg. En annan huvuduppgift gäller den internationella miljöpolitiken. Här har Jan Jennehag varit inne på flera väsentliga frågor. Låt mig först säga att det är viktigt att vi har ett nära samarbete i vårt närområde Norden, och det har vi både informellt och formellt. Nu börjar vi diskutera en ny miljöstrategi som skall läggas fram till Nordiska rådets möte här i Stockholm i mars. Den är nyligen översänd till parlamentarikerna i rådet. Vi har mycket av informellt samverkan mellan de nordiska länderna, och det är framgångsrikt. Det är mycket mer framgångsrikt att agera som grupp än var och en för sig. Detta gäller inte minst i förhandlingarna med EG. Där är målet att högsta tillämpade ambitionsnivå skall gälla. Det betyder i klartext att om EG ligger före oss höjer vi nivån, och om EG ligger efter oss sänker vi inte nivån, utan vi utgår från att de kommer att anpassa sig till våra nivåer. När det gäller Riokonferensen har jag redan nämnt den stora proposition som kommer strax före jul om den lokala Agenda 21 och uppföljningen av Riobeslutet. Det har arbetats för högtryck med detta. Vi har dessutom fått många bra förslag från kommunerna, dvs. de kommuner som verkligen vill göra någonting. Det pågår svavelförhandlingar -- det är ett prioriterat område -- där Sverige har ordförandeskapet. Det är tungt och kärvt, men vi pressar på. Jag har själv haft möjlighet att utdela piskrapp till den brittiska regeringen för deras passivitet på detta område, och det kommer flera. Klimatkonventionen har ratificerats och följts upp med särskilda förslag som gäller vårt eget land, Östersjön och Baltikum. Detta följs nu upp med propositionen om biologisk mångfald, som anländer hit till riksdagen under eftermiddagen. Den handlar om att bevara den biologiska mångfalden, att möta hoten mot svenska växt och djurarter och att ge dem bättre möjlighet att överleva. Det handlar om övergripande miljömål och även om mycket konkreta åtgärder som skall baseras på aktionsplaner för biologisk mångfald. Vi satte redan den 18 februari i gång arbetet för den landsstudie som kommer att ligga till grund för de aktionsplaner som kommer att finnas på de olika sektorområdena, dvs. jordbruk, skogsbruk, fiske, etc. Vi inrättar ett centrum för forskning om biologisk mångfald. Det är nästan litet löjligt att behöva påpeka för Margareta Winberg att 2,5 miljarder nu avsätts i form av ökade resurser till miljöforskning. Hon har inte ens noterat att det har skett. Låt vara att det är fråga om löntagarfondspengar. Vi tillsätter en kommitté för att förbereda Sveriges agerande i den vetenskapliga kommittén under konventionen om biologisk mångfald, och en särskild informations och utbildningskampanj riktas till landets alla jordbrukare. Vi kommer med förslag om hantering av genetiskt förändrade organismer och utsättning av dem, vilket är en risk. Där pågår beredningsarbetet i regeringskansliet. Det blir ett ökat skydd för våtmarker. Det finns en särskild bilaga där vi listar alla de områden i landet, främst i södra och mellersta Sverige, där detta är aktuellt. Där kommer förbud mot dikning att införas. Vi inför skydd för biotoper enligt en särskild bilaga i propositionen. Vi räddar svenska domesticerade arter genom att ge särskilt stöd till Nordens Ark. Vi vill värna om grönområdena i tätorter. Det är inte minst viktigt för närvarande när så mycket hotas av de ärvda gigantomaniprojekten, paketen, i Stockholm,

Herr talman! Jag vill tacka miljöministern för uppräkningen av de åtgärder som regeringen har gjort och ämnar göra. Jag konstaterar dock att väldigt mycket av detta handlade om att summera effekter och om att tillsätta kommittéer osv. Det var ganska litet av konkreta förslag och beslut, åtminstone i början av miljöministerns anförande. Miljöministern talade om ekonomi och ekologi. Han sade att regeringen har tagit initiativ på det området genom att ha en bilaga till finansplanen. Då vill jag bara stillsamt påpeka att ursprunget till bilagan till finansplanen 1992 var den utredning som den socialdemokratiska regeringen tillsatte som hette Räkna med miljön. Jag vill gärna fråga hur vi går vidare med detta. Vi är överens om att det mest grundläggande är att hitta ett annat sätt att beräkna bruttonationalprodukten, tillväxten osv. Hur går vi konkret vidare? Det är litet bråttom där, som jag ser det. Sedan säger miljöministern att det inte hände något på 80-talet och att allt har hänt nu plötsligt. Men på 80-talet skärptes ganska många lagar och regler genom Birgitta Dahls försorg. Diskussionen om mycket av det vi ser i dag, t.ex. ekonomiska styrmedel, påbörjades under 80-talet. Jag skall ta upp en konkret fråga. Den gäller den oblyade och blyade bensinen. Där säger miljöministern att användningen av den blyade bensinen har sjunkit. Nu finns det en sorts oblyad bensin som kan användas till alla bilar. Vi har lagt fram förslag om att man rakt av skall förbjuda den blyade bensinen. Det har vi inte fått igenom i riksdagen. Jag undrar hur miljöministern ser på det. Kan han tänka sig att lägga fram ett förslag om detta till riksdagen? Då kanske det går lättare att få igenom det. Jag noterar med glädje att miljöministern säger att när det gäller förhandlingarna om EG medlemskapet har man ambitionen att inte sänka sig på någon enda detalj. Det tycker jag är mycket bra. Det har vårt fulla stöd. Jag har också två andra frågor. Jag kanske bara hinner ställa den ena. Den handlar just om ekonomiska styrmedel. I kompletteringspropositionen från i våras sades att användningen av ekonomiska styrmedel skulle öka med 8 miljarder. Vi har förgäves försökt få fram på vilket sätt man mer konkret skall göra detta. Jag vill fråga på vilket sätt man skall ta in dessa 8 miljarder, och jag vill ha ett svar.
Herr talman! Jag skall först tillrättalägga en sak som Margareta Winberg inledde sitt huvudanförande med, så att det inte står oemotsagt. Det gällde World Watch Institutes rapport. Det finns ingen kritik mot Sverige i denna rapport. Det är det första felet. För det andra uttalade sig den talesman som fanns här i Sverige om nedrustningen när det gäller svenska satsningar på energieffektivisering. Vad var grunden för detta? Jo, det var nedrustningen av olika åtgärder som pågick under hela 1980-talet, dvs. socialdemokratisk politik. Det är viktigt att tillbakavisa den här sortens påståenden. De har en förmåga att överleva sig själva i debatten. När det gäller ekonomiska styrmedel i övrigt kan jag konstatera att socialdemokratin vaknade sent. MIA frampressades efter lång strid här i kammaren under hela 70 och 80-talen. Däremot fanns det ett ordentligt grepp över de här frågorna på 70-talet. Det har många glömt, men vi tjänar på det i dag. Det gäller t.ex. att vi belade kärnkraftens ''backend'', slutförvaringen och rivningen av reaktorer, med en avfallsavgift. Det har lett till att vi i dag har ungefär 12 miljarder i en fond. Den skall gå upp till 45 miljarder. Om vi inte hade gjort detta på 70-talet, hade vi stått där med skulden i dag. Det hade varit en del av miljöskulden som jag talade om. Det var det första genombrottet. Därefter lyckades vi tyvärr inte med att få socialdemokraterna att gå vidare på den vägen under 80-talet förrän koldioxidskatten kom. Jag vill gärna erkänna att det var bra och viktigt att den kom med i den skattereform som så småningom skulle finansieras. Vi måste gå vidare på den vägen, dvs. skatteväxling. Kan man inte av konkurrensskäl öka ekonomiska styrmedel och deras höjd får man i stället växla, dvs. sänka skatten på arbete och höja skatten på miljöbelastande aktiviteter av olika slag och användningen av energiråvaror eller andra råvaror som innebär en potentiell miljöbelastning. Det är den linje som vi följer. När det gäller det som nu är aktuellt, vet Margareta Winberg att saneringsprogrammet skall komma i en särskild proposition till riksdagen. Vi arbetar just med de frågorna. Det kommer att bli skattehöjningar på den del av energin som i dag har skattebelastning. Jag vill till sist bara konstatera att det internationella samarbetet naturligtvis är en av de aktiviteter som spelar stor roll för miljöpolitiken. Det är där som mycket av tyngdpunkten i miljöpolitiken måste ligga även framöver.
Herr talman! Jag måste be miljöministern precisera det sista. Jag uppfattade inte riktigt hur det skulle fungera. Det skulle vara 8 miljarder ytterligare i ekonomiska styrmedel. Redan i dag har vi ett antal miljarder, nämligen ungefär 44, som finns i statsbudgeten. Dessa består av ekonomiska styrmedel. Då framstår ju 8 miljarder som en ganska stor del att lägga på där. Av de 44 miljarder som redan finns är 37 miljarder bensinskatt. Det visar hur svårt det är att få någon storlek på andra ekonomiska styrmedel. Därför är det mycket viktigt att klargöra vad detta är för något. Är det ytterligare bensinskattehöjningar? Miljöministern talade om skattehöjningar på den energi som i dag har skattebelastning. Det är för luddigt för att jag skall acceptera det. Jag vill veta mer exakt vad det innebär. Sedan har jag en fråga till som handlar om jordbruket. Till skillnad från alla andra områden har Centerpartiet lyckats mycket väl med att få med sig de andra partierna på en omläggning av jordbrukspolitiken. Det är ju det intresse som ni har främst. Men tyvärr strider den omläggning som ni nu har gjort mot miljöintressena. Jag skulle gärna vilja ha en kommentar från miljöministern hur han ser på jordbrukspolitikens omläggning i ett miljöperspektiv.
Herr talman! Margareta Winberg får nöja sig med det svar jag har gett. Jag har ingen anledning att innan propositionen ligger här i detalj beskriva frågor som är under beredning i regeringen. Däremot borde Margareta Winberg vara mer intresserad av detaljerna i den biologiska mångfaldspropositionen som kommer till riksdagen i dag. Jag har den med mig i koncept här. Men av det intresset fanns det inte mycket. När det gäller områden som är intressanta ur styrmedelssynpunkt, kan man naturligtvis skilja på olika grupper. Vi har dem som först och främst har ett fiskalt intresse, ett statsfinansiellt intresse, ungefär som Margareta Winberg tar upp. Då ligger det mesta i sådant som är svårt att undvika. Men minst lika strategiskt viktiga ur miljöpolitisk synpunkt är naturligtvis de skatter som är riktade och som jag har gett exempel på. Det kommer flera med den innebörden. En avfallsskatt på osorterat avfall kan vara en sådan. Den kan mycket väl också användas som en avgift, dvs. att man ger tillbaka pengar till de kommuner som sköter detta på ett visst sätt. Det kan vara en NOX-avgift, som vi breddar. Vi tar in en summa och betalar ut lika mycket. Det ger inte någon statsfinansiell effekt. Men det är viktiga styrmedel i miljöpolitiken. Det är så man når resultat. Jag tycker inte att man skall underskatta det, bara för att det inte är så stora siffror. Regeringen arbetar på rader av områden i detta avseende. När det gäller jordbruket vill jag konstatera att omställningen har lett till att 375 000 hektar har tagits ur aktiv drift. Omställningen har svarat för cirka en fjärdedel av den minskning som har skett av användandet av bekämpningsmedel. Vi kan i dag notera en minskning med 65 % jämfört med genomsnittet för perioden 1981--1985. Det är en utveckling som kommer att gå vidare, därför att jordbrukarna själva vill det. Margareta Winberg försöker hela tiden misstänkliggöra jordbrukarna. De vill producera världens renaste livsmedel. Det är det de annonserar om. De är helt engagerade i att åstadkomma denna minskning, och mycket har åstadkommits. Målsättningen är att växtnäringsläckaget skall halveras till 1995. Användningen av handelsgödsel har minskat med 26 % under perioden 1986--1992. Utvecklingen går alltså i rätt riktning. Det finns ingen som helst anledning att belasta näringen med ytterligare pålagor, i synnerhet som den hittills har varit reglerad mot omvärlden. Det var det som var socialdemokraternas största misstag. Ni belastade en näring som var reglerad mot omvärlden. Det kan man inte göra utan att knäcka den.

Herr talman! Miljöministern anmärkte mycket riktigt i sitt anförande att miljöpolitik handlar om ekonomi. Det är inte så lätt, detta med ekonomi. Det ställer till spratt för miljöministern, hur engagerad och redbar han än må vara i sitt ämbete. Vad man kan fundera över i sådana här sammanhang är hur man skall kunna få en kombination där ekonomin kan dra nytta av miljöarbetet, om vi nu inte kan få det tvärtom. Trots allt är det ändå en ganska liten del av svenskt samhällsliv där man satsar på direkt miljöarbete. Miljöministern gjorde en uppräkning av vad regeringen gör. Där nämndes även Nordens ark. Nordens ark är en alldeles förträfflig anläggning, som behöver allt ekonomiskt stöd den kan få. Men så särskilt mycket pengar går det väl ändå inte åt? Med den listan har vi väl så att säga kommit till botten i regeringens satsningar. Om man skall se den som en fullständig uppräkning var den inte helt imponerande. Som exempel på de områden där ekonomiska satsningar skall göras, däremot, var den väl godtagbar. Jag vill återkomma till det jag sade i mitt anförande om miljöinsatser i Baltikum. För det första: På vilket vis skall svensk skogsindustri hjälpa till i Baltikum? På vilket vis kan detta också medföra ekonomiska effekter i Sverige? Jag hoppas då på positiva effekter. För det andra: Vilka möjligheter finns det att utnyttja teknisk expertis i Sverige på annat sätt än i dag? Även tekniker går arbetslösa i Sverige. Det finns mängder av uppgifter som man förmodligen skulle ha lätt att rekrytera folk till, om man kunde få fram kommersiellt gångbara objekt. Det är väl vad det handlar om, miljöministern? Någon ytterligare statsfinansiell satsning kan vi väl inte räkna med, eller hur?
Herr talman! Det är riktigt, Jan Jennehag, att jag inte har nämnt Nordens ark därför att det var en stor sak. Däremot är det en viktig sak att komma ihåg när man diskuterar biologisk mångfald. Biologisk mångfald handlar inte bara om vilda arter. Det handlar också om s.k. domesticerade djur, våra egna husdjur, lantraser och vad det kan vara frågan om. Där gör Nordens ark en stor insats. Därför tyckte jag att det var viktigt att nämna ett antal punkter i propositionen om biologisk mångfald. Det var bara på ett område. Det skall inte missförstås som någon total uppräkning. I så fall var den ytterst ofullständig. När det gäller Östersjön och Baltikum vill jag gärna kommentera något av det Jan Jennehag sade i sitt anförande. Den största akuta uppgiften just nu är kärnkraftshotet i öst. Det är ett mycket dystert moln som hänger över oss, även om vi inte dagligen tänker på det. Ignalina är världens största kärnkraftsblock. Det ligger 70 mil från Sverige. Statens kärnkraftsinspektion har på regeringens uppdrag gått igenom reaktorn och hittat precis det vi kunde befara, nämligen stora brister, sprickor -- sådant som aldrig skulle tillåtas i svenska reaktorer i fortsatt drift. Detta är en av de avgörande frågorna. Här måste vi sätta in förstahandsinsatser. Jag kommer själv att förorda att vi ytterligare trycker på den litauiska regeringen. Den litauiska regeringen arbetar med sikte på att bli klar med den lagstiftning och de underskrifter av den internationella konvention som krävs för att ansvarighetsfrågan för dem som gör reparationer i en reaktor skall lösas. Det är det som har gjort att svenska företag inte har vågat använda ens de pengar vi har satsat och som riksdagen har ställt upp på. I stället har vi materiel för 30 miljoner liggande i lager här i Sverige, materiel som inte kan sättas in i reaktorn. Om man går in och reparerar, får man nämligen skulden om någonting skulle inträffa därefter. Detta är ett typexempel på ett område där det är fråga om brandkårsutryckning. Vi har jobbat så hårt vi har kunnat. Vi har möjligheter och förslag till hur man skall förbättra och klara situationen. Men vi har internationella samarbetsproblem, som har att göra med ansvarighetsfrågorna på detta område. Vi skall lösa dem. Jag hoppas att vi kan sätta i gång insatserna före årsskiftet.
Herr talman! Jag är helt övertygad om att miljöministern har ett äkta engagemang i dessa frågor. Naturligtvis begriper jag också att man kan stöta på de mest häpnadsväckande juridiska, avtalsmässiga konstruktioner som sätter käppar i hjulet för ett arbete som alla är överens om bör sättas i gång så fort som möjligt. Låt oss lämna den delen. Jag stöder naturligtvis det miljöministern säger här. Det finns egentligen inget att träta om för någon i detta sammanhang. Jag är övertygad om att regeringen har stöd i detta arbete från alla håll. Den kritik som möjligen kan komma är att det satsas för litet. Jag återkommer till detta med skogen i Baltikum. Jag tycker att det är ytterst intressant av flera anledningar. Först och främst: Är det vår tidigare skogspolitik som vi nu skall exportera, eller skall vi komma med något nytt som gör det möjligt att icke blott undvika att upprepa egna misstag utan också få exempel på hur vi själva skall kunna förbättra vår egen skogspolitik framöver? Jag återkommer till den frågan. Jag tycker att den är utomordentligt intressant, dels med tanke på den skogspolitiska proposition som har lagts fram, dels med tanke på hela diskussionen kring de baltiska staterna och deras möjligheter att få en ekonomisk bas för ett gott liv.
Herr talman! Jag kan hålla med om att detta är ett mycket intressant samarbetsområde. En del av det östprogram som vi förverkligar, som ligger inom miljöansvarets område, handlar just om att komma till rätta med det som är fel. Vi skall naturligtvis inte störa det som är bra i Baltikum. Det är bl.a. den biologigiska mångfalden; inte för att de har eftersträvat den, som Jan Jennehag mycket riktigt påpekade, utan därför att de har haft ett underutnyttjande av sina skogsresurser. Det har inneburit att det finns stora resurser, genetiskt och på annat sätt i skogarna i Vi skall inte tro att det enbart är fråga om att bevara skogarna. Det handlar också om att hjälpa till att exploatera skogarna på ett ansvarigt sätt. Vi kan t.ex. importera, både energiråvara för bioenergi och, i vissa fall, sågat timmer från de baltiska staterna. Dessutom stöder vi uppbyggnaden av mindre sårbara energisystem i Baltikum. Vårt bidrag, från miljösynpunkt, är att så länge det är möjligt ge Baltikum stöd att använda den bioråvara som finns på ett miljömässigt riktigt sätt, så att de kan komma bort från de avarter som finns med kärnkraft och fossila bränslen. Det är vår huvudinriktning. Som alla här vet satsar vi ungefär en kvarts miljard kronor per budgetår i totalt stöd till Baltikum, för Östersjöarbetet och för kärnsäkerheten. Det arbetet rullar på ganska hyggligt i dag, men det har tagit sin tid att få det i gång. Jag är optimist när det gäller att för framtiden kunna mobilisera mer av internationella resurser för att komma upp i volym när det gäller att hjälpa de baltiska staterna. Vi prioriterar dem, även om vi inte glömmer Polen och övriga länder i vår närhet.

Herr talman! Miljöministern tog upp frågan om ekonomiska styrmedel. Förstod jag det rätt, att vi skall ha ekonomiska styrmedel som skall harmoniseras med övriga länder som vi konkurrerar med, eller är det meningen att vi skall gå utöver de styrmedel dessa länder har? Jag fick bilden av att miljöministern anser att problemen med bensinen är borta i och med att blyet har tagits bort. Vi kan vara överens om att blyet var det värsta i bensinen. Men har miljöministern någon garanti för att ersättningsämnena är ofarliga? Jag vill också lägga fram en förhoppning om att miljöministern inte lyssnar alltför mycket på socialdemokraterna och bortser från frågan om den blyade bensinen. I liten omfattning behövs den faktiskt fortfarande. Det finns ett antal människor som håller på med en historisk fordonshobby och som inte kan vara utan blyad bensin. Det tycker jag man bör ta hänsyn till i ett fritt Sverige.
Herr talman! Ekonomiska styrmedel påverkar naturligtvis konkurrenskraften, i synnerhet om de är bredbasiga och omfattande. Därför är det viktigt att rikta dem på rätt sätt. Tanken bakom detta är gammal. Det är decennier sedan vi här i Stockholm, på världsmiljökonferensen 1972, bestämde oss för att principen förorena--betala är en bra princip. Det är den principen vi håller på att förverkliga. Jag försöker inte göra gällande att det är frågan om något nytt. Men det är ett sent förverkligande av idéer som var inne redan för över 20 år sedan. För att underlätta problemet med konkurrenskonflikterna mot omvärlden eftersträvar jag inte harmonisering som sådan. Inom EG har man minimistandarder som alla måste uppfylla, men sedan finns det en rättighet för varje nation att gå därutöver. Det skall vara vår linje. Går man för snabbt fram riskerar man att få konkurrenseffekter. Det kan hanteras genom att man sänker skatten på andra produktionsfaktorer som också är viktiga ur konkurrenssynpunkt. Det var därför jag nämnde skatteväxlingen. Man kan t.ex. sänka arbetsgivaravgiften, inkomstskatten på arbete, skatten på tjänster och höja skatten på miljöbelastande saker, energiråvaror, fossila bränslen och liknande. Vidare har vi frågan om bensinen. Nej, minsann, jag tog bara blyet som exempel. Bensinen är en fossil produkt. Den ger CH2-utsläpp. Den bidrar till de stora NOX-utsläppen som försurar våra marker och skogar. Det är viktigt att vi går i riktning mot miljövänliga bränslen. Då måste vi eftersträva att använda bioenergibaserade bränslen i stället. Vi kommer inom kort med förslag om miljöklassning av bensin. Detta arbete pågår hela tiden. Sedan har vi frågan om förbud mot bly i bensinen. Det är naturligtvis en fördel om det går att få bort blyet utan ett lagförbud. Jag är mycket glad över den marknadseffekt vi har uppnått med den ökade differentieringen mellan blyad och oblyad bensin. Vi kanske inte behöver tillgripa några administrativa regleringar. Men vi bereder också ett sådant alternativ. Bensinbranschen skall veta att om den inte klarar att fasa ut blyet så kan det komma ett förbud.
Herr talman! Det svåra med styrmedlen -- om vi nu skall gå före med detta som vi funderat på i 20 år -- är vår svåra konkurrenssituation. Vi har ju ca 70 mil till vår marknad. Det var detta jag ville påpeka. Vi får inte lasta på för mycket, för då kanske vi styr kosan åt alldeles fel håll. När det gäller bensinen tänkte jag närmast på de ersättningsmedel som kommit in i bensinen nu och som skall kyla i stället för blyet. Det har inte forskats så mycket om dem. De kom väldigt snabbt till för att tysta opinionen, om jag förstått det rätt. Det är därför jag frågar om det finns någon garanti för att inte också dessa är skadliga.
Herr talman! Det senare problemet, med olika nya tillsatser i bensinen, är en fråga som ryms inom ramen för miljöklassning av bensin. Det är i samband med miljöklassningen som man prövar de olika bränslena och deras kvalitet, dvs. att de inte ställer till större skada än de sorter man ersätter, utan i stället mindre. Låt mig avslutningsvis konstatera att det är viktigt att vi håller tungan rätt i mun i dessa diskussioner. Jag noterar att Max Montalvo var långt ute i sitt första inlägg här när det gällde Öresundsbron. Jag antar att det kan ha berott på okunnighet. Vi råkar ha svensk lag. Jag utgår från att vi är överens om att vi skall tillämpa svensk lag, antingen det är naturresurslagen eller vattenlagen eller någon annan lag. Vi skall miljökonsekvensbeskriva den typen av stora projekt som Öresundsbron är exempel på. De skall miljöprövas enligt denna lagstiftning. Det arbetet pågår i Miljö och Det arbetet är inte avslutat ens utanför regeringskansliet. Jag betackar mig för anklagelser för att vi skulle förhala frågan. Max Montalvo kallade Centern för en propp i det här sammanhanget. Vi är ingen propp. Vi väntar -- liksom alla andra, hoppas jag -- på Vattendomstolens remissyttrande. Men den är bara en av remissinstanserna, enligt beslut av den förra regeringen. I annat fall hade den varit en domstol som hade kunnat fälla hela projektet med bara sitt eget yttrande. Den hanterar de viktiga vattenfrågorna och kommer in med sitt remissyttrande. Den senaste aviseringen, efter utfrågningen i Malmö, är att det skall komma den 15 november. Därefter har regeringen, Miljö och Naturresursdepartementet och regeringskansliet, möjlighet att hantera hela den här frågan. Dessförinnan har vi inte den möjligheten. Jag vill alltså inte på något sätt ta till mig av en kritik som säger att vi förhalar frågan. Vi arbetar i enlighet med de regler som är fastlagda sedan gammalt. Det handlar om rättssäkerhet. Låt mig till sist bara konstatera att vi har många fler saker att diskutera på miljöpolitikens område. En stor uppgift som vi arbetar med är naturligtvis uppföljningen av det viktiga beslut som fattades i våras om att skapa ett kretsloppssamhälle. Det kommer att kräva sina decennier, men ni kan vara övertygade om att vi kommer att fortsätta i högsta möjliga tempo för att bredda de områden där vi inför producentansvar, återvinner och återanvänder. Jag utgår från att Lennart Daléus möjligen har något ord att säga om detta senare i debatten.

Herr talman! Ett människoliv ger oss ett alldeles för kort perspektiv på naturen och landskapet. Vad jag såg som barn, ser helt annorlunda ut i dag. Mina mor och farföräldrar upplevde ett helt annat landskap än det jag upplever och har upplevt. Vems upplevda landskap är det rätta? Vilket skall bevaras? Markanvändningen och landskapsbilden skiftar sålunda kontinuerligt utan att det kan påstås vara något fel med detta. Inom skogshistorisk forskning har jag funnit hur flera seklers utnyttjande av marken drastiskt varierat. Faktum är att ett generellt utvecklingsmönster kan avläsas. Jag har själv arbetat som jordbrukare och brukat mark i den lilla byn Hitthem i södra Östergötland. Professor Lars Kardell har gjort studier över just den byn. Under 1700-talet hade byn ungefär samma ängs och åkerareal som i dag. På 1800-talet däremot tvingade befolkningsutvecklingen fram ett annat mönster, baserat på behovet av livsmedel. Svedjebruk och bete tärde också på skogsmarken. Men så bröt industrialiseringen igenom. Folk lämnade landsbygden för tätorterna. Människor sökte sitt levebröd i USA. Kinda var säte för den första emigrationen. Samtidigt började livsmedelsproduktionen att effektiviseras. Skogen tog därmed tillbaka den mark som jordbruket nyttjat, och växelspelet accentuerades av den framväxande sågverks och massaindustrin. Den ekonomiska tyngdpunkten förflyttades från produktion av mat till skogsbruk och virkesproduktion. På så vis flyttas ständigt gränserna och nyttjandeformerna fram och tillbaka i det landskap som de därmed också präglar från tid till tid. Detta växelspel måste vi bli varse. Vi måste spela med, och se helheten. Herr talman! När man för något år sedan på egendomen Föllingsö i samma dalgång önskade föra över jordbruksmark till golfbana för att bevara det öppna landskapet åt framtiden, uppstod en konflikt -- med myndigheterna. Men ägaren erbjöd en kompromisslösning. Kulturellt känsliga områden skulle skyddas, men omgivningen skulle utan störningar kunna brukas för golfändamål -- allt i en harmonierad lösning. Byråkratisverige i Riksantikvarieämbetets skepnad gick emot detta. Och vad blev resultatet av detta? Jo, att Riksantikvarieämbetet trots detta tvingade fram sin lösning! Betalningsansvarigt blev svenska folket -- I den gångna veckan berättar nu pressen hur kulturarvet skall värnas i Föllingsö. Man har köpt upp hägnad av gärdesgårdar. Samtidigt har elstängsel satts upp kring betesdjuren och tryckimpregnerade stolpar använts. Potatisåkern skall grävas för hand, trots att traktorer har plöjt åkrarna i årtionden och skördetröskor bärgat skördarna där. Hur långt tillbaka skall man låtsas gå? Vad får den här leken kosta samhället? Hur länge skall man hålla på, och varför? Medborgarna förstår och accepterar inte den här hanteringen. Herr talman! Det är sålunda en grannlaga uppgift att med förnuft värna det landskap som är värt att värna, för den biologiska mångfaldens skull, för arternas skull, för värdefulla biotopers bevarande. Så långt är alla med. Men det får inte urarta till att bli ett tyckande, vare sig från byråkratin eller från politikerna. Stora värden står på spel -- kulturella, biologiska och ekonomiska. Helheten är viktig. Det är nu vi skall sammanjämka jord och skog med natur och miljö, med landskap och mångfald, med människan -- och detta med förnuft, med sikte på framtiden. Det krävs tidsperspektiv såväl framåt som bakåt för detta. Det krävs samspel och helhet. Det krävs hänsyn och respekt. Vi måste hitta system, som hushållar. Vi måste hitta lösningar, som kombinerar. Vi måste hitta aktörer, som har både kunskap, känsla och vilja. Först då kan vi lyckas att till kommande generationer föra vidare den del av ett arv, som vi finner så värdefullt att det är värt att leva vidare i en ny omgivning och med nya värderingar. I detta arbete krävs också ödmjukhet. De bästa lösningarna är inte alltid politiska. Det gamla är inte värdelöst. Sedan långliga tider har markägare känt ansvar för både samtid och framtid. De har vårdat och värnat. Med enskilt ägande följer normalt ett positivt engagemang. Det måste alltfort nyttjas som en kärna i den naturvård, landskapsvård och miljövård som inkluderas i våra målsättningar och våra internationella åtaganden, när det gäller att bevara genetisk variation och att säkerställa ekosystem. Tyskland och delstaten Bayern tog vi bl.a. del av deras och Europas strävanden på de aktuella områdena. Man konstaterade nödvändigheten av ett hänsynstagande just till helheten och att det förelåg ett beroendeförhållande mellan jordbruket och naturvården. Man vill satsa på frivilligheten och medelst avtal med bönderna få till stånd ett bevarande av vissa miljöer. Samtidigt tillförsäkras bönderna en ekonomisk och kompletterande bas i sin näring, varvid jordbrukets överskottsproblematik också successivt skall lösas över tiden. I våra pågående jordbruksförhandlingar med EG och i kommande nationella propositioner om biologisk mångfald och bevarade biotoper kommer det att framgå vilka krav som vi måste leva upp till på detta område. Det förutsätter både realism, helhetssyn och framsynthet i våra lösningar, samt medvetandet om att allt inte åstadkommes på politisk väg. Det civila samhället har kvalifikationer, som inte bör ställas utanför när de viktiga besluten fattas.
Herr talman! Mona Saint Cyrs tal var ganska vackert, men när jag börjar syna det måste jag säga att jag blir litet bekymrad. Mona Saint Cyr talar om markanvändningen, som har skiftat genom århundradena. Det är alldeles riktigt. Sedan säger hon: ''- - utan att det kan påstås vara något fel med detta''. Hon säger vidare att vi måste spela med i sättet att flytta gränserna. Jag tolkar det så, att allteftersom konjunkturerna skiftar skall marknadskrafterna bestämma hur de här gränserna skall flyttas, och i det måste vi spela med. Mona Saint Cyr talar om ett projekt i Östergötland och frågar vad den leken kostar samhället. Det är ganska bekymmersamma ord. Hon talar om förnuft, och jag frågar mig: Vad är förnuft i det här sammanhanget? Vems förnuft är det som skall råda? Jag tycker att Mona Saint Cyr skall svara på frågan om den politik som hon nu har varit med om att initiera och besluta om, som handlar om just landskapet och jordbruksmarken. I jordbrukslandskapet finns 40 % av våra kärlväxter, och två tredjedelar av landets hotade växter finns i odlingslandskapet. De är akut hotade på grund av de variationer och de förändringar i gränser, som Mona Saint Cyr talar om, som vi människor har gjort. Det var därför som konventionen om den biologiska mångfalden var så viktig i Rio, och det är därför som den är så viktig också för oss. Vad tycker Mona Saint Cyr om den förändrade jordbrukspolitiken och dess inverkan på monokulturer? Vad tycker hon om beslutet att ta bort prisregleringsavgiften på handelsgödsel och kemikalier? Kommer det att främja miljön? Slutligen vill jag ställa en fråga till, som jag berörde i mitt inledningsanförande: Hur kommer det sig att ni gick ifrån ert löfte om en höjning av koldioxidskatten för industrin och i stället sänkte den, när valet var över och ni satt i regeringsställning?
Herr talman! Miljöministern svarade, om jag inte minns fel, på den fråga som ställdes om jordbruksmarken och miljöpolitiken. Jag gjorde en viss hänvisning till det, och jag stryker under den hänvisningen. Det finns anledning att återkomma till detta när vi har sett propositionen. Jag lyssnade till Margareta Winbergs inledningsanförande. Jag lade märke till att andra partier enligt hennes uppfattning inte har någonting att komma med på miljöområdet: Det framläggs undermåliga miljöförslag, man talar med kluvna tungor, nästan ingenting har hänt, osv. Jag tycker att det som har framkommit från den socialdemokratiska sidan under den här debatten har varit av mycket ringa sakvärde. Vad har ni själva gjort, vad har ni själva för målsättning? Det är ju inriktningen mot framtiden som är det viktiga. När vi talar om naturen och landskapet vill jag säga att det onekligen är så -- det är väl ofrånkomligt -- att människan under historiens gång har präglat landskapsbilden. Jag vet inte vad Margareta Winberg tänker göra för att förändra det. Är det något onaturligt med att de biologiska varelser som finns här på jorden och lever i detta landskap präglar det, i samklang med andra varelser inom fauna och flora? Jag tycker att det är mycket naturligt. Det innebär -- för den händelse att det inte framgick av mitt anförande vill jag nu accentuera det -- att vi inte kan lösa de problem som finns enbart genom politiska beslut, utan insikten om detta måste vinna insteg hos den enskilda människan. Det innebär i det här fallet hos markägarna och andra ägare. Om man där inte känner för sin omgivning och tar ansvar för den sker det inte heller någonting av värde på det här området. Det hjälper inte hur många politiska beslut i kollektiv anda som Margareta Winberg åstadkommer. Det är det enskilda ansvarstagandet som måste väckas överallt och spridas, och det är den enskilda kunskapen som betyder mest för att få bredd på landskapsvården och miljöpolitiken.
Herr talman! Ja, Mona Saint Cyr, det är helt klart att människan har präglat landskapet och dess utveckling. Vi ser också resultatet. Det är inget resultat som vi kan vara särskilt stolta över -- tvärtom. Det är på grund av det resultatet som vi nu står inför väldigt svåra och avgörande beslut. Och det är på grund av det resultatet, inte bara i Sverige utan i hela världen, som vi träffades i Rio för att fatta de här avgörande viktiga besluten. Men Mona Saint Cyr har tydligen i den här frågan -- precis som Moderaterna har i andra frågor -- uppfattningen att politikernas makt skall minska och den enskilda människans makt, i det här fallet över miljön, skall öka. Jag skulle vilja fråga Mona Saint Cyr: Om man minskar de ekonomiska styrmedlen -- det är ju de facto ett sätt att minska vår möjlighet att påverka -- i jordbruket, vilket ni har drivit igenom, blir miljön då bättre eller sämre? Vad tror Mona Saint Cyr om det? Om det blir billigare att använda kemikalier och handelsgödsel minskar då användningen av det eller ökar den? Sedan vill jag återigen fråga: Varför drev ni inte igenom en höjning av koldioxidskatten för industrin, som ni lovade i valrörelsen? I stället sänkte ni den och höjde den i stället för hushållen.
Herr talman! I ett replikskifte hinner man inte gå in på stora frågor, som i och för sig behandlas i andra sammanhang. Jag skall hålla mig till detta. Det låter som om Margareta Winberg gråter över och skäms över Sverige. Hon tilltror inte människorna här i landet förmågan att umgås med naturen. Det tycker jag är ett grovt påstående mot alla enskilda svenskar. Att blanda in jordbrukspolitiken i sammanhanget är i och för sig riktigt -- jordbrukspolitik har ju ett nära samband med miljöpolitik och natur. Enligt min uppfattning har många jordbrukare varit de första naturvårdarna. Jag tror inte att man generellt kan påstå att det har begåtts några stora fel på det området. Däremot vill jag erinra Margareta Winberg om att den socialdemokratiska jordbrukspolitiken har drivit fram det intensiva jordbruk som hon själv i dag kritiserar. Dessutom har man samtidigt underminerat ekonomin inom jordbruket. På den punkten borde ni väl göra självrannsakan och erkänna er skuld. Jag säger alltså ja till människan där Margareta Winberg säger ja till kollektivet i alla dess roller. Jag anser att det behövs vissa styrmedel, och det använder vi också, men det finns ett både--och. Det måste till en samverkan i sammanhanget för att nå miljömålen och åstadkomma den naturvård och den omsorg som vi eftersträvar.

Herr talman! Miljödebatten kommer denna gång direkt efter den ekonomiska debatten. Det är bra, därför att det finns ett stort släktskap mellan dessa frågor. Liksom den ekonomiska politiken måste ju miljöpolitiken gripa in på samhällets alla områden. Det gör miljöfrågorna svåra att hantera men också intressanta. Dessutom är de långsiktigt otroligt viktiga. Förvaltarskapstanken utgör en grund för den liberala miljöpolitiken. Den innebär att vi måste förvalta naturen så att även kommande generationer kan leva ett tryggt och meningsfullt liv. En bas för genomförandet av detta tankesätt har regering och riksdag lagt, genom de beslut som togs i våras angående kretsloppsfrågorna. Det bästa sättet att nå målet utan att i onödan inskränka valfriheten för individen är att i ökad utsträckning använda ekonomiska styrmedel. Detta har Folkpartiet liberalerna förespråkat i mer än ett kvarts sekel. Enligt regeringsförklaringen, som gjordes förra veckan, fortsätter vi att införa sådana styrmedel. Det gladde mig att höra av Margareta Winberg att Socialdemokraterna numera stöder detta arbete och inte längre har den syn som i stället Max Montalvo ger uttryck för, nämligen att miljöavgifter är som avlatsbrev som de rika gärna betalar. Miljöministern underströk att miljöskulden inte får öka. Till våren kommer regeringen, om jag förstod rätt, att beskriva effekterna. Men, miljöministern, hur skall regeringen göra för att miljöskulden skall sluta att öka? Eftersom ekonomiska styrmedel påverkar den internationella konkurrensen vid handel med varor är det av betydelse att man gör likartade bedömningar i olika länder. För Sverige är det av största vikt att våra europeiska grannar också kan förmås att införa miljöavgifter. Bästa möjligheten att påverka detta skulle vi få som medlemmar i EG. För att kunna bibehålla och utvidga den för vår välfärd så värdefulla frihandeln krävs ett omfattande internationellt samarbete. Jag har kunnat konstatera att liberaler i många länder är pådrivande för att förbättra miljön med hjälp av ekonomiska styrmedel. Vi måste också vara beredda att pröva nya typer av ekonomiska styrmedel. Det är nu dags att i liten skala tillämpa överlåtbara utsläppsrätter, s.k. bubblor. Detta är en intressant idé som Folkpartiet liberalerna vill pröva. Det är bra att regeringen i dag kommer med propositionen om den biologiska mångfalden. Jag vill också betona naturvårdens roll i miljöpolitiken. Folkpartiet liberalerna har under årens lopp fört en hård kamp för att bevara Sveriges unika naturvärden. För att värna om det öppna landskapet med unika ängar och hagmarker driver vi på för att införa ett system med arealersättning. Vi gläds åt det ökade älvskyddet, som är en stor framgång för våra idéer, och konstaterar att arbetet med ytterligare älvskydd fortsätter. Herr talman! Jag vill ägna återstående minuter åt miljöeffekterna av trafiken. Vi behöver mer debatt om dessa effekter, särskilt när man vill låsa sig för vissa lösningar för lång tid framöver. Vi måste resonera mer om samhällsekonomi. Den för trafikpolitiken grundläggande principen om att konsumenten bör betala den samhällsekonomiska marginalkostnaden har ju tyvärr inte slagit igenom ännu. Dagens trafiksystem ger stor rörelsefrihet åt människorna i den rika världen. Emellertid är det uppenbart att trafikens totala miljöpåverkan kraftigt överskrider vad naturen tål. Järnvägstrafik måste därför stimuleras på bekostnad av vägtrafik och flygtrafik. Det är klokt att öka investeringarna i infrastruktur, men det gäller att satsa rätt. Samhällsekonomiska kalkyler måste ligga till grund för statens beslut, och vi måste utveckla ett taxesystem som gör att kunden känner av marginalkostnaden. Det måste vara möjligt att ta fram ett mycket bättre underlag än det som nu används för ställningstaganden inom kommunikationsdepartementets område. Detta gäller alltså för vägtrafik, järnvägstrafik, flygtrafik, sjöfart och inte minst för teletrafik. Framför allt har vi dåligt underlag och en dålig procedur för att fatta beslut om avvägningar mellan de olika trafikslagen. Detta måste förbättras. Miljöutvecklingen påverkas av folks val av färdmedel. Detta val är för de flesta resenärer kraftigt beroende av priset. Många beslutsfattare underskattar detta prisberoende. I somras såg vi ett mycket intressant exempel på detta, då SJ grovt hade felbedömt folks vilja att åka tåg till sänkta priser. Efterfrågan ökade mer än man trodde. Det är viktigt att man nu drar rätt slutsatser för framtiden, eftersom marginalkostnaden för ökade resandeströmmar på järnväg är låg. De viktiga principfrågorna som vi måste ställa oss är om det finns en rimlig lönsamhet i stora motorvägar, då miljökostnaderna beaktas, och om det finns bättre alternativ. Med stöd av gårdagens bedömningar håller vi i dag på att i snabb takt minska morgondagens möjligheter till miljövänliga transporter, exempelvis genom att satsa på Stockholm, Göteborg och Malmö samt genom att bygga ut flygkapaciteten på Arlanda. Ur miljösynpunkt är Öresundsbron inte ett långsiktigt hållbart projekt. Jag utgår ifrån att regeringen, innan den fattar slutligt beslut, verkligen mycket noga studerar vad Dennispaketet är en orimlig satsning om vi vill skapa ett långsiktigt hållbart kretsloppssamhälle. Framtidens samhälle måste byggas på ett flexibelt sätt, och stadsmotorvägar är allt annat än flexibla. Dennispaketet, skulle inte på sikt avlasta de mindre vägarna i Stockholmsregionen. De skulle främst generera ny biltrafik. Vi kan inte fortsätta att förbruka naturresurser i en rasande fart och vänta med att ta hänsyn till miljön. Det är vår generation som måste ändra den materialistiska, slösande västerländska livsstilen. Genom att lägga mer skatt på förbrukning av naturresurser och i motsvarande mån minska skatten på arbetskraft skulle vi kunna få ett långsiktigt hållbart samhälle med mindre arbetslöshet.

Herr talman! Jag måste medge att jag blir både imponerad och en aning upprörd när jag hör Folkpartiet liberalernas representant uttala sig som han gör. Han kritiserar motorvägar, Vedabron, Öresundsbron, Dennispaketet och den tredje landningsbanan på Arlanda. Det är projekt som hans representanter i regeringen har varit med om att driva fram. Det är ganska skickligt. På det här viset ger han ju intryck av att Folkpartiet står litet grand vid sidan om och att folkpartisterna i riskdagen inte tycker om det här. Men folkpartisterna i regeringen är med och driver fram de här projekten. Det är litet omoraliskt att hantera politiken på det sättet. Men jag ser självfallet fram emot att få Folkpartiets röster mot en Öresundsbro den dag som vi skall rösta om det i riksdagen. Vi hörde också att Folkpartiet har drivit frågan om ekonomiska styrmedel i ett kvarts sekel. Ni kan ju inte ha haft särskilt stort inflytande under den senaste tiden i regeringen. Jag kan inte förstå vilka ekonomiska styrmedel som har införts. Regeringen har infört sådana, säger Lennart Fremling. Vilka då? Lennart Fremling kanske skulle kunna ge mig en precisering av de 8 miljader som fanns med i kompletteringspropositionen. De skulle vara intäkter -- en förstärkning av budgeten. De skulle bestå av ekonomiska styrmedel, men det framgår inte av vilka. Då är det ju ingenting. Då är det ganska tomt. Kanske har Lennart Fremling en idé om hur regeringen eller, för all del, Folkpartiet skall kunna konkretisera 8 miljarder. Det är ju rätt mycket pengar. Lennart Fremling påstår också att Folkpartiet har föreslagit s.k. bubblor. Det är nog mycket riktigt så. Vi har lagt fram förslag i vårt utskott och här i kammaren, men dem har Folkpartiet gått emot. Så var det med det intresset. Jag skall till sist ta upp arealersättningen. Det skulle vara något bra för landskapet och möjligen för den biologiska mångfalden. Hur det kan det vara så? Med den utformning som ni förespråkar utgår ersättningen per hektar, oavsett hur landskapet ser ut och vad det finns för värden att bevara på just den hektar som man får pengar för. Det kan väl inte vara så bra. Är det inte bättre att stötta vårt förslag? Det tar sikte på att man skall hitta de mest värdefulla markerna och att man skall värdera dem och fördela pengar efter hur värdefulla de är. Det förslaget har vi lagt fram, men också det har ni röstat emot.
Herr talman! I mitt anförande har jag beskrivit miljöeffekterna av trafikledssatsningarna. Det kan ju finnas andra aspekter som man väger in när man skall ta slutlig ställning till om en viss satsning skall genomföras eller inte. Jag tror inte att det var angivet att de 8 miljarder som Margareta Winberg nämner fullt ut avser styrmedel när det gäller miljön. Det är olika typer av punktskatter, såvitt jag har förstått. Det är troligt att en relativt liten del av detta belopp kommer att bestå av statsinkomster till följd av sådana styrmedel. Jag förstår faktiskt inte Margareta Winbergs kommentar om de s.k. bubblorna. Vi vill driva på det här, och det pågår vissa utredningar. Vi måste ju ha konkreta förslag för att kunna fatta beslut. Det här är inte alldeles enkla frågor. Det måste göras en teknisk utredning. Vi måste tänka långsiktigt. I den rika världen måste vi räkna med att i vissa avseenden förändra vår livsstil. Vi måste begränsa de fysiska transporterna och bl.a. satsa på teleteknik. En del människor kommer säkert att uppfatta denna förändring som uppoffringar i vår levnadsstandard, men det finns inget moraliskt hållbart alternativ. Dagens livsstil vältrar ju faktiskt över flera kända problem på kommande generationer. Jag tänker på försurningen, övergödningen, växthuseffekten, ozonhålet och bevarandet av den biologiska mångfalden. Detta måste successivt diskuteras, och man måste bilda opinion i den här riktningen. Det är knepiga och långsiktiga frågor. På den punkten tror jag att vi är helt överens. Det hade varit bättre om vi inte hade behövt kämpa så länge med att förklara incitamenten i de här ekonomiska styrmedlen utan fått stöd för de tankegångarna redan på 70 och 80-talet.
Herr talman! Jag vet att frågan om de s.k. bubblorna behöver utredas. Vi menar dock att utredningarna är klara när det gäller de områden där vi har lagt fram förslag. Det handlar framför allt om utsläppsrättigheter mellan Sverige och Vi är helt överens om att den rika världen måste förändra sitt sätt att leva och vara. Det måste gå ganska snabbt. Om man tittar på befolkningsexplosionen 25 år framåt i tiden inser man att vår levnadsstandard är något för hög, om vi skall kunna klara av att ge den nuvarande generationen och de kommande en något så när dräglig standard. Lennart Fremling säger att vi skall bilda opinion. Den opinionen finns redan. I olika opinionsundersökningar har man frågat människor i Sverige vad de tycker om miljön och framför allt vilken politisk fråga som de tycker är den viktigaste. Näst frågan om sysselsättningen och arbetslösheten är miljöfrågan viktigast. Jag tror att vi har klarat av opinionsbildningen ganska bra. Därför gäller det nu att handla och inte enbart prata. Jag fick inte något svar på min fråga om arealersättningen: Hur skall den utformas så att den biologiska mångfalden bevaras och monokulturer inte ensidigt gynnas? Det är en fråga som vi har diskuterat. Jag upplever att vi inte har fått gehör för vår linje om en mer precis satsning på områden där det finns arter att bevara, dvs. en differentierad arealersättning. Ni har slaviskt följt Centerpartiets, böndernas, idéer om en generell ersättning som skall vara lika för alla och utgå per hektar. Tycker Lennart Fremling att detta är bra ur miljösynpunkt?
Herr talman! Nu förstår jag bättre varför Margareta Winberg talade om bubblor här. Den här växlingen mellan utsläpp i Sverige och Baltikum är väl inte ett exempel på att man inför överlåtbara utsläppsrätter, som man alltså kan överlåta mellan olika innehavare. Det är den idén som vi har tänkt att man borde pröva. Det finns inget färdigt förslag beträffande arealersättningen. Vi får väl hoppas att det så småningom kommer fram ett sådant. Folkpartiet följer inte alls slaviskt något Center eller LRF initiativ. Tvärtom är det väl så att lantbrukarna inte ställer upp på de synpunkter som Folkpartiet har fört fram här. Vi har bara talat om en viss nivå på den här arealersättningen som ett räkneexempel. Jag tycker att det är helt naturligt att man på något sätt graderar marken. Vi känner mycket stor sympati för det väl genomarbetade förslag som Svenska naturskyddsföreningen har lagt fram. Det måste dock bearbetas så att man får ett konkret förslag från regeringens sida.

Herr talman! Jag har märkt att Lennart Fremling sällar sig till Centern och Socialdemokraterna när det gäller att tävla om att vara bäst i att föreslå en mängd bra saker för miljön. Men är det inte att vara litet väl populistisk? Lennart Fremling sade att jag hade nämnt att man skulle ha de rika att betala avlatsbreven. Jag påpekade att det har blivit en handel med avlatsbrev så till vida att man i princip betalar in 15 miljarder i skatter. Sedan går 2,5 miljarder ut för att förbättra miljön. Det var det jag ville påpeka. Det är orimliga proportioner. Ni har tagit över en gammal socialdemokratisk åtgärd där man bara tar in skatter till staten men inte gör något för miljön. Vi kom in på att Folkpartiet tydligen har något patent på att man skall tala om för folk vilket färdmedel folk skall åka med. Det är samma idé som med invandringen. Man skall tala om för folk vad folk skall tycka. Det är horribelt. Om folk vill åka bil och väljer det skall de väl få göra det i ett fritt land. Sedan skall det i så fall finnas incitament för att åka kollektivt. Det måste väl vara någon rim och reson i det hela. Det är horribelt att höra från ett borgerligt parti att man skall tala om för folk hur de skall åka. Det är väl självklart att det är ur trafiksäkerhetssynpunkt som man bygger motorvägar. Det talades om miljön i sammanhanget. Vi bygger väl inte dagens motorvägar för dagens trafik utan för framtidens trafik. Då räknar vi med att forskningen skall ha kommit så långt att vi i framtiden kanske har andra drivmedel och andra typer av motorer. Jag är mycket förvånad över resonemanget.
Herr talman! Max Montalvo sade inledningsvis att det verkar som om partierna tävlar om att vara bäst på att föreslå bra saker. Det är väl ganska naturligt. Det är klart att vi försöker komma med så bra förslag som möjligt. Max Montalvo frågade också om det jag säger inte är populistiskt. Det som jag säger i mitt anförande är helt och hållet min övertygelse. När det gäller miljöavgifter är det uppenbart att Max Montalvo inte har förstått riktigt hur vi vill arbeta med incitament. Som det har sagts här tidigare finns möjlighet att göra en skatteväxling. Vi tycker inte att man skall höja skattetrycket, men vi tycker att en del skatter skall omfördelas så att man betalar mer skatt när man använder naturresurser. I gengäld kan man betala mindre skatt på arbetskraft. På det sättet skulle vi kunna få ett långsiktigt hållbart samhälle med mindre arbetslöshet. Som jag tror framgår ganska tydligt är det inte min mening att tvinga folk att använda vissa färdmedel. Folk skall fritt få möjlighet att välja. Det är det som ligger i vår politik. Individens valfrihet skall inte inskränkas. Man skall dock få betala vad det verkligen kostar så att det inte blir ett överutnyttjande. Här kan man då komma in på diskussionen, som jag med oro har sett tidningsuppgifter om, om de skatteregler som skall gälla för tjänstebilar. Om man inte gör något åt de skattereglerna kommer man att ha marginalkostnaden noll för ytterligare bilresa. Då får man fel incitament. Jag hoppas att man kommer att kunna hitta några vettiga regelsystem som gör att även den som har en tjänstebil kommer att känna av en viss marginalkostnad vid varje enskild resa om han reser med bil i stället för att välja ett annat färdmedel. Annars blir det inte ett rationellt färdmedelsval i samhället.
Herr talman! Lennart Fremling, det var skönt att höra att valfriheten skulle få vara kvar även i ett folkpartistiskt samhälle. Jag undrar dock om inte bilisterna betalar vad det kostar. Enligt min åsikt betalar vi alldeles för mycket. Där kan vi ha olika åsikter om man lägger in sjukvård och alla möjliga sociala kostnader. Men om man håller sig till det som man lägger in i bilkostnader betalar vi alldeles för mycket enligt min åsikt.

Herr talman! På den punkten kan vi ha olika åsikter. Det ligger ju värderingar i botten om hur man skall beräkna detta. Man räknar normalt inte med att man täcker miljökostnaderna. Jag tror att vi får föra debatten vidare om vilka miljöeffekter bilismen har.

Herr talman! Jag vill tacka miljöministern för utläggningen om miljöskulden. Jag tror också att det är en väldigt viktig pedagogisk faktor att räkna detta i pengar. Så länge man inte sätter kronor och ören på vissa typer av fenomen, är det svårt att föra ut, förklara och se den förändring som sker årligen. Jag är glad över det som miljöministern kallar för det politiska beskedet i regeringsförklaringen. Jag utgår från att det kommer att åtföljas av rimliga åtgärder så att miljöskulden faktiskt inte ökar.

Herr talman! Margareta Winberg började med att kommentera de olika partierna. Nu har dess värre Men jag vill ändå något från min utgångspunkt kommentera vad hon sade. Margareta Winberg sade bl.a. att kristdemokraterna vill väl i miljöpolitiken. Det får man se positivt på. Sedan hade hon uppfattningar om politikens moraliska anseende. Då vill jag vända på frågan. Jag hade velat ställa den till Margareta Winberg. Hur ser socialdemokraterna själva på de moraliska frågorna i miljöpolitiken? Vi kan t.ex. se på den miljöskuld som nyss debatterades. Den har byggts upp under så många år under den tid då socialdemokratin drev fram storskalighet och stordrift ofta på miljöns bekostnad. Då byggdes den stora miljöskulden upp som denna regering nu får ta över, försöka bromsa tillväxten på och betala av. Motsvarande situation råder på det ekonomiska området. Man har grundlagt en situation som gör att vi måste ta itu med en tuff ekonomi. Det har byggts upp en skuld. Precis likadant är det på miljöområdet. Regeringen försöker ta itu med både de ekonomiska problemen och miljöproblemen. Men det handlar också om skattesystem osv. Det är fråga om skattesystem som har gynnat miljöförbrukning, dvs. gjort det dyrt att använda mänsklig arbetskraft och gynnat användningen av ändliga naturresurser osv. Har inte socialdemokratin ett stort moraliskt ansvar för att vi har försatts i denna situation? Energipolitiken är också väsentlig i miljödebatten. Socialdemokratin byggde fast oss i kärnkraftssamhället. År 1980 när vi hade möjlighet att välja en annan väg för att ta oss ur kärnkraftssamhället, drev socialdemokraterna fram linje 2. Det innebar att från sex kärnkraftsreaktorer byggdes vi än mer fast till 12 kärnkraftsreaktorer i dag. Det gör det än svårare att välja en annan miljöriktig väg för energin. Har inte socialdemokratin ett moraliskt ansvar för den situation som nu råder och som är betydligt tuffare än vad den hade blivit om utvecklingen hade vänts redan 1980? Margareta Winberg sade också något om att kds tydligen tävlar med Centern om miljöpolitiken. Jag ser det inte så. Det är väl bra om vi kan sporra varandra till ytterligare insatser i miljöpolitiken. Det gäller över hela det politiska fältet. Där tycker jag att Margareta Winberg hade rätt på en punkt. Det är viktigt att lyfta upp miljöpolitiken till en nationell fråga där vi faktiskt söker samling. Jag har också uppfattat att socialdemokraterna många gånger har stämt in i de förslag som regeringen har lagt fram och inte har haft så stora avvikande uppfattningar utan enbart velat driva på. I stort sett har man varit överens. Då finns det inte anledning att söka strid. Det är intressant att se vilka konkreta förslag som finns från det hållet utöver vad regeringen redan arbetar med. Vi kristdemokrater menar att miljöpolitik och ekonomisk politik måste integreras. Det har sagts av flera i debatten. Den ekonomiska politiken måste aktivt syfta till att sätta rätt pris på slitage, naturresurser och sådant som bidrar till miljöförstöring. Miljökostnaden måste betalas fullt ut i all produktion så att det sätts rätt priser på varor. Målet är att styrmedlen är så pass starka att miljöskulden för det första inte tillåts växa och för det andra att resurser kan frigöras för reparation av miljöskadorna och för att beta av miljöskulden. Det är likaså nödvändigt med en miljöjusterad bruttonationalprodukt, där förändringar i nationalförmögenheten redovisas. En skatteväxling där miljöskatter utnyttjas i högre grad medan skatt på arbetskraften minskas i motsvarande mån är en nödvändig reform för att stimulera en hållbar utveckling. Miljöministern var inne på de tankegångarna. Jag vet att vi inte är ensamma om detta. Det finns flera politiska partier som arbetar för detta. Det är viktigt att vi i internationellt perspektiv arbetar för ökad samverkan om just miljöskatter för att säkra att resurser tillskapas för insatser inom miljö och utvecklingsområdet. Sverige har arbetat aktivt och bör också fortsättningsvis arbeta hårt i internationella sammanhang för att ekonomiska styrmedel verkligen kommer till gagn för miljön. Regeringen har gjort mycket som är bra. Regeringen har arbetat med kretsloppspropositionen. Det är ett första avstamp på det området. Man har arbetat med en klimatproposition. Också där har skett ett första avstamp. Syftet måste vara att vi skall gå vidare. Som vi har hört i dag kommer också snart propositionen om biologisk mångfald. Det är väldigt bra. Jag vill ställa en fråga när det gäller ekonomi och miljö till miljöministern. Kommer miljöministern att ta nya initiativ för att vi skall få en ordentlig genomlysning av just frågan om skatteväxling till förmån för miljön? Jag ser det som en central fråga. Olika former av skattereformer har diskuterats. Men jag undrar om inte detta är den viktigaste skattereformen för framtiden.

Herr talman! Det går bra att tala gott om alternativ till kärnkraften. Men vad har kds för konkreta alternativ till kärnkraften som inte går ut på flummet om att spara sig till något? Svensk industri behöver billig elkraft för att kunna expandera. Vad finns det för konkreta alternativ i dag?
Herr talman! Max Montalvo uttrycker sig på följande sätt: ''Flummet om att spara sig ur detta''. Det visar vilken inställning Ny demokrati har i energipolitiken. Man har inte förstått sambanden i fråga om hur energipolitiken berör miljön. Riksdagen lade fast 1991 två saker. Först och främst var det ett energiprogram med inriktning mot sparande. Det är en viktig del av detta. Det andra var utveckling av alternativa energikällor. Det handlar om biobränslen. Regeringen har arbetat hårt med dessa frågor och har kommit en bit på väg. Det är centralt att gå framåt på biobränslemarknaden. Frågan måste föras framåt hela tiden på dessa två punkter för att på så sätt möjliggöra kärnkraftsavvecklingen.
Herr talman! Jag behöver inte ta till ordet flum. Det blev ännu mera flum. Det fanns ingenting av substans. Det var bara en massa önsketänkande om framtiden. Det är absurt att spara sig till en framtid där industrin skall komma i gång igen.
Herr talman! Jag vet inte vad det är som Max Montalvo egentligen kräver. Det riksdagen lade fast 1991 och detta med att vi skall ha årliga kontrollstationer för att stämma av hur vi arbetar med energiprogrammen för att klara avställningen av kärnkraften kallar jag inte ludd. Inte heller säger jag att det saknar substans. Det är viktigt att vi arbetar tillsammans för att verkligen nå resultat när det gäller de här målen. Att färdriktningen är klar är en tydlig majoritet i denna riksdag överens om. Vidare är det helt uppenbart efter det senaste inlägget att Ny demokrati har ställt sig utanför här.

Herr talman! Jag vill gärna svara på den fråga som Dan Ericsson i Kolmården ställde. Det viktiga med utredningar när man vill att saker skall hända är ju att utredningarna inte hindrar utvecklingen under den tid de pågår. Att ta helhetsgrepp om saker får inte innebära att man låter utvecklingen stanna av. I stället gäller det i samband med att skattefrågor aktualiseras att hela tiden ha skatteväxlingsperspektivet tydligt framför sig. Att regeringen i augusti tillsatte en utredning beträffande förutsättningarna för expansion av privat tjänsteproduktion är ett typexempel på en utveckling som skulle kunna leda i rätt riktning, dvs. mot minskad belastning på arbetskraften. Tjänsteföretag är ju arbetskraftsintensiva. Vi kan naturligtvis öppna för möjligheter att göra mera på detta område om vi också kan finansiera det vi gör. Det kan vi åstadkomma genom att i stället ta de kostnader som en sänkning av tjänstebeskattningen innebär på miljöbelastningens konto. Det är samhällsekonomiskt sett en riktig utveckling. Den typen av växelverkan måste man alltså hela tiden bevaka och arbeta för när de olika delarna kommer upp. I och för sig har jag inget emot övergripande utredningar -- om det nu var det Dan Ericsson syftade på. Det viktiga är att vi tar fasta på de möjligheter som alltid finns i en snabb och dynamisk politisk utveckling. Det här är ett exempel på just en sådan möjlighet.
Herr talman! Jag tackar miljöministern för det lilla svaret. Det finns ingen motsättning i att vi arbetar med de mindre frågorna under resans gång så att säga. Men jag tror att det vore en väldig styrka om vi kunde försöka göra frågan om omställningen av samhället -- omställningen från ett skatteslag till ett annat -- till en ideologisk fråga. I förvaltarskapstanken ligger litet av detta. Dessutom kan detta tydliggöra de förändringar som behövs för samhällsmedborgarna. Jag är inte ute efter att förhindra de steg som redan tas på en rad områden, utan jag är ute efter att vi skall få ett vidare grepp om detta. Jag vill att det skall tydliggöras att här genomför vi en tydlig skatteväxling -- från beskattning av arbetskraft till beskattning av ändliga naturresurser.

Herr talman! Östersjön är sjuk och måste räddas! Det havet är vårt innanhav! Det är vårt ansvar! När den socialdemokratiska partikongressen sammanträdde i Göteborg var den mycket bestämd i frågan om vad riksdagen bör göra för att rädda Östersjön. Otåligheten var stor, och kongressen ansåg att det inte fanns tid för att vänta. Ta snabbt initiativ till bilaterala samarbetsprojekt med Östersjöländerna. Särskilt nämndes Danmark och de nordtyska delstaterna när det gällde att minska kväveutsläppen från jordbruket. -- Inrätta ett kommunaltekniskt institut i Baltikum med uppgift att samordna investeringar och ge stöd till vänortsarbetet mellan svenska och baltiska kommuner. Framför allt gäller det att ge hjälp för att bygga reningsverk och förbättra energihushållningen. Men kongressen hade ett budskap till, även om det inte klart uttalades: Vänta inte tills regeringen och Olof Johansson klivit ur långbänken. Starta miljöarbetet för att rädda Östersjön redan nu -- ute i kommunerna, i organisationerna och bland allmänheten. Det lokala Agenda 21-arbetet kan bli en ny start för att minska utsläppen i Östersjön från jordbruket, från trafiken och från tätorterna. Vi socialdemokrater ser inte lågkonjunkturen som ett hinder för en kraftfull miljöpolitik -- men det gör tydligen den borgerliga regeringen. Vi ser snarare lågkonjunkturen som en språngbräda till en bättre miljöpolitik. Det är nu vi av sysselsättningsskäl kan kräva åtgärder för att minska föroreningsbelastningen på Det är nu vi borde investera i reningsteknik och tekniskt kunnande i Östeuropa. Det gynnar både den svenska industrin och sysselsättningen. Det är nu vi med AMS-medel kan hjälpa jordbruket att minska näringsläckaget från åkrarna och ammoniakutsläppen från stallgödseln. Vi socialdemokrater har mycket aktivt försökt medverka till en kraftfull miljöpolitik i riksdagen. Men det har uppenbart varit svårt för fyrklöverregeringen att komma sams. I dag har vi fått ytterligare bekräftelse på hur dåligt hälsotillståndet i Östersjön är. Sjukdomen M 74 slår hårt mot både den vilda och den odlade laxen. Man tror att sjukdomen beror på organiska klorerade gifter i havsvattnet. De få återstående naturbestånden av lax befinner sig på gränsen till utrotning. Många med mig tycker att hoten mot laxen är så allvarliga att regeringen snabbt borde ingripa. Vi riksdagsledamöter i jordbruksutskottet har under sommaren fått en mängd brev från organisationer och enskilda. Kraven är entydiga, nämligen att man skall stoppa fisket. Jag delar inte riktigt uppfattningen att man skall sätta stopp för fisket. I stället måste man koncentrera sig på forskning och fråga: Vad är orsaken till det här? Hittills har regeringen förhållit sig väldigt passiv. Visserligen forskas det på detta område. Men då sjukdomen fått en explosionsartad utveckling under 1992 och 1993 -- tidigare har den visat på mindre än 10 % dödlighet -- redovisar 90 %. Det är verkligen hög tid att höja tempot beträffande forskningen; detta för att laxen inte skall försvinna från Östersjön. Blåstången med sitt myller av liv blir allt sällsyntare också i Östersjön. Längs klipporna klättrar i stället hala slippriga grönalger, vars skydd för havets smådjur inte alls kan jämföras med de busklika blåstångsbältena. Den förändringen är synbar och borde stämma till eftertanke. Under vattenytan sker en mängd förändringar som vi inte kan se: Östersjön, och forskarna har sett en del positiva effekter i form av ett ökat antal sälkutar. -- Samtidigt fortsätter förgiftningen av havet, men det är nu fråga om andra miljögifter. Laxsjukdomen M 74 tror man bryter ut när belastningen av organiska klorerade miljögifter är stor. -- Den minskade övergödningen kan i sig bidra till högre miljögiftshalter i havets organismer. -- Övergödningen i sig är ett allvarligt problem som leder till att havsvikar växer igen och till syrebrist i djupvattenhålorna. Det är naturligtvis svårt ibland att se orsak och verkan, eftersom det naturliga samspelet är så komplicerat. Kan det t.ex. vara så att ''reningen'' av Östersjön, dvs. att vi klarar att minska kväveutsläppen på sikt, medför en ökad risk för höga miljögiftshalter? Tanken är naturligtvis skrämmande, men väl underbyggd av forskare bl.a. vid Naturhistoriska riksmuseet. Tidigare hotades sälstammen. Nu, när vi äntligen kan se en liten uppgång, kommer de allvarliga hoten mot laxen. Vad händer egentligen i Det krävs ett kraftfullt helhetsgrepp för att rädda Östersjön. Efter två år med regeringen Bildt är det uppenbart att denna regering inte är en regering som slår vakt om miljön, trots allt klappande för bröstet från miljöministerns sida här i dag. Med denna miljöpassiva regering kommer Östersjön att bli en stor dyngpöl.
Herr talman! Jag är glad över att höra, Kaj Larsson, att socialdemokraterna vill hjälpa till att ta hand om nedsmutsningen på andra sidan Östersjön. Det har vi ''kört med'' ända sedan valrörelsen. Detta måste väl vara en nypåkommen idé hos socialdemokraterna, för vi fick inte stöd för vår motion när den behandlades. Men vi kan väl se fram emot att få stöd nästa gång en sådan motion kommer upp till behandling.
Herr talman! Det är alldeles fel att påstå att detta är ett nyvaknande. Vi har tidigare varit idégivare till aktionsprogrammet för Östersjön. Det var socialdemokraternas initiativ. Vi kan också påvisa andra saker där vi har tagit initiativ för att förbättra miljön. Kom inte och påstå att detta är ett nyvaknande för socialdemokraterna! Vi har drivit en aktiv miljöpolitik under våra år i regeringen. Om inte Max Montalvo känner till det kan jag upplysa om att två stora propositioner lades fram av den socialdemokratiska regeringen. Läs dem! Då tror jag att Max Montalvo blir införstådd med vad den socialdemokratiska regeringen har gjort.

Herr talman! Ungefär en fjärdedel av miljöavsnittet i regeringsdeklarationen har bara berörts helt perifert. Det är det avsnitt som handlar om energipolitiken. Det finns en sorts dubbelkommando i den här regeringen när det gäller energipolitiken. Men i regeringsdeklarationen har man valt att presentera den under miljöavsnittet. Jag tycker att det är bra att man har gjort presentationen där, men jag tycker inte att sättet man har presenterat energipolitiken på är bra. Vad jag förstår är avsnittet ett citat, huvudsakligen ur den energiöverenskommelse som togs mellan tre partier 1991 och som regeringen sedan har sagt sig ställa upp bakom. Men det är ett stympat citat. Man säger att energipolitikens mål är att trygga tillgången på el och annan energi på internationellt konkurrenskraftiga villkor och att energipolitiken skall utgå från vad natur och miljö långsiktigt tål. Det finns ett avsnitt till. Det talar om energi från biobränsle, solenergi och vindkraft, som skall utvecklas. Men själva grundbulten för energiöverenskommelsen och det stora problemet i svensk energi och miljöpolitik -- kärnkraftsavvecklingen -- nämns inte. Jag tolkar detta som ett medvetet val av regeringen att föra bort kärnkraftspolitiken ur debatten. Det tycker jag är oerhört illa. En bra utveckling av miljöpolitiken i Sverige kommer inte att kunna ske om inte strategiska beslut om kärnkraftsavvecklingen tas. Det finns fortfarande hopp hos delar av industrin. Det finns ett hopp som stärks av otydliga politiker eller politiker som ställer upp på en gammeldags miljö och energipolitik, där man tror att energiresurser kan hanteras hur som helst och att naturresurser är oändliga. Det är bara att hämta dem och förbruka dem. På så vis skall vi återskapa välstånd och lycka i landet. Det är ett föråldrat synsätt, som borde förpassas till historiens skräphög en gång för alla. För att kunna göra det krävs klara och tydliga markeringar av att vi satsar på en ny energipolitik. Den klara och tydliga markeringen finns först då den första svenska reaktorn är avställd för gott. För att detta skall kunna ske krävs en lag om avställning av kärnkraften. Det går inte på annat sätt. Det är fel att göra det på annat sätt. Land skall med lag byggas. Först när det finns en lag som säger att kärnkraftverk inte får drivas kan man förvänta sig att industrin följer ett sådant beslut. Det har alltså högsta prioritet att ta fram en lag om kärnkraftsavvecklingen. Det skulle vara ett lämpligt tillfälle att göra detta nu, under det sista riksdagsåret under den här valperioden. Vi har på ett mycket påtagligt sätt fått kärnkraftens miljöfarlighet, dess osäkerhet när det gäller försörjning med energi och vår möjlighet att klara produktion utan att kärnkraften är i gång demonstrerad. Fem stycken reaktorer har varit avställda under en period på över ett halvår. I dag är ett antal reaktorer avställda. Jag är säker på att en av dem är Oskarshamn 1. Det finns ingen brist på energi, trots att det börjar gå bra för exportindustrin. De säkerhetsproblem, och därmed potentiella miljöproblem, som finns förknippade med den svenska kärnkraften -- som beskrivs som säkrast i världen -- har illustrerats av den här avställningen. Anledningen till att man har stängt av är helt enkelt att kärnkraftverken inte har bedömts som säkra. Det är hög tid att dels formulera en lag, dels bestämma vilken reaktor som skall stängas av först. I dag tycker jag att allt talar för att det bör vara den äldsta, Oskarshamn 1, den som är avställd nu. Sedan bör man ta Barsebäcksreaktorerna. Det behövs en parlamentarisk kommission som följer avställningen och ser till att den fortlöper på ett ordnat sätt. Det behövs faktiskt en beredskapsplan också, om det skulle uppträda något liknande och allvarligare än det som skedde för styvt ett år sedan, sommaren 1992. Då fick man snabbt stänga av fem reaktorer. Det skedde då under maximalt gynnsamma betingelser. En katastrofberedskap bör alltså finnas om den svenska kärnkraften skulle behöva ställas av på grund av akut fara. Givetvis bör en sådan miljövänlig och ansvarsfull politik också följas av ett internationellt agerande för att trygga säkerhet och avveckling främst i vår omedelbara omvärld.
Herr talman! Det verkar nästan, Rolf Nilson, som om detta att stänga av kärnkraftverk har något slags egenvärde för Vänsterpartiet. Det tycker jag låter litet magstarkt. I vår närhet, på andra sidan Östersjön, finns det en hel del kärnkraftverk som kanske borde stängas av före våra egna. Vore det i så fall inte bättre att vi exporterade ström dit och hjälpte dem genom våra kärnkraftverk, i stället för att stänga av våra som är relativt säkra? Jag vill inte säga att de är säkra, det vore att ta till överord.
Herr talman! Man kan inte bygga sin energiförsörjning och sin energipolitik på en kraftkälla som en nydemokratisk politiker säger är relativt säker. Det är en eufemism för att detta är verkligt farligt. När t.o.m. en debattör från Ny demokrati säger att vi inte helt kan lita på kärnkraftverken är det dags att dra öronen åt sig. Faktum är att sommaren 1992 fick fem svenska reaktorer stängas på grund av akuta säkerhetsproblem, brister i säkerheten som man inte hade kunnat förutse, som man inte kunde klara genom löpande underhåll eller små insatser. Det tycker jag är ett memento. Givetvis ligger det i Vänsterpartiets politik och i en ansvarsfull energipolitik att åtgärder sätts in mot de faror som den bristfälliga säkerheten i östeuropeiska kärnkraftverk innebär. Det innebär att vi måste verka för att vissa av dem stängs omedelbart. Att lappa på andra är tyvärr nödvändigt för att folk inte skall frysa ihjäl och för att produktionen inte helt och hållet skall gå i stå i vissa östeuropeiska länder. Men det bör ligga som en integrerad del i den övriga världens stöd till utvecklingen i Östeuropa att man ställer om energisystemen där, både när det gäller avveckling av den farliga kärnkraften och när det gäller att dra ned koldioxidutsläppen och effektivisera energianvändningen. Där kan man tyvärr konstatera att det internationella samfundet, t.ex. G 7-länderna, inte har utnyttjat de möjligheter som har funnits för att i samband med att man utlovar stöd till t.ex. OSS-länderna villkora detta stöd med insatser för att effektivisera energianvändningen.
Herr talman! Jag sade ''relativt säkra'' därför att jag inte på något sätt ville vara stöddig och säga att de var säkra. Jag tycker inte att man skall ta för stora ord i sin mun. Att man tillfälligt stängt av fem reaktorer i Sverige är väl ett mått av klokhet; man har insett att de behöver repareras innan det blir kris. Alla motorer och maskiner över huvud taget har så att säga utmattningsproblem. Det trodde jag att vi var på det klara med i ett sådant samhälle som vi lever i. Därför är det väl inget fel i att förbättra dem. Om man tar litet tid på sig är det för min del okej, om man bara ser till att vi får den billiga elkraft som vi behöver i det här landet.
Herr talman! Det finns en nationell aspekt i detta. Genom ett risktagande som vårt parti inte är berett att ta kan man möjligtvis köpa svensk industri en frist, en kortsiktig tillgång på billig energi från vattenkraft och svensk kärnkraft. Men det är litet ansvarslöst därför att kraven på omställning kommer, dem kommer vi inte att kunna komma ifrån. Bara ett sådant faktum som en öppnad europeisk elmarknad med konkurrens kommer att tvinga upp de svenska elpriserna. Då räcker det inte med elproduktion i svenska kärnkraftverk för att hålla dem nere. Elpriserna i Europa är generellt sett högre än de svenska. All rimlig marknadsekonomi säger att det sker en utjämning på en högre nivå än den svenska. Av ekonomiska skäl är en höjning av elpriserna alltså på gång. Ett annat, egentligen viktigare, faktum är att de internationella miljööverenskommelser som vi har ställt oss bakom förutsätter en utjämning av energiförbrukningen mellan världens länder. Det innebär med nödvändighet att de industrialiserade länderna, däribland Sverige, måste dra ner på sin energikonsumtion.

Herr talman! Den regering där Centern har miljöansvaret har börjat ett miljöarbete där man i väsentliga delar har bytt spår. Man har givit ett konkret och tydligt innehåll åt det vi kallar kretsloppstänkandet och kretsloppsarbetet. Producentansvaret, att producenten av varor skall ta ansvar för dem när de tjänat ut för sitt ursprungliga ändamål, har satts i centrum och blivit vägledande för ett nytt ansvarstagande på miljöområdet. Regeringen har med en, som det visat sig i realiteten, bred uppslutning ifrån riksdagen bakom kretsloppspropositionen gått in för att man för varugrupp efter varugrupp inför producentansvaret. Man har tagit ett första tydligt steg när det gäller förpackningarna, hanteringen av returpapper och batterier och när det gäller att förändra kvaliteten på avloppen i våra samhällen så att avloppsslam blir användbart i jordbruket. Man har fört in kretsloppsarbete som en vital del av plan och bygglagsarbetet. Man har tydligt och kraftfullt visat att man kommer att gå vidare, med en särskild kretsloppsdelegation som nu kommer att ta in nya varugrupper i arbetet. Det må gälla bilar och datorer eller enklare saker som skrot och lysrör. Man kommer att ge sig in på nya produktgrupper, nya varuslag och nya material, t.ex. plaster och textilier. Det här spårbytet har man gjort samtidigt som man kraftfullt har följt upp arbetet i Rio. Arbetet med den biologiska mångfaldskonventionen går mot sitt första avslut i Sverige i dag i och med att regeringen lägger fram propositionen om den svenska strategin för biologisk mångfald. Tidigare har själva konventionen lagts fram för ratificering och för beslut i riksdagen. Tidigare har också klimatkonventionen följts upp. Det internationella arbetet har manifesterats genom tydliga krav och ställningstaganden i diskussionerna kring Sveriges nalkande till Europa. Detta manifesteras också med den nuvarande regeringens internationella engagemang. Den sammanhållna bilden är att det finns en bred uppslutning bakom det här arbetet från samhället, på rikspolitisk nivå men också i kommuner. Vi har en bred uppslutning från det svenska näringslivet, som visar att man är beredd att omforma sitt arbete, tänka igenom produkterna och närmast på frivillig bas gå in i kretsloppsengagemanget. Det är detta resonemang, herr talman, som Margareta Winberg ger sig in på här i riksdagens miljödebatt. Hon inleder det med att säga att ett internationellt ansett miljöinstitut, World Watch Institute, i sin senaste årsbok dömer ut det svenska miljöarbetet och säger att det inte längre finns en svensk tätposition. Hon fortsatte sitt inlägg med att säga att man från svensk sida i den internationella rangordningen halkat ner i sin miljöteknikutveckling, som hon kallar det. Jag har, herr talman, tagit med mig institutets senaste årsbok, och jag har den här framför mig. Hade Margareta Winberg varit här, skulle jag ha uppmanat henne att söka i den boken efter den kritik som hon riktar mot det svenska miljöarbetet. Hon kommer inte att finna den, den finns inte i denna rapport, den har aldrig funnits i någon rapport från World Watch Institute. Egentligen spelar det inte någon roll i sakfrågorna kring miljöarbetet vad Margareta Winberg säger på den här punkten. Men detta illustrerar bristen på trovärdighet i de angrepp som socialdemokratin riktar mot regeringens miljöarbete. Om man inte ens i portalmeningen i sitt miljöanförande i den allmänpolitiska debatten förmår att hålla sig till sakförhållandet, undrar jag var trovärdigheten finns i de fortsatta resonemangen. Jag vill gärna be de socialdemokratiska företrädare som kommer att delta i den fortsatta debatten att ta den här frågan med sig till Margareta Winberg: Vad grundar hon sin kritik och sina svepande anslag mot regeringens miljöpolitik på -- detta med hänvisning till internationella vederhäftiga insititut? Herr talman! Max Montalvos inlägg visar på den traditionella bristen på förståelse för kärnkraftens problem. Max Montalvo anser som vanligt att man skall söka sig utomlands när man skall avveckla kärnkraften. Jag vill direkt säga att jag i stort instämmer i Rolf L Nilsons analys av bedömningen när det gäller kärnkraften. Jag vill därför fråga Max Montalvo utgör det potentiellt största hotet mot Malmö? Eller: Vilken reaktor i världen utgör det största hotet mot Oskarshamn? Om Max Montalvo anser att det största hotet är en svensk reaktor, är han då beredd att börja att diskutera en svensk avveckling? Max Montalvos bedömning av relationen mellan kärnkraftskostnaderna och andra kraftkostnader i dagens läge?

Herr talman! Lennart Daléus, liksom ministern, inledde med att slå sig för bröstet och säga att de har varit duktiga under den här tvåårsperioden. Han nämnde också att man hade bytt spår. Det är möjligt att man har bytt spår, men man har tydligen inte hittat något nytt. Jag har nu varit ledamot av jordbruksutskottet i åtta år. Under den förra socialdemokratiska regeringsperioden var det mycket arbetssamt när det gällde miljön. Det lades fram två stora propositioner på miljöområdet. Under denna tvåårsperiod har arbetet med miljöfrågorna i jordbruksutskottet varit väldigt lindrigt. Jag tycker att man skall ta det litet försiktigt, Lennart Daléus, och inte alltför mycket slå sig för bröstet och tro att man är duktig. Jag efterlyste i mitt anförande ett svar på frågan vad regeringen tänker göra för att rädda Östersjön. Jag ser föroreningarna där som ett allvarligt hot och ett mycket stort problem. Men Lennart Daléus nämnde inte ett ord om vad han och den centerpartistiska miljöpolitiken vill göra för Östersjön. Jag förväntar mig att Lennart Daléus återkommer med ett förhoppningsfullt besked.
Herr talman! För att rätt sortera ut begreppen vill jag fråga Kaj Larsson: Anser inte Kaj Larsson att kretsloppspropositionen innebär ett spårbyte, där mycket av hanteringsansvaret när det gäller miljöområdet flyttas från de traditionella aktörerna, såsom kommuner och statliga institutioner, över till det som med ett sammanfattande begrepp kan kallas för producenterna? Jag har för mig att det under den debatt som fördes här i kammaren i samband med att propositionen antogs fanns en deklarerad uppfattning även hos den socialdemokratiska oppositionen, att denna innebar ett spårbyte. Det vore skönt att veta om det är vår gemensamma uppfattning. Jag håller med Kaj Larssons om att det under de sex år som Socialdemokraterna hade ansvaret för miljöfrågorna lades fram två miljöpropositioner. Det är riktigt. Men den nuvarande regeringen har valt en annan modell, nämligen att successivt följa upp både internationella åtaganden och gjorda nationella ställningstaganden.

Är det Kaj Larssons bedömning att internationella vetenskapliga institut har dömt ut det svenska miljöarbetet under de senaste åren? Är detta Kaj Larssons liksom Margareta Winbergs bedömning?
Herr talman! Min bedömning är att Sverige är ett land som är långt kommet när det gäller miljö. Vi har delvis ett försprång. Men detta försprång beror mycket på det som har gjorts tidigare. Det har inte åstadkommits under dessa två år. Det är riktigt att det finns mycket som är bra i den proposition som Lennart Daléus talade om. Men det tog väldigt lång tid att få fram denna proposition. Lennart Daléus borde också kunna hålla med om att det har skett en viss urvattning i propositionen. Den skulle ha kunnat innehålla mycket mer. Om framläggandet av denna proposition är orsaken till att man slår sig för bröstet, tycker jag att det är ett fattigdomsbevis,
Herr talman! Nu börjar det hela svänga på något sätt. Tidigare hette det från socialdemokratiskt håll att internationella institut dömer ut det svenska miljöarbetet. Nu sade Kaj Larsson att vi i Sverige ligger långt framme, visserligen beroende på att tidigare regeringar har varit duktiga. Under några timmars debatt här i kammaren svänger uppenbarligen bedömningen av dagens situation, och inte bara bedömningen av Sverige utan också bedömningen av det som den här regeringen har presenterat. Tidigare ansåg man att kretsloppspropositionen inte innebar någonting. Nu heter det helt plötsligt att det finns mycket som är bra i den, även om det tog lång tid att få fram den. Från att man inledde med att regeringen egentligen inte har gjort någonting på miljöområdet, noterar jag att det i själva verket tydligen finns en bred uppslutning från de härvarande socialdemokraterna om att Sverige ligger långt framme och att det har skett ett spårbyte genom regeringens arbete. Det är bra att detta klargörande kom till sist.
Herr talman! Jag håller med Lennart Daléus om att det alltid finns en risk för de städer som ligger i närheten av de egna kärnkraftverken. Dessa städer har naturligtvis faran på nära håll. Icke desto mindre anser jag att detta handlar om en svensk spetsteknologi som har utvecklats på ett mycket bra sätt, så att kärnkraften har blivit en relativt säker -- det vill jag fortfarande framhålla -- energikälla. Så länge det inte finns något annat så att säga i blickfånget för att åstadkomma samma mängd energi, anser vi att kärnkraften är det bästa för tillfället, från både miljö och säkerhetssynpunkt.
Herr talman! Klokt nog undvek Max Montalvo att diskutera kostnaderna för kärnkraftsproduktionen. Jag bad ju tidigare Max Montalvo att utveckla sin syn på balansen mellan kärnkraftskostnader och kostnader för annan kraftproduktion. Om man letar efter billig energi till den svenska industrin, blir då nästa fråga: Är det månntro kärnkraftsel som man skall välja? Det är riktigt att det är de svenska reaktorerna som utgör det potentiellt största hotet mot Sverige, naturligtvis beroende på att de är belägna här. Om man menar allvar med en kärnkraftsavveckling, är det förstås dessa reaktorer som i första hand skall avvecklas. Det är svårare att få i gång en avvecklingsprocedur i andra länder, vilket t.ex Danmark bittert har fått erfara. Jag vill också varna Max Montalvo för att kalla kärnkraften för en svensk spetsteknologi. För drygt 15 år sedan levererade ABB sin -- förhoppningsvis -- sista reaktor. För att vara ett mått på spetstekonologi är detta exempel inte vidare aktuellt.

Herr talman! Jag har i min hand en bok från Miljövårdsberedningen, som heter Handel och miljö mot en hållbar spelplan. I inledningen till denna står det att den svenska regeringen i finansplanen för 1993/94 har slagit fast att miljöskulden inte får öka. Vi har också hört miljöministern säga detta. Det är mycket glädjande att vi är eniga i dessa mycket viktiga frågor. Det står vidare att åtgärder för att uppfylla målet att säkra en uthållig utveckling därmed är en viktig del av den ekonomiska politiken. Gränsen för jordens bärkraft och naturens förmåga att ta hand om avfall utan att skada har passerats. Parallellen till statens budgetunderskott är enkel -- underfinansiering tär på kapitalet. Jag tycker att detta är ett alldeles utmärkt förord i en mycket viktig bok. Jag, liksom Lennart Fremling, gläder mig åt att den ekologiska debatten kommer direkt efter den ekonomiska. Dessa båda politikområden borde integreras ännu mer. Vi måste driva en kraftfull miljöpolitik. Jag tycker att den senare delen av debatten, innan jag fick ordet, var litet tråkig. Jag skulle vilja att vi debatterade de ekologiska miljöfrågorna på ett annorlunda sätt. Det är lika bra att erkänna att vi inom alla partier har svårigheter att hävda miljöns intressen. Centerpartiet har svårigheter gentemot bönderna och deras kemikalieanvändning i jordbruket, Folkpartiet kanske har svårigheter gentemot transportsektorn -- vad vet jag -- kds har sina bekymmer och vi socialdemokrater har våra. Vi har alla dessa svårigheter. Jag har ändå glatt mig åt den insikt och samstämmighet som finns från samtliga partier om lägets allvar. Kds talade om etik och moral i politiken och frågade hur vi inom det socialdemokratiska partiet ser på detta. Jag kan inte ge något annat svar än att vi har börjat diskutera i dessa banor. Det är mycket glädjande att vi kan vara eniga om så mycket. Därför skulle jag vilja att vi diskuterar hur vi skall driva den här kraftfulla miljöpolitiken. Jag tror att väljarna önskar ett samarbete på detta område likaväl som på det ekonomiska området. En bra miljöpolitik måste drivas. Det är nödvändigt av rent miljöskäl, men också därför att det skapar jobb. I denna utmärkta sammanställning kan man t.ex. läsa att miljöteknik är en tillväxtbransch för 90-talet. Men i Sverige har vi faktiskt varit dåliga på att tillvarata detta. Hela miljösektorn beräknas växa med 5,5 % per år för att uppgå till 300 miljarder dollar år 2000. Som en jämförelse kan nämnas att hela marknaden för kemiska produkter uppgår till 500 miljarder dollar. Jämför 300 miljarder för miljöteknik med 500 miljarder för kemiska produkter. Snart kommer kanske miljötekniken att vara i kapp. Vidare står det att luft och vattenvård är de två äldsta marknaderna. Där ligger Sverige ganska bra till. Men de nya sektorer som växer snabbast är avfallshantering, återvinningsteknik, miljökonsulttjänster och ren teknologi. Man kan se att vi i Sverige är bra när det gäller de gamla områdena och dåliga på de nya. Jag skall inte gräla med någon om vem som bär skulden till detta. Det är säkert fråga om ett ansvar som delas av samtliga partier. När det gäller tillväxten inom miljötekniksektorn ligger Sverige ganska långt ned på listan. Det är bara tre länder som är sämre än Sverige. Sverige har en tillväxt på 3,7 %, Canada 7,9 % och England Spanien som är fattiga länder, där mycket återstår att göra, har en tillväxt på 7--8 %. Vi måste naturligtvis sätta in våra krafter och konstruktivt diskutera hur vi skall få både bra jobb och god miljö. Broderskapsrörelsen, de kristna socialdemokraterna, i vars miljöutskott jag är ordförande, har tagit fram en rapport som heter Gröna jobb. Den visar att det kan skapas 70 000 gröna jobb i Sverige och att det finns mycket som vi kan göra. Vad har nu regeringen gjort och varför är vi socialdemokrater kritiska och litet upprörda? Jo, man har exempelvis under de två gångna åren, som jag har funnits här i riksdagen, bl.a. tagit bort det som kallas prisregleringsavgiften på handelsgödsel. I stället har en s.k. fosforavgift införts, men denna planerar man nu också att ta bort. Miljöavgiften på kadmium är så lågt satt att den inte får någon styrande effekt. Den måste ha en styrande effekt för att det skall löna sig att ta fram handelsgödsel som bara innehåller fem gram kadmium per ton. Riksdagen har tidigare uttalat att målet för kadmiumhalten i handelsgödsel skall vara fem gram per ton. Jag förstår inte varför regeringen och miljöministern accepterar att det helt plötsligt kan innehålla 50 gram per ton. Det är kadmiuminnehåll som överstiger den nivån som avgiftsbeläggs. Vi har talat mycket om kretslopp, vilket är ett alldeles utmärkt pedagogiskt begrepp. Men kretsloppet tar inte hand om kadmium. Kadmium stannar i njurarna på människor och djur, och det finns redan så mycket kadmium i vetekärnor, t.ex. det vete som odlas på Österlen, att vi för länge sedan har passerat det gränsvärde som vi planerar att besluta om i framtiden. Detta är en allvarlig kritik som vi vill rikta på en konkret punkt.

Herr talman! Lena Klevenås tycker att debatten blir litet tråkig när vi som företräder regeringspartierna tillbakavisar anklagelser som uppenbarligen är gjorda på felaktiga grunder. Winberg tidigare refererade till är kanske inte det mest intressanta även om det är symtomatiskt. Viktigare är att vi företräder ett miljöarbete som just har bytt spår -- detta kanske också röner en viss upprördhet -- vilket innebär ett utnyttjande av dynamiken och kraften i ett näringsliv som har förändrat synen på miljön. Vi tror att näringslivet, i samspel med en stark politisk vilja att sätta miljöfrågorna överst, kan ta ett ökat producentoch miljöansvar. Det är denna koppling som är ny i miljöarbetet. Jag förstår att detta till viss del kan uppröra. Jag vill gratulera Lena Klevenås till att hon har tagit noggrann del av Miljövårdsberedningens rapporter. Det är de värda. Även Miljövårdsberedningens aktiviteter är exempel på hur spjutspetsarna i miljöarbetet har förändrats och förnyats i denna regering. Miljövårdsberedningen är ett exempel på detta. Där har man kopplat ihop arbetet med miljö och utveckling. Senast, herr talman, var i går när Miljövårdsberedningen stod värd för ett möte med chefen för UNDP, FN:s utvecklingsorgan, för att just diskutera sambandet mellan miljö och utveckling. Jag blir litet undrande inför att Lena Klevenås ändå hakar upp sin kritik på regeringens miljöarbete med en diskussion om de grannmässiga nivåerna på avgiften på kadmium i handelsgödsel. Det visar att något gått snett i den miljöpolitiska diskussionen.
Herr talman! Jag hakar upp min kritik på en konkret fråga för att tydliggöra att det inte räcker med ord. Kadmium är ett mycket giftigt ämne som finns med på den lista över tio ämnen som skall försvinna. Det är ett ämne som inte kan ingå i ett naturligt kretslopp, därför att det är så skadligt. Jag förvånas över och tycker inte att det är den goda moral och etik i miljöpolitiken som jag skulle önska, att det parti som säger sig värna miljön och ett rent jordbruk underlättar och gör det billigare att använda mer kadmium, vilket gör att mängden av detta ämne i våra jordar och därmed också i våra kroppar blir större. Jag skall försöka hinna med att svara på frågan om Margareta Winbergs uttalande i början av hennes anförande. Det riktas inte någon kritik mot Sverige i World Watch Institutes rapport. Det var ett slarvigt uttryck av Margareta Winberg, som jag å hennes vägnar gärna kan be om ursäkt för. Det hon förmodligen syftade på var en artikel skriven av en av deras forskare som, om jag minns rätt, besökte Sverige på försommaren. Han hävdade där att Sverige hade halkat efter och inte alls befann sig i första rummet när det gällde miljöpolitiken. När det gäller detta med ett nytt spår blev vi litet besvikna när den väldigt fina ansatsen på kretsloppstänkandet resulterade i något så litet som ett producentansvar för förpackningar. Det medförde stor förvirring. Jag har här en artikel om en källsortering i Sibirien i Stockholm, där det står att total förvirring fick kommunen att avbryta ett succéprojekt. Producentansvaret för förpackningar har skapat vissa svårigheter. Bergen av återvunna förpackningar växer, och man vet inte riktigt vad man skall göra av dem. Men det kanske är ett inkörningsproblem. Kanske har man satsat för mycket på att samla in stålplåt och liknande produkter och för litet inriktat sig på giftiga saker som bly och kadmium och därmed gått åt fel håll.
Herr talman! Jag respekterar Lena Klevenås konstaterande beträffande Margareta Winbergs kritik, även om den lilla detaljen fortfarande gäller att forskaren som var här i somras inte talade om svensk miljöpolitik utan om hanteringen av vissa energifrågor. Det är en viss skillnad. När det gäller kretsloppsarbetet levererar nog Lena Klevenås en skröna. Jag tror inte att bergen av de insamlade materialen växer. Jag tror däremot att signalen väldigt tydligt har gått fram till alla berörda aktörer, kommuner, producenter och många andra när det gäller hanteringen av i första rummet förpackningar. Man kan se hur många kaffeproducenter byter material i sina förpackningar. Man kan se hur återvinningsföretag växer fram. Man kan se hur plastindustrin börjar åtaganden när det gäller återvinning. Man kan se att den process som regeringen har eftersträvat har satt i gång. Kretsloppsarbetet har redan i inledningen lyckats. Regeringen kommer nu att gå vidare med de tunga och ännu viktigare produkterna såsom bilar, datorer och annat. Jag hoppas och tror att det kommer att finnas en bred uppslutning också i denna kammare i det fortsatta arbetet. Alla skall känna sig välkomna i kretsloppssamhället.
Herr talman! Vi känner oss alla välkomna och delaktiga i kretsloppssamhället. Men en av de stora saker som Centerpartiet bör ta itu med är kretsloppet inom livsmedelsindustrin. De flesta människor bor i städer, medan vi producerar våra livsmedel på landsbygden. Det är ett fullkomligt linjärt lopp med mat in till städerna, medan det som skall ut igen på åkrarna inte kommer dit. Där har vi ett jättejobb. Jag vill inte på något sätt rikta en anklagelse, men jag tycker ändå att det som hamnar på marken hamnar i våra kroppar. Genom den avreglering som alla partier var eniga om i 1990 års beslut skulle vi försöka uppnå ett rent och ekologiskt jordbruk. Men nu återreglerar man och får in mer kemikalier i jordbruket. Vi tycker att det är mycket olyckligt att man genom denna återreglering gynnar de stora sädesproducenterna och inför arealbidrag i stället för att gynna dem som skulle behöva odla i det man kallar skogs och mellanbygden, där den biologiska mångfalden kunde bevaras. Mycket finns fortfarande att ta itu med. Lennart Daléus har förmodligen barn och läser Bamse. Ni är för snälla. Det fattas litet dunderhonung. Marknaden är vargen och kusinerna. Där går ni omkring med Lille Skutt, och det är Lennart Daléus som är Lille Skutt.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka Lena Klevenås för ett framtidsinriktat anförande. Hon verkade dock angelägen om att hitta problem inom de olika regeringspartierna. Folkpartiet skulle då ha problem inom transportområdet. Jag har beskrivit miljökonsekvenser. Oavsett vilken regering vi har måste man avväga miljöintressena mot bl.a. industrins konkurrenskraft. Vi måste alla vara medvetna om att stora förändringar är på gång inom hela kommunikationssektorn i form av bolagiseringar, privatiseringar, ökad konkurrens och avskaffande av monopol. Detta är mycket bra för effektiviteten, men risken är att de ramar som fastställs av samhället medverkar till att skapa enbart företagsekonomisk effektivitet. Huvudbudskapet i mitt anförande var att trafikpolitiken måste inriktas så att konsumenterna betalar marginalkostnaden. I detta skall ingå en värdering av miljökostnaderna. Allt detta är komplicerat, och vi måste arbeta vidare med det. Men det innebär ingen kritik från min sida. Min ambition är inte att leta syndabockar. Samhället kommer aldrig att bli färdigbyggt. Det måste vi acceptera, även om det som jag här beskriver i och för sig innebär ett annat synsätt än det som den socialdemokratiska regeringen tidigare har givit uttryck för. Jag tror att bolagiseringar, privatiseringar samt ökad konkurrens och avskaffande av monopol innebär ett värdefullt steg i rätt riktning. Man kan dock inte begära att allt skall kunna ske på ett par års tid. Samhället bli som sagt var aldrig färdigbyggt.
Herr talman! Trafikområdet är ett av de viktigaste områdena. Jag lyssnade med intresse på Lennart Fremling, för jag vet att han har stora kunskaper just på trafikområdet. Men i sin iver att vara till lags har regeringen via sin centerpartistiska miljöminister men ändå med Folkpartiets och hela regeringens goda minne sänkt miljöavgifterna på diesel så att det miljövänligaste drivmedlet har hamnat under EG:s miniminormer. Miljöministern sade med stolthet tidigare att man har lyckats sänka andelen blyad bensin från 20 % till 7 % av marknaden medan den oblyade andelen har ökat. Men avgifterna på fossila bränslen kan ju inte vara så låga att de ligger under EG:s miniminormer. Det är ju att ge helt felaktiga signaler till marknaden. Med sådana signaler kan man inte driva ett förtroendeingivande internationellt miljösamarbete. I den rapport som jag fortfarande håller i handen, Handel och miljö, finns en mycket intressant faktaruta om transporternas miljöeffekter. Man måste alltså se till att de negativa effekterna av den ökande handeln och de ökande transporterna genom utsläpp till luften minskar. Beräkningar visar att priset på varorna bara ökar marginellt, om man ökar avgifterna på transporterna. Det går alldeles utmärkt att reglera valet av transportmedel genom att använda ekonomiska styrmedel. Det är förmodligen ett misstag i hanteringen att man har sänkt avgifterna under miniminormerna.

Fru talman! Jag tror att det som har kommit till uttryck här egentligen är skillnaden mellan att sitta i opposition och att sitta i regeringsställning. Oavsett vilket parti som innehar regeringsmakten måste man, som jag tidigare nämnde, avväga miljöaspekterna mot bl.a. industrins konkurrenskraft.
Fru talman! Jag vill då än en gång hänvisa till den tidigare nämnda rapporten, där det står att miljöpolitiken skapar nya marknader. De största och tekniskt mest avancerade företagen har utvecklats i de länder som har en sträng miljölagstiftning. Att ha en miljömässigt acceptabel produktion blir en allt viktigare strategi för att uppnå konkurrenskraft. Begreppet konkurrenskraft innehåller mer än vi hittills har varit vana vid, alltså inte bara ett lågt pris. I egenskap av konsumenter efterfrågar människor miljövänliga produkter. Kunskapen om jordens tillstånd och mänsklighetens framtid ökar i väldigt snabb takt. Om inte Sverige och svenskt näringsliv ser upp, kommer vi att ligga dåligt till från konkurrenssynpunkt.
Fru talman! Det är oerhört sympatiskt att Lena Klevenås inbjuder till detta samtal om litet mer övergripande miljöfrågor, men det innebär också svårigheter. Ett resonemang kring det som förenar oss leder lätt till att man inte pekar ut vilka som har ansvaret för dåliga beslut. Det ger inte dem som fattat besluten möjlighet att ändra sig och ger inte väljarna den information som behövs för att utse bättre representanter. Jag vill peka på ett centralt område av miljöpolitiken, nämligen energi och kärnkraft. Lena Klevenås eget parti, Socialdemokraterna, har ett rätt stort ansvar för att det är så svårt att på ett konkret och meningsfullt sätt diskutera energipolitik i dag. En viktig drivkraft bakom energiöverenskommelsen var ju den socialdemokratiska regeringens vilja att föra undan kärnkraftsavvecklingen från debatten. Jag har i många sammanhang berömt åtminstone delar av denna överenskommelse, men jag börjar bli mer och mer tveksam och undrar om inte det tidigare beslutet, som socialdemokraterna likaledes låg bakom, med fixerade årtal -- 1995 och 1996 -- Jag tror att så var fallet. Lena Klevenås inlägg ger mig också möjlighet att skryta litet med Vänsterpartiets insatser. Under sommaren publicerar riksdagskanslierna i regel rapporter, och en viktig rapport som vårt kansli har gjort handlar om miljöinvesteringar som ger ökad sysselsättning. I de näringspolitiska debatterna, där jag brukar delta, har ett centralt tema för mitt parti varit att betona vikten av framsynta miljösatsningar, dels för deras egen skull, dels av det skäl som Lena Klevenås lyfter fram, nämligen att de stärker industrins konkurrensförmåga. Också på detta område har det fattats olyckliga beslut. Det värsta var nog beslutet att sänka koldioxidskatten för den energikrävande industrin. Denna tjänar i dag tillräckligt på den sjunkande kronan för att egentligen inte behöva denna lilla lättnad, som i sin tur innebär en försämrad miljö. Det finns motstånd hos tillväxtpolitiker, men det finns också en kortsynthet och konservatism inom delar av basindustrin som gör att det är svårt att få gehör för miljösatsningar.
Fru talman! Jag vill börja min replik med att kommentera något som sades på förmiddagen. Jag hoppas att det är tillåtet. Jag tyckte att det var ganska allvarligt. Ledaren för Ny demokrati, Ian Wachtmeister, sade: I en demokrati är ingen ansvarig. Detta förakt för demokrati var mycket stötande. Jag kom att tänka på detta när Rolf L Nilson sade, att om man debatterar utan att framhäva sig själv och sitt parti och peka ut syndabockar, är det svårt att visa vilka som är ansvariga. Jag är orolig för vad som händer med vår demokrati om människor tror att man genom att vart tredje år välja politiker kan få alla sina problem lösta. Det är helt orimligt. Människor genomskådar oss direkt om vi i vår jakt på väljare ägnar oss åt att se bakåt och peka ut att vi varit jätteduktiga och alla andra dåliga. Vi för många debatter, som vi fyller med ord, men orden har snart inget innehåll, för vi är eniga om alla mål. Jag vet inte hur vi skall komma ut ur detta dilemma, men jag tycker att vi måste kräva ett ansvar både av oss själva och av alla väljare. Vi måste försöka få svenskarna att bli mer delaktiga i det politiska arbetet. Vi måste tala på ett annat sätt och mena mer av vad vi säger, inte bara upprepa gamla floskler och slänga dem i huvudet på varandra. Dan Ericsson i Kolmården tog upp etik och moral, och det är viktigt att vi funderar litet på detta. Om en partiledare här kan säga att ingen är ansvarig i en demokrati, blir jag skrämd. Jag tror att vi skall peka ut oss själva som ansvariga, såväl väljare som politiker. Alla människor kan göra något från den egna plattformen. Vi kan göra det här i kammaren, men de som sitter hemma vid köksbordet och tror att de genom att välja en gaphals till riksdagen kan lösa några demokratiska problem är illa ute. När det gäller energipolitiken konkret vill jag säga att vi visst har ett ansvar. Jag har inget mandat att å partiets vägnar säga att Oskarshamn 1 skall stängas, men personligen har jag den uppfattningen. Jag var också anhängare av linje 3, men det var en svår tid.
Fru talman! Det är lätt att hålla med om mycket av det som Lena Klevenås sade, men jag har svårt att koppla det till mitt eget inlägg. Det kan finnas flera skäl till det. Antingen kan jag ha uttryckt mig slarvigt, eller har Lena Klevenås lyssnat slarvigt. Jag hoppas att det är mera åt det senare hållet. Jag försökte nyansera debatten och säga att man behöver både peka ut ansvaret och föra ett konstruktivt samtal. Kan man bedriva politik på det planet är det en rimlig och anständig sysselsättning, som främjar demokratin. Det finns en uppenbar risk för demokratin, om man beskriver alla beslut som lika bra och alla aktörer som lika goda kålsupare. En del av vårt ansvar består i att vara tydliga, givetvis inför oss själva men också inför väljarna och våra politiska motståndare. När det sedan gäller framtids och miljöfrågorna finns det flera parter som är svåra att möta. Givetvis skall vi som politiker i riksdagen kritisera varandra. Här finns ju ett politiskt ansvar. Men vi måste också utvidga ansvaret och utkräva ett sådant, bl.a. i miljöfrågorna, av dem som kritiserar politiker och politiska beslut mycket hårt, t.ex. företrädare för industri, för fackföreningsrörelse och för andra intresseorganisationer.

Vi måste därför utkräva ett ansvar också av dem. Vi måste säga att de inte bara har rätt att attackera oss. De har också ett personligt ansvar att gå före. Vissa företag är framgångsrika med detta, men tyvärr verkar det som om traditionen att ligga före har skjutits i bakgrunden inom svensk företagsamhet.
Fru talman! Jag skall vara kortfattad. Jag är inte van att få så många repliker och känner att jag just nu klarar det ganska dåligt. Jag erkänner att jag inte lyssnade ordentligt på vad Rolf L Nilson sade. Det var uttalandet om att det är svårt att peka ut den ansvarige som fick mig att minnas det som sades på förmiddagen, och jag ville gärna ta upp det. Det är så tragiskt att människor inte söker sig till partierna och till politiskt arbete, därför att de tycker att vi bara tjafsar och anklagar varandra. Jag hade besök i förra veckan som inte ville komma hit och lyssna efter invigningen på den inledande debatten, därför att det är så förutsebart vad som skall sägas, att vi upprepar oss. Det är faktiskt inte alltid någon riktig lust och glädje och konstruktiv diskussion. Det oroar mig mycket.